Fru talman! Med mig uppe i talarstolen har jag det betänkande som flera talare har åberopat som stöd för den proposition och det utskottsbetänkande som vi i dag diskuterar. Det heter Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. I kommittén som utarbetade detta betänkande har både Inger René, som har deltagit i debatten, och jag deltagit, en kommitté som fortsätter sitt arbete. Den kommittén lade förra våren, för ungefär ett år sedan, fram ett förslag om en gundlagsfäst rätt att utfå allmänna offentliga handlingar i elektronisk form, alltså om att använda det nya IT-medlet, Internet, som ett sätt att öka offentlighetsprincipens spridning i Sverige. Regeringen hamnar dock efter moget övervägande i en något, kan man tycka, defensiv hållning. Man vill inte gå så långt som att grundlagsfästa denna rätt nu. Man pekar på ett antal svårigheter och svåröverblickbara konsekvenser som man vill fundera vidare på. Det är precis den sortens invändningar som även kommittén har pekat på. Det finns risker med en grundlagsfäst rätt som man inte riktigt kan överblicka just nu. Ta t.ex. det kommersiella massutnyttjandet. Där finns naturligtvis en stor risk eller en möjlighet. Man kan vända på det och säga att svensk företagsamhet i allmänhet och i synnerhet de som tjänar på att skaffa sig massuppgifter skulle kunna utnyttja offentlighetsprincipen och alla de arkivlagar och alla de stödsystem som offentligheten har till sitt förfogande till att sammanställa egna och kommersiellt gagnbara register. I Sverige är vi lite rädda för den här utvecklingen. Vi vill gärna att man ska betala avgift för att få olika typer av uppgifter för kommersiella syften. Vi har ett SPAR-register där man kan köpa uppgifter, och vi har andra sätt för myndigheter att sälja sina uppgifter till företag. Men det finns alltså en risk. Det är svårt att överblicka. Det var kommittén medveten om då betänkandet lades fram. Därför kan jag säga nu som en av utredarna, en av dem som lade fram förslaget för ett år sedan, att jag accepterar de invändningar som har kommit både från remissinstanser, tunga sådana för resten, och från regeringens sida samt från utskottsmajoriteten. Därför anser jag inte heller att jag har gjort någon principiell avbön i den här frågan. Jag tycker att regeringen och vi i utskottsmajoriteten är medvetna om att syftet är att grundlagsfästa denna rätt att utfå allmän offentlig handling, men att det krävs mer moget övervägande. Därför är det heller ingen skarp polemik mot Helena Bargholtz, som fortsätter att hävda den ståndpunkt som även Folkpartiets ledamot Svante Nycander hade i utredningen, att redan nu få denna rättighet grundlagsfäst. Offentlighetsprincipen, den svenska och för den delen också den finska, betyder väldigt mycket för vår demokrati, för vårt sätt att se på demokrati, öppenhet och debatt. Man kan förenklat säga att den uppfyller ett antal huvudmål. Den utgör en garanti för rättssäkerhet, den utgör en garanti för effektivitet i förvaltning och effektivitet i folkstyret och möjliggör för medborgargrupper, intresseorganisationer och medier att granska dem som makten har, oavsett var den offentliga makten utövas, lokalt, regionalt eller centralt. Därför är det viktigt att vi värnar den svenska offentlighetsprincipen, denna urgamla rätt att utfå allmän handling. Vi ska möjliggöra att denna handling utfås på ett så enkelt sätt som möjligt utan att löpa risken att få svåröverblickbara och integritetskränkande konsekvenser. Inger René förklarade sig inledningsvis vara väldigt nöjd med propositionen, och det är väl bra. Jag är kanske inte lika himlastormande nöjd som Inger René, därför att jag tycker att man kunde ha gått lite längre. Men jag accepterar argumenten, jag är beredd att försvara dem, och jag tycker att det i vart fall är ett steg i rätt riktning. Fru talman! Jag yrkar med de sagda orden bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner, inte så mycket av principiella skäl utan av skäl som snarare är av praktisk natur. Det inkluderar även den Mats Einarssonska reservationen om hovet och marskalksämbetet.

Fru talman! Offentlighetsprincipen gäller lika för alla svenska medborgare. Jag skulle vilja veta hur Kenth Högström ser på möjligheterna att tillämpa sekretesslagen 7 kap. 16 § utan att det faktiskt går ut över den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.
Fru talman! Åsa Torstenssons fråga om 7 kap. 16 § i sekretesslagen, personuppgiftslagen, är föremål för överväganden i andra avseenden. Barbro Hietala Nordlund, som sitter i kammaren, deltar tillsammans med Inger René i ett sådant övervägande. Jag kan inte i dag för min del i vart fall gå in på detaljerna i de överväganden som nu görs. Men alla vi som har varit delaktiga i den här debatten känner att personuppgiftslagen, 7 kap. 16 §, inte är särskilt bra för Sverige. Den strider mot en hel del av det vi menar med god offentlighet. Jag kan inte ge annat svar än att jag förväntar mig att kommittén eller arbetsgruppen snart kommer tillbaka till riksdagens kammare med någon typ av överväganden över hur detta ska hanteras.
Fru talman! Nu var det sekretesslagen 7 kap. 16 § som jag hänvisade till med anledning av hur sekretesslagen just blir en motkraft för att hävda den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Men då kan jag förvänta mig att Socialdemokraterna med intresse går in för att just följa Centerpartiets åsikt att avveckla 7
Fru talman! Jag kan inte i dag bedöma om det är möjligt att avveckla 7 kap. 16 §. Vad jag kan säga är att man överväger olika konsekvensändringar. Man överväger om det är möjligt att föra en debatt på den europeiska nivån om att förändra hela den här lagstiftningen, som ju blev så hårt kritiserad i den här kammaren hösten 1998. Något annat kan jag inte säga. Dock vill jag säga att sekretesslagar behövs, olika typer av barriärer och skydd för utlämnande av sådana fakta om enskilda eller grupper av enskilda som kan komma dem till skada. Det krävs en lång rad höga trösklar, lägre trösklar och sekretessregler som försvårar eller gör det trögare att utfå olika typer av handlingar. Det tror jag att vi är helt överens om, även med Centerpartiet som i övrigt är för en oerhört liberal syn på det offentligas utlämnande. Åsa Torstensson sade i sitt anförande att sekretesslagen har ändrats 220 gånger sedan den moderna tillämpningen infördes. I vårt betänkande står det 250 gånger. Jag är säker på att den kommer att ändras väldigt många gånger inom kort tid, därför att man anpassar sekretessbestämmelserna till en mer aktuell verklighet. Vem som ska göra det - om det är regeringen som ska göra det via förordning eller om det är riksdagen som ska göra det via lag - är en ständig träta i den här kammaren. För min del har jag ingen principiell åsikt, bara en praktisk, nämligen att vi skulle drunkna av överväganden i den här kammaren. Jag tror inte att vi är rätt forum för att göra alla dessa överväganden.
Fru talman! Först vill jag berömma Kenth Högström och de övriga ledamöterna i utredningen om offentlighet och sekretess. Vi har visserligen bara fått den första delen - den som handlar om offentlighet - presenterad, men efter att ha tagit del av och läst delar av detta får jag säga att man har lyckats göra en mycket snårig och svår materia begriplig. Därför ser jag fram emot nästa del, som kommer att handla om sekretesslagstiftningen. Vi är tydligen helt överens om målet när det gäller utlämning av elektroniska handlingar. Men Kenth Högström är lojal med regeringen och ställer upp på det förslag som propositionen innebär. Jag vill ändå fråga Kenth Högström när han tror att det kan bli möjligt att göra det som utredningens majoritet ville från början, nämligen att införa regleringen direkt i grundlag.
Fru talman! Tack för det beröm som Helena Bargholtz överöste oss i kommittén med! Både Inger och jag känner oss mäkta imponerade över att så många följer vårt utredande. Utredningen sammanträder förresten just nu; vi ska alldeles strax gå dit. Denna utredning har varit oerhört arbetskrävande och mycket spännande. Det har varit svåra överväganden. Jag tar tillfället i akt att säga att vi har gjort ett mycket svårt övervägande i detta betänkande, nämligen avvägningen mellan offentlighetsprincipen å ena sidan och upphovsrätten å andra sidan. Det var det kanske svåraste övervägandet. Upphovsrätten ska ju vara stark i alla civila samhällen som önskar slåss för upphovsmannens rättigheter, för patentens helgd och för ägandets rätt. Men vi har efter mycket svårt och moget övervägande ansett offentlighetsprincipen vara överflyglande även denna rätt - upphovsrätten. Kommitténs fortsatta arbete handlar bl.a. om övervägandena om sekretess och sekretessgenombrott, dvs. då myndigheter äger rätt att släppa ifrån sig sekretessbelagt material i syfte att gagna en samhällelig utveckling. Det kan t.ex. gälla hur den offentliga hälso och sjukvårdspersonalen ska kunna säga till polisiär myndighet huruvida det har skett en misshandel av en kvinna eller ett barn. Det är sådana överväganden som vi gör just nu. Jag är inte riktigt säker på när vi är framme, men vi har tid fram till nästa år att arbeta med detta. Angående den sista frågan så kan inte jag svara för regeringen om när den kan komma tillbaka med förslag om grundlagsrätt och rätt att utfå offentlig handling via elektronisk form. Vad jag kan säga är att regeringen överväger detta.
Fru talman! Mitt beröm ska naturligtvis också omfatta Inger Renés arbete, även om vi i den fråga som jag har fört fram om elektroniskt utlämnade handlingar inte har samma ståndpunkt. Jag undrar en sak eftersom vi vet att grundlagsändringar - vilket jag hoppas att det blir i den här frågan - tar tid och bara kan göras i samband med val. Därför hoppas jag att den ändring som jag vill ha kommer till stånd nu inför valet 2006.
Fru talman! Jag delar den förhoppningen. Jag anser nämligen att de frågor som har rests som hinder för en grundlagsfäst rätt att utfå handling elektroniskt inte är större och svårare att angripa än att man skulle kunna klara det på ett antal år. Det gäller risken för det kommersiella massutnyttjandet och det gäller risken för att olika typer av kriminellt belastad verksamhet och organiserad brottslighet försöker komma åt olika typer av öppna register. Det handlar också om ett antal andra svåra integritetsfrågor. Jag anser att man ska kunna klara av att göra de bedömningarna i Regeringskansliet på några år - oavsett vem som befolkar det - eller också kan den utredning som vi nu sitter i få tilläggsdirektiv för att titta närmare på detta. Jag menar att offentlighetsprincipen, uttryckt i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, nämligen rätten att utfå allmän handling på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt även ska kunna omfattas av den nya tekniken. Oavsett om den nu börjar bli lite äldre, som Mats Einarsson har sagt, så är den i alla fall ny i förhållande till Gutenberg, för att citera Bargholtz.

Fru talman! Det första av dagens skatteutskottsbetänkanden handlar om inkomstskatterna i första hand men också om allmänna riktlinjer för skattepolitiken. Vår kanske viktigaste reservation finns naturligtvis under moment 1 som handlar om inriktningen på politiken. Jag ber på en gång att få yrka bifall till reservation nr 1 under förslagspunkt nr 1. Nu råkar det emellertid vara så att motionerna är väckta i höstas, under den allmänna motionstiden. Vid samma tidpunkt lade vi också fram vårt förslag i anslutning till budgetpropositionen. Därför är det kanske ingen nyhet för kammaren att de allmänna riktlinjerna som vi har diskuterat tidigare när det gäller skattepolitiken naturligtvis ligger fast vad gäller Moderata samlingspartiet. De finns sammanfattade i reservationen. Vi tycker fortfarande att det är lika angeläget som i höstas att vi får ett skattesystem som gör att t.ex. låg och medelinkomsttagare inte ska vara så oerhört mycket högre beskattade i Sverige än i andra länder. Vi behöver ett skattesystem som gynnar och uppmuntrar till arbete, sparande, utbildning och risktagande i företag. Det är det som reservation 1 handlar om. Det tar sig bl.a. uttryck i att vi vill öka den skattefria andelen av en inkomst, exempelvis genom höjt grundavdrag. Om man tittar på de ensamförsörjande föräldrarna ser man att vårt förslag har en särskild stor genomslagskraft. En ensamstående förälder med en genomsnittlig inkomst får av egen kraft ett grundavdrag på 40 000 kr. Har man t.ex. två barn så kommer man upp i en skattefri inkomst på 70 000 kr. Detta gör i kombination med förvärvsavdraget naturligtvis stor skillnad och leder till ökade möjligheter att försörja sig själv och till ett minskat bidragsberoende. Fru talman! Jag tänkte i fortsättningen ta upp några av de enskilda förslag som finns med i betänkandet. Det första gäller hushållstjänster. Vi kan konstatera att det fortfarande tyvärr är en sektor med ett stort inslag av grå eller svart arbetskraft. Trots att frågan har diskuterats under åtta, kanske snart tio, år så har det fortfarande inte kommit något genombrott till stånd. På den här punkten finns en gemensam borgerlig reservation med ett förslag som skulle kunna öppna för möjligheten att göra denna sektor vit. Det skulle göra det möjligt för människor att köpa hushållsnära tjänster på ett lagligt och vitt sätt. Jag beklagar att majoriteten ligger fullständigt still i den här frågan och varken vill eller kan ta några steg framåt. Men detta är inte bara en fråga om att omvandla svart arbetskraft till vit. Det är faktiskt också en fråga om att göra det möjligt för människor att räcka till i sin vardag. Förutom att förslaget leder till fler arbetstillfällen leder det till möjligheter för fler människor att på ett mer rimligt sätt vara tillgängliga på arbetsmarknaden. I betänkandet finns också en del andra förslag som illustrerar hur orimligt vårt skattesystem är. Det förs från tid till annan fram idéer om att vissa yrkeskategorier ska ha lägre skatt. Vi har det ju på ett område, nämligen för utländska experter, som är ett klassiskt exempel på hur man genom undantagslagstiftning kan gynna en viss grupp. Det förs också fram krav på att vissa yrkesgrupper vid olika tillfällen ska få lägre skatt. När de ska skatta för de tillfälligt höga inkomsterna så framstår nämligen skattesystemet just så absurt som det faktiskt är. Vi avvisar den typen av propåer. Vi tycker att det är bättre med ett enhetligt skattesystem där alla betalar en rimlig skatt under hela sin livscykel. Det här betänkandet illustrerar även en annan sak, nämligen att även små förändringar är oerhört tröga att få igenom i Finansdepartementet. Det finns t.ex. ett förslag om att man inte ska behöva att bli skattepliktig om man deltar i ett TV-program och arrangören skickar en färdbiljett för att man ska kunna resa till studion. Den här detaljen leder till att en del människor överraskande nog kommer att få betala förmånsbeskattning för denna färdbiljett. Då hänvisar utskottsmajoriteten, vilket man också gör när det gäller förslaget om dubbel bosättning, till utredningen om ökade levnadsomkostnader. Den presenterades I betänkandet står det att remissomgången slutfördes under våren 2001. Då frågar sig vän av ordning: Hur kan det komma sig att sådana här förslag blir liggande i kanslihuset och hos Finansdepartementet utan att någonting händer?

I motionen finns det också en enig skrivning kring beskattningssituationen i Öresundsregionen. Utskottet har också haft en hearing i frågan, och det pågår uppenbarligen en del arbete inom både Finansdepartement och Utrikesdepartementet på den här punkten. Men jag vill likväl framhålla att jag tycker att det är angeläget att det här arbetet fortskrider i en sådan takt att integrationen i Öresundsområdet verkligen kan komma till stånd och att det inte reses hinder föranledda av bl.a. skattelagstiftningens regler. Vidare har vi ett antal reservationer på olika områden. Jag vill avslutningsvis ta upp ett område där det finns ett mycket bra förslag som på ett konkret och snabbt sätt skulle kunna leda till förbättringar. Det gäller skattereglerna för uthyrning av privatbostad. I dag är det känt att det på många orter, inte minst i de orter där det finns högskolor och universitet, råder stor bostadsbrist för studenter. Ett sätt att komma till rätta med detta är att göra det mer attraktivt för privatpersoner att upplåta sina privatbostäder för uthyrning till bl.a. studenter. Vi föreslår därför att man ska få möjlighet att öka den skattefria delen för den här typen av hyresintäkter. Det leder dels till ett ökat utbud att uthyrningsobjekt, dels också till att man även på denna punkt kan göra en del tjänster vita som måhända tidigare har varit svarta. Även på den här punkten avvisar tyvärr utskottsmajoriteten förslaget och hänvisar till att det leder till gränsdragnings och kontrollproblem. Att det kan leda till gränsdragnings och kontrollproblem kan man ju hävda nästan på alla punkter inom skattelagstiftningen. Det hade varit önskvärt om utskottsmajoriteten hade haft en lite mer öppen attityd till förslaget om att öka den skattefria andelen av de inkomster som man får av att hyra ut sin privatbostad. Inte minst hade många studenter runtom i landet haft glädje av detta för att praktiskt kunna lösa sina bostadsproblem.

Fru talman! Vi tre partier i majoriteten, Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har under dessa år försökt att upprätthålla en ganska hög skattenivå, och det har vi gjort med avsikten att kunna förverkliga de välfärdsambitioner som vi har, bl.a. inom skola, vård och omsorg. Vi i Vänsterpartiet är väl medvetna om det tryck på skattesänkningar som finns i vår omvärld. Vi välkomnar därför den översyn som P-O Edin just nu arbetar med, den s.k. Skattebasutredningen. Det är angeläget att bygga vidare på den välfärdsmodell som vi har i landet och att vi ska kunna skapa skattesystem för att få in de resurser som krävs. Vi vill inte, som t.ex. Moderaterna vill, lägga oss helt platt för de internationella influenserna och säga att skatterna måste sänkas. Vi från Vänstern är fortfarande mycket medvetna om de klassorättvisor som finns kvar i samhället och som vi har i uppgift att ta itu med. Man kan t.ex. titta på det välfärdsbokslut som har presenterats under det senaste året. Vänsterpartiet har två reservationer i detta betänkande. I en reservation tar vi upp nödvändigheten av att göra en översyn av inkomstskattesystemet. Vi anser inte att man kan slå sig till ro och tycka att dagens system är bra som det är. Det finns för många oönskade s.k. marginaleffekter. Fördelningsprofilen borde också kunna göras bättre. Därför beskriver vi vad som skulle behövas ses över i en sådan här utredning. Det gäller t.ex. om man ska ha den LO-puckel som finns i dag, ifrågasättandet av en särskild skattereduktion. om man inte i stället ska ha ett högre grundavdrag vid lägre inkomster som trappas av vid högre inkomster vid statlig taxering. Vi har också en reservation där vi tar upp frågan om ideellt skadestånd som har sin grund i ett anställningsförhållande. I vissa fall kan detta upplevas som stötande vid skadestånd för t.ex. sexuella trakasserier. Vi anser att det är nödvändigt att göra en översyn av den lagstiftningen. Moderaterna har en reservation om allmänna riktlinjer för skattepolitiken. Jag tycker att det vore bra om vi, när vi behandlar det här betänkandet, diskuterar inkomstskatterna även om riktlinjerna är allmänna och omfattar alla skatteområden. Om jag har förstått Moderaterna rätt vill de genomföra en rejäl skattesänkning i fyra delar. Man vill införa grundavdrag för alla, grundavdrag för barn, förvärvsavdrag och en avveckling av statsskatten. Man skriver att människor ska klara sina egna grundläggande behov innan de börjar betala skatt. Vidare ska de inte behöva betala skatt innan mat och bostad är betalda. Det är orimligt att skattesystemet inte tar hänsyn till försörjningsbörda. Vidare skriver man att vi har straffskatt på utbildning i det här landet. Jag anser att det är ganska hårda ord i er reservation, och det leder till en rad frågor: Hur kan, t.ex., en sänkning av statsskatten innebära en satsning på lågoch medelinkomsttagare? Den frågan kommer som ett brev på posten. Sedan skriver ni att skattesystemet inte tar hänsyn till försörjningsbördan. Nej, men det är väl inte meningen att vi ska ha ett skattesystem som så till den milda grad går ned på individnivå. Meningen är ju att vi ska kombinera skattesystemet med väl utbyggda bidragssystem och sociala system som täcker upp och som människor ska kunna utnyttja i olika skeden av livet. Så måste det väl ändå vara. Men jag kan förstå dessa tankegångar, för Moderaterna vill ju föra fram förslag om att helt och hållet slopa alla s.k. familjebidrag och att vi ska ha ett mycket lägre skatteuttag. Jag kan aldrig få det här att gå ihop. Carl Fredrik Graf sade också i sitt anförande att ensamstående föräldrar t.ex. skulle komma mycket väl ut med Moderaternas skattesystem. Det sätter jag ett stort frågetecken i kanten för. Det finns två reservationer, reservationerna 7 och När det gäller reservation 7, som heter Hushållstjänster, satt jag i går och bläddrade igenom motionerna och dessa kallar man för Hemnära tjänster, Hushållsnära tjänster och Hushållstjänster. Detta slutade med en reservation som man kallar Hushållstjänster. Reservation 8, kd:s reservation, kallar man för Hemtjänster, men i motionen står det Hushållstjänster. Bara den här begreppsförvirringen i motioner och i reservationer tycker jag illustrerar på ett väldigt bra sätt vad det här är frågan om. Jag tycker att era förslag är en orgie i gränsdragningsproblem helt enkelt. Jag avslutar mitt anförande med att yrka bifall till

Fru talman! Det är några saker som Marie Engström nämnde som jag gärna vill ta upp. Hon konstaterar att Vänsterpartiet inte lägger sig platt inför internationella jämförelser. Men vårt huvudmotiv för att sänka skatterna är inte de internationella jämförelserna, utan det är de enskilda människornas situation i deras vardag. Sedan är det naturligtvis en annan sak att det råkar vara på det viset att man i flera andra också socialdemokratiskt styrda länder faktiskt sänker skatterna. Det är en liten motsättning i det som Marie Engström sade. Hon välkomnade å ena sidan P-O Edins utredning som just handlar om hur man ska förhålla sig till andra länder och till eroderade skattebaser. Å andra sidan sade hon direkt i nästa replik att det ändå inte finns någon anledning att ta hänsyn till detta - det är i vart fall det indirekta svaret - eftersom vi inte ska lägga oss platt inför de internationella förhållandena. Man behöver naturligtvis beakta vad som sker i omvärlden. Det är rätt uppenbart. Men framför allt ska man beakta hur enskilda människor har det. Vänsterpartiet säger i sin reservation att man är beredd att pröva vissa förändringar när det gäller grundavdrag och slopad skattereduktion för låginkomsttagare. Det är en välkommen insikt att man är beredd att pröva detta. När det gäller den ensamförsörjande föräldern är det väl helt klart på det sättet att om man har två barn och får ett grundavdrag på 70 000 kr, påverkar det mycket positivt den personens familjeekonomi. Vår målsättning att efter denna budgetperiod ta bort den statliga skatten handlar just om att det är en straffskatt på utbildning. Det gäller, Marie Engström, att man skiljer på de olika skatterna och hur de slår. Grundavdragsförändringen handlar i första hand om att kunna försörja sig själv i sin vardag. Förändringen av statsskatten handlar om hur vi ser på utbildningspremien och storleken på den. Till slut kommentaren om hushållstjänster. Här finns anledning, Marie Engström, att inte gräva ned sig i begreppen utan att visa en vilja på området. Det värderar jag högre.
Fru talman! Först Edins utredning. Edin har alltså fått i uppdrag att lämna ett förslag om hur vi ska kunna vidmakthålla de välfärdsambitioner som vi har i dag. I det tolkar jag även in frågan om hur vi ska kunna utveckla dem. I det ligger också att vi ska kunna behålla ett högt skatteuttag i en föränderlig värld. Det är det som är hans uppdrag, och det tycker jag är viktigt. Jag hoppas att Carl Fredrik Graf inte missförstod mig på det området. När det gäller ensamföräldrars möjligheter att försörja sig i Moderaternas värld kan jag bara referera till en partikollega till Carl Fredrik Graf som har gått ut i medierna och mycket bestämt sagt att ensamstående mammor inte klarar sig om Moderaternas förslag genomförs. Partikollegan heter Pålsson. Jag skulle kunna läsa innantill vad hon har sagt. Ni kanske kan ta en diskussion med varandra om en översyn av Moderaternas skatteförslag eller också kanske ni inte har läst samma förslag, vad vet jag? När det sedan gäller hushållstjänster, hemtjänster eller vad man nu ska kalla dem tycker jag att det handlar om en orgie i gränsdragningsproblem. Carl Fredrik Graf sade ju själv i sitt anförande, med anledning av vad utländska experter har sagt, att vi verkligen ska värna om enhetlighet i skattesystemet. Det är väl något som de flesta skattepolitiker med olika beteckningar många gånger hyllar här i talarstolen. Så gör även vi.
Fru talman! Vad beträffar det senare gäller det att skattesystemet ska fungera på likartat sätt för olika personer. Det är det som är själva poängen. Man ska alltså inte ha undantag för vissa experter. Införs skattereduktion för hushållsnära tjänster innebär det att det är en möjlighet för alla att utnyttja denna reduktion, inte bara för vissa. Sedan gjorde Marie Engström ett klarläggande i meningsutbytet om Edins utredning. Marie Engström slog fast att hon tycker att den här utredningen ska klara ut att vi ska behålla höga skatter i Sverige, punkt. Det är i och för sig välgörande att få ett besked. Det innebär att Marie Engström tycker att man inte ska ta hänsyn till hur det ser ut i omvärlden, utan att man hellre ska bygga barriärer mot omvärlden för att kunna bevara systemet med de höga skatterna. Därvidlag har vi, fru talman, olika uppfattningar. När det sedan gäller möjligheter för ensamstående föräldrar att försörja sig konstaterar jag att om de förslag som vi presenterade i höstas, och som också finns med i det här betänkandet, om kraftigt ökade grundavdrag genomförs leder det till betydligt bättre möjligheter att försörja sig själv och leva på sin lön. Det torde väl vara alldeles klart. Det är de förslag som ligger i höstens betänkande som vi nu diskuterar. Hon har sagt att hon vill behålla ett högt skattetryck, men andas i reservationen möjligheter att göra förändringar som leder till lägre inkomstskatter. Innebär detta att andra skatter ska höjas ytterligare inom ramen för ett sådant förslag, eller hur ser den ekvationen ut?
Fru talman! För att återgå till P-O Edins utredning, så har jag faktiskt bara läst direktiven till utredningen. Det är de som jag tar upp och debatterar. Sedan får vi naturligtvis se vad förslaget blir. När det gäller de utländska experterna kan jag hålla med Carl Fredrik Graf om att där har vi gjort undantag från likformighet i beskattning - bra eller dåligt, får vi utvärdera. Men jag noterar också att det trots allt är en skattesänkning för vissa människor, och Moderaterna, som alltid pläderar för skattesänkningar, gick ju faktiskt emot det här förslaget. Det är också en realitet. I Vänsterpartiets reservation pratar vi om att vi vill behålla ett högt skattetryck, att vi vill omfördela i skatteskalorna i dag och att vi inte tycker att det har varit så lyckat att människor med högre inkomster har fått större skattesänkningar än människor med lägre inkomster. Det är det som är bakgrunden till reservation 2 från Vänsterpartiet.

Fru talman! I går eftermiddag kom skatteutskottet tillbaka från ett tvådagarsbesök i Sundsvall. Vi fick ett mycket varmt mottagande i Västernorrland. På ledarsidan i Sundsvalls Tidning fanns det några tankar som jag känner mig föranledd att citera. Så här skrev Sundsvalls Tidning på sin ledarsida i går: "Därför - och det är så lätt att glömma bort i den politiska debatt som mest tycks handla om att fördela resurser, mindre hur de skapas - måste de välståndsbildande krafterna alltid stå i centrum för just välfärdspolitiken. Men så är inte fallet. En orsak är att skattepolitiken inte sällan får en utformning som utgår mer från fiskala önskemål än från just behovet att producera, det må vara sågade trävaror, bestruket papper eller aluminium. Fel skattepolitik - och/eller fel energipolitik - betyder att vi prissätter oss ur den världsmarknad där våra svenska företag måste vara framgångsrika." Så långt Sundsvalls Tidning. Det ledarskribenten säger är också det som vi kristdemokrater utrycker i vår reservation när det gäller skattepolitikens allmänna riktlinjer. Syftet med skatter är just att solidariskt finansiera vår gemensamma välfärd och att styra den ekonomiska utvecklingen i en socialt och ekologiskt hållbar riktning. Kristdemokratisk ekonomisk politik utgår också från förvaltarskapstanken. Ett viktigt mål måste vara att så många som möjligt ska kunna leva på sin egen lön. Så är det tyvärr inte i dag. Dagens inkomstskatter drabbar låg och medelinkomsttagarna hårdast. Vi anser att inkomstskattenivåerna måste sättas utifrån just låg och medelinkomsttagarnas perspektiv. Vi har pekat på att en höjning av grundavdraget till 24 000 kr ger en skattesänkningseffekt på 330 kr per månad eller nästan 4 000 kr per år. Detta förslag innebär också en viktig förbättring för sommar och extraarbetande ungdomar. Man kan alltså tjäna 24 000 kr per år innan man behöver betala kommunalskatt. I vårt skatteförslag ingår också en högre skattereduktion för låg och medelinkomsttagare och ett generellt statligt förvärvsavdrag beräknat mot kommunalskatten. Allt det här syftar just till att ge hushållen ett ökat ekonomiskt utrymme och till att minska marginaleffekterna. Målet är att fler låg och medelinkomsttagare än i dag ska kunna leva på sin egen lön. I de allmänna riktlinjerna tar vi också upp angelägna områden som fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, företagens villkor osv. Men det får vi anledning att beröra i andra debatter i dag och senare. Fru talman! I det här skattebetänkandet ryms också avdragsrätten för barnomsorgskostnader. Tillsammans med de övriga borgerliga partierna ser vi att nuvarande förhållanden, med den utformning som maxtaxan har fått, har stora brister både när det gäller valfrihet och fördelningspolitik. Vi har ett förslag där det ekonomiska utfallet inte försämrar för familjerna men som ger rättvisa och valfrihet. Som det nu ser ut ger ju maxtaxeförslaget mest åt dem som redan har mest. Argumentationen för vårt barnomsorgskonto kan jag inte utveckla i det här sammanhanget, men jag vill ändå framhålla att till förslaget hör att vi vill medge avdragsrätt i den kommunala beskattningen för styrkta barnomsorgskostnader med max 50 000 kr per barn och år. Den här avdragsrätten ska självfallet gälla kostnader oavsett tillsynsform, till skillnad från den modell som nu gäller, som tvingar in alla i samma form. Nästan vart fjärde hushåll i Sverige säger sig vara intresserat av hjälp med olika hushållstjänster ibland eller regelbundet. Det är alltså en marknad med stor efterfrågan. Det här uttalade behovet möter utskottets majoritet med att säga att man inte ska stimulera fram en tjänsteproduktion som kan konkurrera med hushållens egen tjänsteproduktion. Det är ett något svårbegripligt svar till de många hushåll som själva har uttalat sådana behov, behov som sannerligen inte behöver stimuleras fram. De finns ju redan. Marie Engström gör ett stort nummer av begreppsvärlden här. Det tycker jag är en ganska tunn och poänglös invändning. Låt oss i stället diskutera sakfrågan. Vad är det människor frågar efter och hur ser behoven ut? Mycket av den här marknaden finns ju som sagt redan i dag. Det är bara så att vi inte vet hur den ser ut. Den är huvudsakligen svart. Det finns olika undersökningar från RSV och andra om hur stort skattebortfallet blir på grund av den svarta marknaden. Hushållen svarar sannolikt för en betydande del av denna marknad. Marknaden för hushållstjänster behöver alltså inte stimuleras fram. Den finns i det fördolda, och den behöver göras vit - både för hushållens skull och för samhällsekonomins skull. Vi föreslår en skattereduktion på 50 % för privatpersoners betalning av arbetskostnader, inklusive moms, för hushållstjänster upp till 25 000 kr per år. En sådan åtgärd skulle, som jag sade, göra många svarta jobb vita. Vi ska inte ha skatteregler som pressar in människor i svartjobb. Många ungdomar riskerar i dag att göra sin debut på arbetsmarknaden med svartjobb, och det är sannerligen ingen bra start på yrkeskarriären. Förslaget ökar också hushållens valfrihet. Det skulle vidare öka jämställdheten. Fortfarande är det så att det är kvinnorna som har huvudansvaret för hushållens vardag och som gör det oavlönade hushållsarbetet. Med vårt förslag kan kvinnor erbjuda sitt kunnande på en vit marknad och även vid behov köpa tjänster till sitt eget hushåll. Förslaget ger alltså fler jobb och ökar de offentliga inkomsterna. Fru talman! Det är också ett samhällsintresse att stimulera människors ideella engagemang. Här anser vi kristdemokrater att Sverige bör följa en rad andra länders exempel, bl.a. Norges och Englands, och medge skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer. Frivilligbranschens insamlingsråd har ett förslag om att en sådan avdragsrätt skulle kunna gälla gåvor till organisationer som har s.k. 90-konton. Det kan vara en modell för att hålla de oseriösa organisationerna borta. I Danmark och USA har man system för avdrag för gåvor till olika slags föreningar och kyrkor. Gränsen i vårt förslag har vi i nuläget satt på gåvor upp till 10 000 kr. Vi anser att regeringen bör komma tillbaka med förslag på det här området. Det är ett intresse för samhället att stimulera det ideella engagemanget hos människor. Här har alltså en rad länder andra länder gått före med goda exempel. Fru talman! Sjukskrivningarna ökar oroväckande. Rygg och nackskador är en av de vanligaste orsakerna. Det finns orsaker som dålig kosthållning och stillasittande arbete som ligger bakom att det ser ut som det gör. Här kommer behovet av förebyggande hälsovård in, och det här tycker vi att regeringen behöver titta närmare på. Vi har utvecklat det i en motion tillsammans, Kenneth Lantz och jag. Det bör utredas vilka effekter det skulle få om man införde avdragsrätt mot förvärvsinkomsten för styrkta, förebyggande hälsovårdskostnader. Kostnader för gym kan vara ett sådant exempel. Fru talman! Jag står självfallet bakom de egna kristdemokratiska reservationerna och de reservationer vi har gemensamt med andra partier, men jag yrkar i det här sammanhanget endast bifall till reservation 3.

Fru talman! Sven Brus inledde sitt anförande med att läsa något slags portalmening i reservationen om de allmänna riktlinjerna. Där står det att "syftet med skatter är att solidariskt finansiera vår gemensamma välfärd." Då måste jag genast fråga Sven Brus huruvida det här med subventioneringen av hushållstjänster omfattas av denna portalmening. Jag tycker att det snarare är att hänföra till finansiering av arbete i hemmet som faktiskt fullt friska människor kan utföra. Jag tog i mitt anförande upp gränsdragningsproblematiken. En företrädare för ett parti som också står bakom den gemensamma reservationen har sagt att om bilen ska repareras på tomten räknas det som subventionerad hushållstjänst, men om den ska repareras på verkstaden omfattas det inte av subventionerna. Hur ser Sven Brus på detta? Jag har ytterligare en fråga. Jag vet inte om det var högtalaranläggningen som krånglade, men jag tyckte faktiskt att Sven Brus sade att det var kvinnojobb som skulle skapas genom den här skattesubventionen. Hörde jag rätt, Sven Brus?
Fru talman! Marie Engström fastnar i ett begreppsresonemang. Vi utgår från det behov som människor uttrycker. Det finns undersökningar som pekar på att vart fjärde hushåll i Sverige är intresserat av att få hjälp med olika hushållstjänster. Det finns en sådan marknad i dag. Det handlar inte om att skapa en marknad, utan denna marknad finns i dag. Vi kan ha olika åsikter om detta, men vi måste ändå förhålla oss till det. Det är också lätt att konstatera att denna marknad i hög grad är svart. Jag tycker att det är poänglöst att snurra in sig i en begreppsvärld i stället för att ta sig an frågan på ett sakligt sätt. Det är som sagt poänglöst och lite undanglidande. Låt oss i stället konstatera att behovet finns. Hushållen uttrycker det här behovet - vad kan vi göra åt det? Det är klart att detta är en välfärdsfråga. Välfärd handlar faktiskt om livet, inte om skattesystemet. Vi måste förhålla oss till den vardag vi lever i. Nu finns det här behovet. När det gäller kvinnorna behöver man inte ha särskilt mycket fantasi för att se hur det ser ut i dag. Kvinnor tar ett större ansvar i hemmen än vad män gör. Man kan visst tycka illa om det. Jag tycker också att det är en ojämlikhet som vi fortfarande dras med. Men det är mer ett konstaterande av fakta än ett försvar för det förhållande som råder.
Fru talman! Det är väldigt konstigt att jag får till svar att jag snurrar in mig i en begreppsvärld. Jag tycker att jag är saklig, och jag ställer konkreta frågor om hur vi ska beskatta reparation av bilar hemma på gårdsplanen eller på verkstaden. Det tycker jag är relevanta frågor. Sven Brus försöker inte ens svara på dessa frågor. Sven Brus hänvisar till att det handlar om behov som människor uttrycker. Vill vi veta var det finns behov av välfärdsinsatser kan vi se på kommuner och landsting. Vi vet att det finns ett oerhört behov där. Där finns människor i omsorg - unga människor, gamla människor - och det finns behov i skolan. Där kan man snacka om verkligt uttalade behov! Det handlar inte om behov av att få städat eller att få gräsmattan klippt. Om vi ska prioritera kommer detta långt ned på listan över vad vi ska använda skattepengar till. Det är det som debatten handlar om, Jag måste också ifrågasätta om det är en arbetsmarknad för min dotter och alla andras döttrar att gå och städa hos andra människor. Sverige är ett högteknologiskt land. Vi satsar mycket pengar på att utbilda ingenjörer och på att förmå våra unga människor att välja den typen av utbildningar och föra teknologin framåt. Jag ser inte detta som framtidens arbetsmarknad, Sven Brus.
Fru talman! Jag tror inte att hushållstjänster är framtidens arbetsmarknad. Det har jag aldrig sagt, och det tror jag definitivt inte. Men jag tror inte heller att man ska nedvärdera denna typ av arbete som kan göra livet lättare att leva för oss. Det ligger en nedvärdering i Marie Engströms sätt att se på detta och att ställa det mot andra yrken. Jag tycker att det ligger samma värde i varje uppgift som betyder någonting för oss, i hushållet eller var det än är. Det är olyckligt att ställa olika samhällsbehov mot varandra. Jag delar fullständigt uppfattningen att de stora behoven i dag finns i de stora välfärdsverksamheter som vi har: skola, vård och omsorg. Men varför ska vi ställa de här sakerna mot varandra? Detta är ett annat behov som väldigt många hushåll och människor identifierar. Låt oss ta det på allvar i stället för att bara vifta bort det som pigjobb eller som någonting man kan se ned på. Det här är faktiskt värt att ta på allvar. Man bör försöka tillgodose det behov som människor uttalar.

Fru talman! För någon vecka sedan fick svenska folket genom ett nyhetsinslag i Rapport kännedom om det som många av oss redan visste, nämligen att det är höginkomsttagare som har tjänat mest på regeringens inkomstskattesänkningar under den här mandatperioden. Det innebär att t.ex. den som tjänar 35 000 kr i månaden får en fyra gånger så stor skattesänkning som den som tjänar 13 000 kr. Dessutom är det så att höginkomsttagare inte bara i kronor räknat tjänar mest på skattesänkningen, utan också om man uttrycker det i procentuell sänkning, vilket är än mer anmärkningsvärt. Det här resultatet står i bjärt kontrast till den retorik som regeringspartiet och dess samarbetspartier ägnar sig åt när de säger att man sänker skatterna främst för låginkomsstagare. Det de säger är helt enkelt inte sant! Det vore intressant om Lennart Axelsson, Marie Engström och någon miljöpartist, om det nu skulle råka finnas någon sådan tillgänglig, ville kommentera detta. Jag noterade att Marie Engström påpekade att det finns klyftor kvar att åtgärda. Ja, det gör det. Men det är faktiskt så, Marie Engström, att ni har medverkat till att under innevarande mandatperiod öka dessa klyftor på ett sätt som jag just nu har beskrivit. Självklart är det så att om man hanterar skattesänkningarna på detta sätt uppstår och förstärks de sociala klyftor som skapats under denna mandatperiod och som vi i Centerpartiet så starkt kritiserat. Vi har också dragit konkreta slutsatser av de ökade klyftorna och lagt fram förslag om en inkomstskattereform som ger mest till dem som bäst behöver och inte till dem som skriker högst. I det system vi har i dag, och som den nuvarande majoriteten har huvudansvaret för, har vi mycket stora marginaleffekter i låga inkomstlägen. Marginaleffekten består av den samlade effekten av högre skatt och minskade bidrag vid en inkomstökning. Av en inkomstökning på 100 kr i dessa inkomstlägen återstår för individen ofta inte mer än 20-30 kr efter ökad skatt och minskade bidrag. Det här ger inte särskilt stor stimulans, fru talman, till att öka sin inkomst genom ett mer kvalificerat arbete, en högre tjänstgöringsgrad eller genom att gå från en bidragsförsörjning till en arbetsförsörjning. I vårt förslag till inkomstskattereform kommer vi till rätta med marginalskatteproblematiken. Genom vår konstruktion gör vi det lönsamt att arbeta. Det är en gammal god och hederlig uppfattning som Centerpartiet sedan länge har stått för. Inkomstskattereformen motverkar och läker de under de senaste åren starkt ökade sociala och regionala klyftorna i det svenska samhället. Genom avskaffandet av det s.k. grundavdraget i det nuvarande systemet och genom att ersätta det med en statligt finansierad skatterabatt och en förvärvsrabatt ökar vi också successivt den kommunala skattebasen. Vi får därmed ett långsiktigt och stabilt system för att öka kommunernas inkomster, deras egna inkomster, och gör dem därmed oberoende av statliga bidrag. Det står också i bjärt kontrast till det från alla håll och kanter kritiserade tillfälliga sysselsättningsstöd för kommuner och landsting som nu behandlas i finansutskottet och som så småningom hamnar i denna kammare. Vi ökar alltså framför allt individens men också kommunernas eget självbestämmande och oberoende av staten. Fru talman! Jag ska göra en kort reflexion kring den avdragsrätt för installation av bredband som ju skulle medverka till att sätta fart på utbyggnaden av bredband. Regeringens upplägg av bredbandsutbyggnaden står nu inför sitt misslyckande. Vi har tidigare starkt kritiserat regeringens handhavande av denna fråga, och vi gör det alltjämt, och vi gör det med större tyngd mot bakgrund av det misslyckande som vi nu kan konstatera. Mot denna bakgrund, alltså regeringens misslyckande, ter det sig därmed närmast patetiskt när regeringen och Socialdemokraterna nu gör ett stort nummer av att statsministern tillsammans med Tony Blair ska driva på bredbandsutbyggnaden ute i Europa genom ett gemensamt agerande inom EU:s ram. Trovärdigheten i detta undergrävs totalt om man inte lyckas med denna uppgift i sitt eget hemland. Vad är det som säger att just Göran Persson skulle vara den som kan klara bredbandsutbyggnaden ute i Europa när man i varje fall hitintills så kapitalt och fullständigt har misslyckats med detta i sitt eget hemland? Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 27.

Fru talman! Eftersom Rolf Kenneryd väckte frågan kring egenavgifterna, numera allmänna pensionsavgifterna, kan jag konstatera att när man nu har beslutat att kompensera för dessa har man gjort det enligt metodiken krona för krona, och det har fått dessa konsekvenser som Rolf Kenneryd redogjorde för. I mitt anförande tog jag också upp dessa konsekvenser. Och vi från Vänsterpartiet tycker att det finns all anledning att kritisera detta förhållande. Därför har också Vänsterpartiet en reservation där frågan om en översyn av inkomstskattesystemet tas upp. Vi måste bygga in ett större mått av fördelningspolitiskt tänkande i inkomstskattesystemet. Det är alltså svaret på den frågan. Jag konstaterar också att de allmänna pensionsavgifterna har tillkommit genom en fempartiöverenskommelse om det nya pensionssystemet där de allmänna pensionsavgifterna är en del för att finansiera detta pensionssystem. Och det står faktiskt Rolf Kenneryd bakom. Sedan vill jag ställa en fråga till Rolf Kenneryd om det som han sist tog upp i sitt anförande om bredband. Det står i er reservation att de statliga skattelättnader som i dag finns är onödiga. Centern menar att staten ska stödja en omfattande utbyggnad. Syftar Rolf Kenneryd på den utbyggnad som ni vid ett tidigare tillfälle har sagt kostar omkring 60 miljarder kronor?
Fru talman! Det är riktigt som Marie Engström säger att ni har medverkat till att kompensera för dessa egenavgifter krona för krona. Det tycker jag är ett mycket egendomligt sätt att åstadkomma skattesänkningar. Först ska man ta in dessa egenavgifter till staten. I nästa steg ska man kompensera för det som man har tagit in. Om inte det är rundgång så vet jag inte vad det ordet står för. Det är rundgång, och det ger dessa effekter. Att ni nu kritiserar det har föga trovärdighet när ni själva har medverkat till att införa detta system. Vi har kritiserat det hela tiden och har därför större trovärdighet när vi kritiserar det. Vi har dessutom ett utvecklat och redovisat förslag till hur detta ska hanteras i stället. När det gäller bredbandsutbyggnaden är det vår uppfattning att staten måste ta ett övergripande ansvar för all infrastrukturutbyggnad och all infrastrukturskötsel. Det gäller vägar, järnvägar och bredbandsvägar, om jag får använda det uttrycket. Att det kostar pengar är ganska självklart. Vi har också angett en finansiering för detta, nämligen försäljning av statliga företag. Dessa intäkter vill vi investera i denna bredbandsutbyggnad.
Fru talman! Försäljning av statliga företag ska finansiera utbyggnad av bredband, säger Rolf Kenneryd. Staten får också inkomster av att faktiskt äga företag. Har Rolf Kenneryd tagit med det i sina beräkningar? Jag vet inte om Rolf Kenneryd har någon siffra på vad en omfattande utbyggnad av bredband skulle kosta. Det skulle vara intressant att veta. Rolf Kenneryd ska ju också ingå i en eventuell regeringskonstellation med fyra partier. Enligt Bo Lundgren ska man starta denna eventuella konstellation med att sänka skatterna med 80 miljarder kronor. Det sade han strax före nyår. Rolf Kenneryd kritiserade mig för mitt resonemang när det gäller egenavgifterna och kompensationen krona för krona och att vi först går med på något och sedan kritiserar osv. och vill ställa till rätta. Jag tycker ändå att vi är ganska ärliga och talar om hur vi har gjort och att vi nu vill ändra på det och införa något annat. Men det för också tankarna tillbaka till att Rolf Kenneryds parti faktiskt gör samma sak när det gäller änkepensionerna. Det var Socialdemokraterna och Centern som en gång införde problematiken kring änkepensionerna som vi har att leva med och hantera men som nu kommer tillbaka och säger att vi ska ändra på det. Känner Rolf Kenneryd igen sig?
Fru talman! Ja, Marie Engström, vi har beaktat att ägandet av statliga företag kan ge en viss utdelning och vägt in det i våra bedömningar. När det gäller kostnaden för utbyggnaden av bredband noterade jag att Marie Engström använde uttrycket omfattande. För en heltäckande utbyggnad, dvs. att alla skulle omfattas av en bredbandsutbyggnad, finns det beräkningar som förefaller relativt säkra och hamnar på den summa som Marie Engström tidigare nämnde, nämligen 60 miljarder. Självklart kan vi inte hysa uppfattningen att detta skulle gå att klara under en väldigt kort och komprimerad tidsperiod, utan detta måste dras ut över ett antal år. Och dessa 60 miljarder får då fördelas med hänsyn till detta. Sedan gällde det kompensation för egenavgifter. Vi står för den del som vi har medverkat till, nämligen att finansiera pensionsreformen med egenavgifter. Men det har aldrig föresvävat oss, och vi har aldrig föreslagit, att det skulle resultera i den rundgång som man nu har åstadkommit. Jag noterar med välbehag att Marie Engström nu förefaller beredd att göra någonting åt det som hon och hennes partikamrater har varit med om att skapa, och då har vi framlagt ett system som Marie Engström kan ha anledning att ansluta sig till. Jag ser fram emot att Marie Engström och hennes partikamrater sluter upp bakom denna tekniska lösning, som i alla avseenden är mycket elegant.

Fru talman! Huvudlinjen i Folkpartiets skattepolitik är att stimulera tillväxt och sysselsättning. Det är en förutsättning för att åstadkomma förbättringar på våra prioriterade områden vård, skola och bistånd. Vi har i många år haft en utmärkt devis om att det ska löna sig att arbeta. Vi har också en som heter hälften kvar av en lönehöjning. Det finns som bekant många skatter att se på. Vi vill koncentrera våra åtgärder till de mest skadliga inslagen, och det är i första hand de som orsakar marginaleffekter. Avskaffad värnskatt, höjd brytpunkt för statlig skatt, 5 % förvärvsavdrag mot kommunalskatten och borttagande av den s.k. LO-puckeln gör att de flesta bara behöver betala Detta är huvudinriktningen på inkomstpolitiken. Men vi har också andra inslag. Ett exempel är att avdragsrätten för resor till och från arbetet också ska innefatta resan via barnens barnomsorg. Det har två aspekter - dels tiden, eftersom det krävs en viss tidsvinst för att få bilavdrag för resan till och från jobbet, dels att den eventuella extra sträckan ska räknas med. Resorna via barnomsorgen är faktiskt en rejäl del i småbarnsföräldrars resor till och från arbetet, och det måste vi också här i riksdagen inse. Vi vill också att styrkta barnomsorgskostnader ska vara avdragsgilla i den kommunala beskattningen. Det här med styrkta barnomsorgskostnader är också ett led i att medverka till att göra en del svarta jobb vita. Det senare är mycket viktigt i vårt samhälle för att få in välbehövliga skattepengar till vår generella välfärd. Det är också mot den bakgrunden vi har reserverat oss till förmån för att riksdagen hos regeringen ska begära fram ett förslag om en skattereduktion för kostnader för hushållstjänster. Inkomstskatter, sociala avgifter och moms gör att det är väldigt få som i dag har råd att betala för hushållstjänster i hemmet. I stället förekommer, det vet vi alla, en omfattande svartmarknad som inte på något sätt är bra - utom möjligen för att hushållsarbete blir gjort. Men det är inte bra för arbetstagaren, som är helt skyddslös i förhållande till arbetsmiljö, framtida pensioner, sjukförsäkring m.m. Det skadar också den allmänna skattemoralen genom att det blivit så vanligt, och uppenbart också så lönsamt, att många tar risken. Det har genom åren förekommit ett och annat uttalande från företrädare för de samverkande partierna om att det skulle vara bra att få ordning på detta, men vägen från ord till handling tycks vara alltför lång. Ett annat delområde som vi har berört i en reservation handlar om bilförmåner. Nuvarande regler utgår inte från grundreglerna i skattesystemet, dvs. att saker och ting ska beskattas utifrån sitt reella värde, utan man har ställt upp schablonregler. Det blir ju knepigt när personer skaffar bil till ett lägre pris men får ett förmånsvärde som utgår från en högre nivå. Lägre pris kan man ordna på många olika sätt, t.ex. genom att importera bilen själv. Utskottsmajoriteten säger att det är enklare med schablonvärdet. Men det får andra negativa konsekvenser, t.ex. att vi får en sämre konkurrens inom bilförsäljningsbranschen. Däremot skulle vårt förslag inte innebära några problem enligt någon schablon när det gäller körsträckor. Det kan inte heller vara så svårt att utgå från inköpsvärdet i stället för ett schablonvärde. Vi har dock ingen helt färdig lösning på det här. Det har vi inte resurser till att ta fram, utan vi begär att regeringen reder ut förutsättningarna för och konsekvenserna av en omläggning. Det finns några avsnitt i skattelagstiftningen som är mer svårbegripliga i fråga om logiken än andra. Ett avsnitt har vi pekat på under rubriken Intervjuresor. Jag ska ge ett exempel, och det anknyter nära till det som Carl Fredrik Graf tog upp och preciserar det lite grann. TV. Nu säger statens avtal med SVT att en viss mängd av programmen ska produceras utanför Stockholm, och debatten kanske därför är förlagd till Umeå. Vederbörande får inget arvode för att ställa upp men väl resa och hotell betalda. Det förefaller ju ganska rimligt. En flygresa plus hotell i Umeå kostar väl 5 000-6 000 kr. Den intervjuade får ta upp detta som inkomst och sedan dra av kostnaden. Men vad blir resultatet? Jo, genom att reseavdrag upp till 7 000 kr inte är avdragsgilla riskerar vederbörande att få skatta för hela ersättningen för resa och hotell. Är detta rimligt? Nej, självklart inte. Man får då i praktiken betala för att delta. Nu har regeringen suttit och funderat på detta ett bra tag, och även majoriteten måste väl inse att det är bråttom. Men något förslag till ändring tycks inte vara aviserat under våren, i alla händelser. Fru talman! Jag nämnde i början av mitt anförande att biståndet utgör ett av de prioriterade politikområdena för Folkpartiet. Det gäller givetvis i första hand storleken på det bistånd som Sverige som stat bör ge. Där har riksdagsmajoriteten inte gått med på våra förslag. Men vi vill därtill stimulera den frivilliga internationella biståndsverksamheten. Det kan göras och görs på många sätt, men ett är att göra ett avsteg från principen om att avdrag för inkomsternas förvärvande verkligen ska ha ett samband med inkomsten. Det är faktiskt lite si och så med det när det gäller fackföreningsavgiften, för att ta ett annat exempel. En sådan avdragsrätt som vi skissar på för stöd till internationell biståndsverksamhet finns i en del andra länder, och det borde vi också kunna ha. Vi vill således att möjligheterna till sådan avdragsrätt med en beloppsbegränsning utreds. Vi har i vår reservation tagit fram fem bra argument som stöder det förslaget. Av tidsskäl ska jag inte dra dem, men det är lätt att ta del av dem i betänkandet på s. 78. Fru talman! Jag står givetvis bakom de åtta reservationer vi har i betänkandet men yrkar för att vinna tid bifall endast till reservation 5 under punkt 1.

Fru talman! När jag är hemma i Nora händer det ofta att jag får frågan vilket utskott jag sitter i. När jag då säger skatteutskottet brukar de flesta höja på ögonbrynen och se lite medlidande ut. Det kan väl inte vara något vidare, säger de sedan. Mitt svar brukar då bli att jag nog inte hamnat där om jag fått välja själv. Men nu, efter ett och ett halvt år, har jag svårt att tänka mig ett bättre utskott. Det finns flera skäl till detta. Det första skälet är att skatteutskottet är det enda utskott som är en förutsättning för alla de andra. Tar vi bort skatteutskottet och därmed skatterna upphör samtidigt förutsättningarna för all annan verksamhet. Det är samma förhållande som mellan skatter och välfärd: ingen skatt - ingen välfärd. Det andra skälet är kanske det allra viktigaste: Det finns nog inte inom något annat område så tydliga politiska skillnader som inom skatteområdet, framför allt mellan de två blocken men även inbördes mellan de olika partierna. Dagens betänkande om inkomstskatter är ett ypperligt exempel på detta. Fru talman! Utifrån reservationer om allmänna riktlinjer och även utifrån övriga reservationer finns anledning till en del allmänna reflexioner. Man behöver vara titta på det borgerliga blocket. Moderaterna, de rikas parti, är ensamt större än de tre övriga tillsammans. I kraft av sin storlek dominerar det klart den borgerliga politiska dagordningen. Moderaterna gör ingen hemlighet av att det är sänkta skatter och ökade möjligheter till avdrag som är den viktigaste politiska uppgiften. Det är dessvärre sämre med uppriktigheten när det handlar om beskrivningar över vilka konsekvenser för välfärden deras förslag skulle få om de genomfördes. Kristdemokraterna följer oftast Moderaterna hack i häl när det gäller att med skattesänkningar slå undan fötterna för välfärden. Samtidigt utmålar det sig som ett parti som står för moral, etik och omtanke om de svaga i samhället. Det är en svårlöst och föga trovärdig ekvation. Folkpartiet, som tidigare har stått för en tydlig humanistisk människosyn i många frågor, har nu nästan tappat identiteten som enskilt parti i sin strävan efter att visa upp en gemensam borgerlig fasad. Centerpartiet, slutligen, ett parti med genuin folkrörelseförankring, tvekar inte att ingå som part i ett borgerligt alternativ till den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Däremot vill centerpartisterna inte på något vis kännas vid moderaternas långtgående förslag på skattesänkningar och ser sig själva som en garant för en bibehållen kommunal skatteutjämning. De upprörs ständigt över att bli betraktade som en del av den borgerlighet som de ändå vill tillhöra. Fru talman! Alla dessa spänningar mellan blocken och mellan de enskilda partierna avspeglar sig också tydligt i den rika motionsflora på inkomstskatteområdet som vi nu behandlar. De fyra borgerliga partierna har dock tre helt gemensamma reservationer. Den första berör familjepolitiken, ett område som Folkpartiets partiordförande nyligen pekat ut som ett problemområde i ett borgerligt valsamarbete. Har Folkpartiets representant i skatteutskottet, trots enigheten i reservationen om barnomsorgskostnader, samma uppfattning som sin ordförande? Nästa område där de är eniga är skattesubventionerad städhjälp för de välbeställda. I den tredje helt gemensamma reservationen vill de ta bort den nyligen beslutade skattereduktionen för medlemmar i de fackliga organisationerna. Det är en rättvisefråga i relationen mellan arbetsgivare och anställda. Båda parter, inte bara den ena, måste ha möjlighet till avdrag eller reduktion på skatten för avgiften till respektive intresseorganisation. Att Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom ett sådant förslag är bara i linje med deras politik i övrigt. Men att Centerpartiet och Folkpartiet också gör det är fullständigt obegripligt. Ett område där nästan alla är överens - Centerpartiets talesman får rätta mig om jag har fel, men jag tror att det inte står bakom - gäller värnskatten, eller det andra steget i skatteskalan. Vi socialdemokrater kallar den också gärna för solidaritetsskatten. Det handlar alltså om den skatt som bara den betalar som tjänar mer än 36 000 kr i månaden, och den är då 5 % Argumenteringen här varierar från att den här skatten gör att ingen vill studera till att om man trots allt ändå studerar så flyttar man utomlands efteråt. Ett slopande av skatten skulle kosta staten 2 800 miljoner. 90 % av dessa pengar skulle tillfalla män och ungefär hälften skulle gå till personer över 50 år. Visst kan vi hitta bättre sätt att använda dessa pengar än att öka inkomsten med 30 000 kr för den som tjänar 1 miljon? Tycker ni som står bakom förslaget att rika män är den målgrupp som det är angelägnast att ge lägre skatt? Fru talman! Nyckeln till socialdemokratins framgångsrika reformpolitik har alltid legat i vår förmåga att också ta ett ekonomiskt helhetsansvar. Utan det ansvarstagandet blir löften om reformer bara populistiska slagord. Det ansvaret rymmer också en moralisk dimension. Vi kan inte lova större reformer av välfärden än vi har pengar till. Sverige ska ha sunda finanser. Att låna till utgifterna får aldrig mer hota den svenska välfärden och demokratin. Därför säger vi nej till alla borgerliga reservationer med allehanda förslag till skatteavdrag och skattesänkningar. Det är förslag som kraftigt skulle minska intäkterna till välfärden och ställa krav på stora neddragningar i det som rör själva hjärtat i vårt gemensamma åtagande, barnen, de gamla och de sjuka. Fru talman! Flera av reservationerna talar om att stärka människan genom skattesänkningar och hävdar på så sätt att klyftorna i samhället skulle minska. Vi socialdemokrater påstår att det är tvärtom. Stora skattesänkningar dränerar vården, omsorgen och skolan på resurser och tvingar fram besparingar som drabbar dem som bäst behöver ekonomiskt stöd och omsorg. Det leder till ökade klyftor mellan människor. Det finns heller inte någon motsättning mellan ett högt skatteutttag och en god ekonomisk utveckling. Fru talman! Om ekonomin och välfärden tillåter det sänker vi socialdemokrater gärna skatterna. Men det ska då göras på ett sätt som stärker rättvisan. Svenska folkets uppoffringar under de svåra år vi har bakom oss ska inte användas till - som ett antal av de borgerliga reservationerna förordar - att finansiera skattelättnader för höginkomsttagarna. Fru talman!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
Fru talman! Jag noterade att Lennart Axelssons har uppfattningen: Ingen skatt, ingen välfärd. Vilka slutsatser ska man dra av detta uttalande? Innebär det att 100 % skatt innebär 100 % välfärd? Eller finns det en skärningspunkt någonstans? Var går den i så fall, enligt Lennart Axelssons uppfattning? Jag hade förväntat mig att Lennart Axelsson skulle komplettera sitt färdigskrivna anförande med någon kommentar av den art som jag utbad mig i mitt anförande. Bestrider Lennart Axelsson mitt påstående att ökade sociala klyftor under senare år till stor del beror på att höginkomsttagare gynnats genom stora skattesänkningar på låginkomsttagares bekostnad? Om Lennart Axelsson har en annan uppfattning, är han likt Marie Engström beredd att ställa upp för att rätta till detta missförhållande som ni gemensam har ansvar för?
Fru talman! Vi har valt att kompensera för det vi kallar för egenavgifterna av ett skäl. Eftersom de samtidigt är avdragsgilla innebär det att den som har högre skatt, 50-55 %, - får ett högre värde av avdraget. Därför har vi sagt att vi vill kompensera fullt ut för det. Det innebär samtidigt att den som har betalat mer i kronor räknat också blir kompenserad mer i kronor räknat när man tar bort det. Av den anledningen får det de konsekvenser som Rolf Kenneryd pekar på. Om ekonomin tillåter vill vi gärna fortsätta att förändra i skattesystemet tillsammans med Vänsterpartiet och övriga som är intresserade för att göra det bättre för låg och medelinkomsttagare. Det tror jag inte att det råder någon oenighet om från vår sida av höger-vänster-skalan. Tycker Rolf Kenneryd att kompensationen för egenavgifter har varit felaktig?
Fru talman! Svaret på den av Lennart Axelsson framställda frågan är obetingat ja. Den har varit felaktigt. Den har gett alldeles felaktigt resultat. Den har orsakat den rundgång som jag pekade på i mitt replikskifte med Marie Axelsson. Jag noterar att det svar som Lennart Axelsson gav på min fråga egentligen inte var ett svar på frågan utan mer ett konstaterande och en bekräftelse på det jag har sagt, nämligen att vi har fått ökade klyftor till följd av att ni har gynnat höginkomsttagare mer än låginkomsttagare. Det är inte bara i kronor räknat utan också procentuellt. För att travestera ett gammalt uttryck innebär det gärna minskade klyftor men först rejält ökade klyftor. Det är tydligen det som Lennart Axelsson förespråkar.
Fru talman! Vi har för all del mycket gemensamt med Vänsterpartiet, men än så länge har vi inte samma efternamn. Den politik som vi säger oss vilja föra framöver kommer att få en betydligt bättre fördelningspolitisk inriktning än den politik som i varje fall den stora majoriteten i det borgerliga blocket förordrar. Om Rolf Kenneryd kommer att ställa sig bakom det får väl framtiden utvisa.
Fru talman! Lennart Axelssons svar på Rolf Kenneryds frågor är en nyhet för kammaren, nämligen att Socialdemokraterna avser nu att gå vidare utöver sänkningen av egenavgifterna och göra andra förändringar i skattesystemet. Det har vi inte hört tidigare. Det är kanske mot bakgrund av att det finns reservationer från samtliga partier utom Miljöpartiet när det gäller de allmänna riktlinjerna. Även Vänsterpartiet är intresserat av att göra vissa förändringar när det gäller grundavdraget. Sedan vill Vänsterpartiet fundera över att slopa skattereduktionen för låginkomsttagare. Är det den typen av förändringar som Lennart Axelsson vill avisera med sitt inlägg, eller är det andra funderingar? Vilken strategi ser Lennart Axelsson framför sig för de närmaste, låt oss säga, fyra årens inkomstskattepolitik? Lennart Axelsson kör med torgmötestekniken, dvs. Moderaterna är de rikas parti osv. Skattedebatten, fru talman, vinner inte på att föra argumentationen på den nivån. Det handlar trots allt om att tala om vilka värderingar som styr i skattepolitiken och vilka konkreta förslag som föreligger. Av de skattesänkningar vi föreslår, som sammanlagt ligger under innevarande budgetperiod på tre år på 80 miljarder kronor, är ungefär 45 miljarder av de pengarna direkt riktade till låg och medelinkomsttagare genom bl.a. höjda grundavdrag, införande av barnavdrag och liknande. Det bortser naturligtvis Jag har en fråga. Den har varit uppe tidigare i dag, fru talman. Tycker Lennart Axelsson och Socialdemokraterna att det är ett problem att en stor del av tjänstesektorn i dag utförs svart? Är den enda åtgärden man är beredd att sätta in ökad kontroll, eller ligger det någonting i att det finns ett behov av hushållsnära tjänster på marknaden?
Fru talman! Den första frågan handlade om strategin på skatteområdet framöver. Jag tror inte att det råder någon oenighet inom mitt parti att det utrymme som eventuellt kan tänkas komma att finnas vid varje budgetberedning kommer att riktas till skatteförändringar som gör att vi får en bra fördelningseffekt. Det gör vi först när vi ser att det finns den typen av utrymme. Sedan var det hushållstjänsterna. Nu är det här lite bredare än det jag tog upp i mitt anförande, dvs. att det handlar om städning. I min bekantskapskrets har jag aldrig diskuterat möjligheterna att anställa andra människor i hemmet. Jag ser inte det som en prioriterad fråga. Jag vet att det inte är riktigt ett svar på frågan om svartarbete. I dagens läge är vi inte beredda att göra justeringar i inkomstskattesystemet som skulle gynna den typen av tjänster som ni fyra partier tillsammans har föreslagit. Den andra frågan var nog inte en fråga utan mer ett allmänt betraktande över att torgmötesretoriken inte hör hemma i skattesammanhang. Tack och lov har vi möjlighet att avgöra det själva.
Fru talman! I den delen har Lennart Axelsson alldeles rätt. Det är lyssnaren som får värdera detta. Fru talman! Lennart Axelsson sade att i fortsättningen kan man tänka sig att lägga fram skatteförslag som har en bra fördelningseffekt. Den indirekta slutsatsen av det är att de förslag som hittills har lagts fram inte har haft en bra fördelningseffekt. Jag måste dra den slutsatsen. Jag blir ändå osäker på om det här är en öppning för att göra fler skattesänkningar. Lennart Axelsson sade ungefär att om det finns utrymme i budgeten ska den användas till skattesänkningar. Är det uttryck för en ambition och insikt om att vi har för höga skatter, eller är det ett uttryck för någonting annat? Jag blir lite nyfiken. Jag tror, fru talman, att det rör sig om en felsägning. Det finns inte i något annat dokument uttryckt någon strategi om att gå vidare med förändringar på inkomstskatteområdet. Det beklagar jag. I Lennart Axelssons bekantskapskrets förekommer det inte någon som är intresserad av hushållsnära tjänster. Det är naturligtvis rätt om Lennart Axelsson säger det. Men icke desto mindre visar Riksförsäkringsverkets undersökning för några år sedan att 700 000 svenskar jobbar svart och närmare en och en halv miljon svenskar är beredda att köpa svarta tjänster. Det är ett faktiskt problem i landet. Då ska man närma sig problemet med något slags konstruktiv öppning för att minska svartjobben och ändå erkänna att det finns en marknad för hushållsnära tjänster, men den marknaden måste i dag vara svart. Det finns inte utrymme i dagens skattesystem för att göra den vit. Det är beklagligt att Socialdemokraterna inte visar något som helst intresse för att öppna debatten. Vårt förslag hade inneburit en öppning.
Fru talman! Jag tror inte att det är någon som helst hemlighet att vi hela tiden har sagt att om det finns utrymme när välfärden är säkrad till att sänka skatterna är vi också beredda att göra det, men jag tror aldrig att vi kommer att bli överens om på vilket sätt. Vi är inte beredda att göra förändringar i t.ex. värnskatten, som tre av de borgerliga partierna föreslår. Vi vill i så fall ha en betydligt annorlunda fördelningseffekt på de pengarna. När det gäller svartarbete har vi samma synsätt i fråga om riskerna att skatt inte betalas på allt arbete som genomförs, men lösningarna ser helt annorlunda ut.
Fru talman! Med tanke på hur mycket svartarbete som finns och ökningen under den period som Socialdemokraterna har suttit vid makten, kan jag bara konstatera att era lösningar uppenbarligen är dåliga lösningar. Jag ska i övrigt börja med att svara på en fråga som Lennart Axelsson ställde om familjepolitiken. Det är en stor fråga som rör mer än de skatter vi debatterar i dag. Beträffande skattepolitiken finns flera områden där vi är eniga, vilket också Lennart Axelsson har noterat. Som Lennart Axelsson mycket väl vet går vi fram som fyra partier gentemot väljarna till valet den 15 september med våra förslag. Efter det går det att sätta sig ned och förhandla. Det finns starka förutsättningar att bli eniga på många olika områden där vi i dag har olika uppfattningar. Även Lennart Axelsson har väl under den här perioden lärt sig att det går att förhandla med flera partier. Man får ge och ta, men det går också att bli överens. Jag blev väldigt upprörd över Lennart Axelssons uttalande att Folkpartiet skulle ha tappat den tydliga humanistiska människosynen. Det är en befogad upprördhet med tanke på vår flyktingpolitik, vår politik när det gäller biståndsfrågor och vår politik inom det sociala området. Jag ska ställa en fråga till Lennart Axelsson: Vad är mest humanistiskt, att få avdrag för gåvor till bistånd eller att få avdrag för föreningsavgifter som bara de kan få som har jobb och är fackföreningsmedlemmar? Det var Lennart Axelsson som använde termen humanistisk.
Fru talman! Det var lite av blanda och ge. Jag börjar från slutet. Om man tittar på de argument som Lennart Kollmats hänvisade till i fråga om gåva eller inte gåva kan jag läsa upp den första delen eftersom jag skrev ned det. Det var så betecknande för varför vi säger nej. Lennart Kollmats sade: Den ger givaren en möjlighet att styra bidrag till ändamål som han eller hon själv prioriterar och att samtidigt få en fördel av detta. Man undandrar sig alltså det demokratiska systemets möjligheter att styra de pengar som finns att tillgå för den här typen av ändamål. Samtidigt gör man det inte för att man tycker att det är bra utan för att man själv får en förtjänst av det. Jag tycker det är ett väldigt knepigt argument. Sedan tycker jag inte att man kan göra jämförelsen med arbetslöshetsförsäkringen så som Lennart Kollmats gör. Det är, vilket jag också sade i mitt huvudanförande, en rättvisefråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det har inget att göra med gåvor i övrigt eller med avdragsmöjligheter.
Fru talman! Jag tror inte att det numera är fel på högtalaranläggningen. Jag har aldrig talat om arbetslöshetsförsäkring utan om avdrag för fackföreningsavgifter. Det var min jämförelse. Jag vet inte hur Lennart Axelsson fick fram jämförelsen med arbetslöshetsförsäkring. När det gäller avdrag för gåvor till internationellt bistånd har vi dels förslaget om beloppsbegränsning, dels den punkt som Lennart Axelsson läste upp från vår reservation. Jag tackar för det, för jag hade inte tid att själv göra det. Här handlar det om en typisk vinna-vinnasituation - något som vi ofta eftersträvar - där två parter gör något som båda har möjlighet att vinna på. Det är idealiskt ur den synpunkten. Väldigt många ger redan i dag bistånd utan skatteavdrag till internationella organisationer, Röda korset, Rädda Barnen osv. Det här skulle stimulera ytterligare, för behoven är oändliga, Lennart Axelsson. Vi ger ett bistånd från staten, men vi vill kunna förstärka de privata möjligheterna för bistånd ytterligare. Därför har vi tagit upp detta. Det handlar alltså om skattereduktion för fackföreningsavgifter och avdrag för gåvor till internationellt bistånd. Jag tycker att dessa går att ställa mot varandra eftersom det rör sig om ganska likartade saker.
Fru talman! Jag får erkänna att jag kanske blandade ihop om det var fråga om arbetslöshetsförsäkring eller fackföreningsavgifter, men reduktionen handlar om både-och. Eftersom vi är inne på arbetslöshetsförsäkring vill jag ta upp en annan sak. Lennart Kollmats har tyvärr ingen ytterligare replik, så vi kan väl ta den diskussionen i ett annat sammanhang. Jag noterade också att det i en av reservationerna står att arbetslöshetsförsäkringen fungerar bättre med en högre egenavgift. Det hade varit intressant att diskutera och få en redogörelse för på vilket sätt enskilda arbetstagare skulle ha en bättre arbetslöshetsförsäkring om de fick betala mycket mer varje månad. Men, som sagt, det får vi återkomma till. Vad jag egentligen sade, eller åtminstone menade, när jag talade om humanismen var att Folkpartiets humanistiska inställning försvinner i samarbetet. Jag tror inte att den på något vis har förändrats i grunden, men den kommer inte till uttryck på samma sätt som den kanske borde.
Fru talman! Lennart Axelsson säger här att kristdemokratisk politik slår undan fötterna för välfärden. Sedan har han själv förbehållit sig rätten att föra debatt på den torgmötesnivån. Och ingen kan ju bestrida den rätten. På torgmötena går det möjligen hem, men frågan är hur det går hem i en kammare där ledamöterna förutsätts vara något så när välinformerade. På vilket sätt slår en politik som fördelar 4,25 miljarder mer till den grundläggande välfärden i kommunerna undan fötterna för välfärden? Det är kanske en berättigad reflexion. Lennart Axelsson säger att skattereduktionen för hushållstjänster är en skattereduktion för de välbeställda. Nu är det så att vart fjärde hushåll i Sverige säger sig vara intresserat av den här typen av tjänster mer eller mindre frekvent. Visserligen har välfärden kommit långt i Sverige, men om Lennart Axelsson betecknar vart fjärde hushåll i Sverige som välbeställt tycker jag att det är en ganska besynnerlig verklighetsbild. Majoriteten skriver i betänkandet att man inte ska stimulera fram en tjänsteproduktion som kan konkurrera med hushållens egen tjänsteproduktion. Men vad är det som ska stimuleras fram, Lennart Axelsson? Det finns ju en sådan här sektor, och den är i dag svart. Vad är det som ska stimuleras fram?
Fru talman! Om jag börjar med den första delen vill jag ändå påstå att om man genomförde alla de förslag till skatteindragningar som finns skulle det få den effekt på välfärden som jag sade. Såvitt jag förstår ställer Kristdemokraterna upp på den politiken. Om det inte är så hoppas jag på ett avståndstagande när det gäller den delen. Sven Brus säger att vart fjärde hushåll är intresserat av hushållstjänster. I ett replikskifte med Carl Fredrik Graf uttryckte jag det så att jag i min bekantskapskrets inte har varit med om att diskutera detta. Jag tror inte att man har tillräckligt med pengar till hushållstjänster, oavsett om de subventioneras med skattemedel eller inte. Visst kan man tänka sig att det bland moderata väljare och kristdemokrater skulle kunna röra sig om 25 %, eller vart fjärde hushåll, så det är möjligt att det finns en gemensam syn på frågan just bland de grupperna. Men jag har inte varit med om att diskutera det, som sagt var, annat än här.
Fru talman! Den politik jag ställer upp på är naturligtvis den politik som vi kristdemokrater står bakom, som vi har formulerat och som vi har gett konkret innehåll i form av ett budgetalternativ. I den politiken fördelar vi mer pengar till välfärden än vad det parti gör som Lennart Axelsson företräder. Om det innebär att slå undan fötterna för välfärden tycker jag nog att vi är ute och cyklar i begreppsvärlden. Sedan var det frågan om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Skattepolitiken måste väl syfta till att minska incitamenten för svartjobb. Nu konstaterar vi, inte bara vi här utan också RSV och andra, att den här marknaden finns. Även om Lennart Axelsson inte vill kännas vid den finns den de facto, och den finns i form av svartarbete. Kunde det inte vara en rimlig målsättning för oss politiker här att försöka minimera den svarta marknaden och undvika att väldigt många ungdomar gör sin arbetsdebut i svartjobb? Är inte det en legitim målsättning för skattepolitiken?
Fru talman! Jo, det kan jag tycka. Vägarna dit är olika, som sagt, men jag ställer helt och hållet upp på att vi måste försöka att få bort svartjobb över huvud taget inom Sveriges gränser. När det gäller Kristdemokraternas politik och era förslag, har vi i dagarna sett att det finns ett förslag om att man ska minska utfallet av skatteutjämningen. Man ska sätta en gräns på 10 % för hur mycket kommuner och landsting ska betala. Det här skulle få den effekten att i stort sett varenda kommun och landsting här i landet skulle få minskade intäkter. Om inte detta är ett förslag som slår undan fötterna för välfärden, då vet inte jag.

Fru talman! Jag och Monica Öhman har motionerat om en harmonisering av skatteregler vid arbete inom Norden. Den motionen har behandlats i det här betänkandet och avstyrkts av utskottet. När jag läste betänkandet blev jag betänksam. Inte hade väl vi motionerat om att vi ska höja skatten för finländare som jobbar i Sverige eller andra. Men när jag läste motionen ordentligt insåg jag att man kan tyvärr lätt kan tolka den så. Det var inte vårt syfte. Vi ville uppmana regeringen att ta upp en diskussion med sina kolleger i Finland. Vi kan inte gärna motionera om att Finland ska sänka sin skattesats, men vi kan uppmana regeringen att ta en diskussion om att ha så lika villkor som möjligt på den svenska och den finska sidan. I tillväxtpropositionen, som vi behandlade här i kammaren i december, poängteras vikten av att vi ska ha större arbetsmarknadsregioner. I Norrbotten, som jag kommer ifrån, kan det vara närmare till tätorten i grannlandet än till tätorten i grannkommunen. För oss är det viktigt att vi har så lika regler som möjligt på båda sidorna om gränsen. Det tycker jag är helt i enlighet med EU:s strävan att det ska vara så fri rörlighet som möjlighet på arbetsmarknaden. Vår intention var att uppmana regeringen att arbeta för att vi har så lika villkor som möjligt. För oss i Norrbotten, och speciellt i Tornedalen, är detta en viktig fråga. Men vi får väl återkomma med en mer välskriven motion.

Fru talman! Förra tisdagen förklarade näringsministern i en interpellationsdebatt att han tyckte att småföretagarna är våra hjältar och att småföretagarna är viktiga hjältar. Även andra ministrar stämmer in i hyllningskören, oftast i samband med någon sammankomst med företagarrepresentanter. Det finns ett gammalt talesätt som heter: Den man älskar agar man. Några som verkligen har tagit fasta på detta är tydligen utskottsmajoriteten i riksdagens skatteutskott. Att man verkligen älskar småföretagarna högt förstår säkert företagarna, så mycket stryk som de har fått och får. Jag tror nog att de allra flesta företagare skulle föredra om uppskattningen inte var så stor. Då skulle kanske beskattningen sänkas och det skulle bli lättare att driva sitt lilla företag utan hjältegloria. I betänkande SkU15 slaktar utskottsmajoriteten ett stort antal motioner med förslag till enklare regler för mindre företag, rättvisare beskattning av företagare m.m. Hur kan man, utan att blygas, hävda att småföretagarna är samhällets hjältar samtidigt som de utsätts för en diskriminerande skattelagstiftning? Är det möjligen så att Socialdemokraternas beundran för småföretagarna grundar sig på företagarnas förmåga att överleva trots alla besvärligheter som riksdagsmajoriteten hittar på? Man kan ju undra. Men, fru talman, jag tror inte att det är så illa. Det finns ingen illvilja mot småföretagarna från utskottsmajoritetens sida, utan det är bara okunnighet och oförmåga att förstå företagarnas levnadsvillkor, deras vardag. Detta återspeglas inte minst i den långvariga debatten om 3:12-reglerna som fortfarande är en skriande orättvisa mot de mindre företagarna i förhållande till större företag och i förhållande till medborgare i allmänhet. En fåmansbolagsdelägare riskerar inte bara det insatta kapitalet i företaget. Oftast kräver banker och andra finansinstitut att företagaren ska pantsätta den egna bostaden och skriva en personlig borgen. Går det illa för företaget hamnar företagaren i en nästan omöjlig situation. Personlig konkurs är tyvärr inte ovanligt. Småföretagare har inga fallskärmsavtal och inga pensionsavtal som betalas av någon annan än företagaren själv. Det samhälleliga skyddsnätet är också glesare trots att inbetalningar till skatt och arbetsgivaravgifter varit höga. För detta stora risktagande får dagens hjältar betala en högre skatt än de passiva kapitalägarna i samma företag. Fru talman! Är detta rimligt? Är detta en rättvis beskattning? Vi ska uppskatta entreprenörskap och företagande inte genom särskilt hård beskattning utan genom positiva åtgärder. Om detta har vi moderater motionerat. Vi moderater vill genomföra ett brett avreglerings och förenklingsprogram. Vi vill reformera skatteregler för fåmansföretagen så att delägare i fåmansföretag inte diskrimineras. All avkastning utöver en marknadsmässig lön borde t.ex. kunna beskattas som inkomst av kapital. Det nya regelsystemet måste vara så enkelt att det blir begripligt och inte avskräcker människor från att vara verksamma i fåmansföretag. Ett slående exempel på ett systemfel i skattereglerna är de skatteproblem som drabbar många entreprenörer sedan de har sålt sina företag mot betalning i delägarrätter i ett uppköpande företag. De tvingas betala skatt för en vinst som aldrig materialiserats. Sådana systemfel måste omedelbart rättas till, annars kommer människors tilltro till möjligheterna att vara entreprenör och bygga upp företag i Sverige att försvinna helt. Det känns som ett hån för många av dessa entreprenörer när landets finansminister tycker att nuvarande regler är i sin ordning och att det är så här marknadsekonomin fungerar. Fru talman! Att affärer ibland misslyckas ingår naturligtvis i spelreglerna för marknaden. Men när staten, för att driva in skatt på något som aldrig blivit en inkomst, sätter folk på bar backe, då har det gått för långt. Fru talman! Människor, kapital och företag rör sig i dag snabbt över nationsgränserna. Med en tilltagande internationell konkurrens är det i dag angeläget att vi intensifierar våra ansträngningar att göra Sverige attraktivt för investeringar och företagande. Finansdepartementet har räknat med att ca 500 miljarder har försvunnit ut ur landet utan att investeras i vare sig svenska eller utländska företag så att man har någon kontroll över det. Det kapitalet behövs i Sverige. Lika allvarligt är att duktiga och framgångsrika företagare och svenska experter flyr landet på grund av höga skatter. Fru talman! Svenska företag måste vara globalt attraktiva, inte minst vad avser att locka till sig kompetenta personer. För att Sverige långsiktigt ska kunna konkurrera framgångsrikt måste en kombination av gynnsamma villkor och personliga utvecklingsmöjligheter säkerställas. Införandet av expertskatten visar hur snett vi har kommit. Det ska till helt andra lösningar. Ett sätt att försäkra sig om kompetenta medarbetare är att erbjuda optionsprogram. Det innebär att medarbetarna inte får särskilt mycket betalt i lön under ett uppbyggnadsskede, men i gengäld får en utfästelse att senare förvärva aktier i företaget. Man kan säga att medarbetarna riskerar sitt humankapital på ett liknande sätt som andra satsar penningkapital. Blir företaget ett misslyckande får man ingenting. Blir det en framgång kan avkastningen bli stor. Det är således ett stort risktagande. I USA är attraktiva optionsprogram den i särklass viktigaste konkurrensparametern vid rekrytering av personal. I Sverige beskattas personaloptioner oförmånligt beroende bl.a. på höga socialförsäkringsavgifter och höga inkomstskatter. Dessutom innebär lagstiftningen för personaloptioner att företagens kostnader för dessa optioner inte är tillräckligt förutsägbara. Det medför särskilda problem för små personalintensiva kunskapsföretag som saknar finansiell styrka. Osäkerheten försvårar även framtida analyser och påverkar negativt marknadens värdering av företagen. I takt med att optionsprogrammen blir vanligare ökar behovet av en anpassning av skattereglerna. Beskattningen av personaloptioner bör skyndsamt ses över både för dem som är långsiktigt verksamma i Sverige och för dem som arbetar här tillfälligt. Konkurrensen från länder med förmånligare beskattningsregler måste tas som utgångspunkt vid den översyn som regeringen bör få riksdagens uppdrag att genomföra. Fru talman! Familjeföretag får ofta arvs och gåvoskatteproblem vid generationsskiften. Det är de som tar över företagen som får de största problemen. Detta motverkar i sin tur, tillsammans med andra skattekostnader, en förnyelse av svensk näringslivsstruktur. Det är mycket viktigt att vi i Sverige får fler småföretag som växer upp till medelstora företag. Det är just den typen av företag som är grunden för tillväxt och högre välstånd för hela nationen. Vi moderater vill att de skattemässiga villkoren för generationsskiften i familjeföretag ska läggas fast utan ytterligare tidsutdräkt. Det är viktigt att den utredning som nu pågår arbetar snabbt och att regeringen så snart utredningsarbetet är avslutat lägger fram ett förslag till lagändringar som löser skatteproblemen i samband med generationsskiften. Fru talman! För många företag, och då inte minst inom den internationella verksamheten, är representation ett väsentligt inslag i uppbyggnaden av nya affärer. De tjänsteproducerande företagen säljer på förtroende, och det är då viktigt att parterna lär känna varandra väl. Representationskostnaderna är därför en del av säljkostnaderna, och de borde var avdragsgilla som alla andra kostnader för intäkternas förvärvande. Vi anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till betydligt mer generösa regler för avdrag för representationskostnader i företag. Fru talman! Fastigheter är den egendomstyp som svarar för den allra största delen av den sammanlagda förmögenheten i landet. Tyvärr är nuvarande skatteregler sådana att direktägande av hyresfastigheter endast är möjligt för ett fåtal. Vi har föreslagit att man ska instifta fastighetsinvesteringsbolag, som skulle möjliggöra för små kapitalägare att sprida sina risker. Inte minst är detta väsentligt för dem som sparar till sina pensioner. Fru talman! Det finns mer att kommentera i detta ärende, men jag nöjer mig med dessa axplock. Gemensamt för mitt urval är att det gäller för oss, valda ombud för Sveriges folk, att försöka sätta oss in i hur företagande fungerar och därefter ändra på de lagar som försvårar en höjning av genomsnittsinkomsten i landet. Den kan aldrig förhandlas fram, utan är alltid ett resultat av hur företagarna, och då i synnerhet de mindre företagen, lyckas öka tillväxten i samhället. Detta är i ordets rätta betydelse en ödesfråga när det gäller vårt välstånd i dag, våra pensioner i morgon och våra barn och barnbarns levnadsstandard. Företagare vill inte bli betraktade som hjältar. De vill bara få konkurrensneutrala regler. De vill inte bli motarbetade, men kräver inte heller stödåtgärder. Vi moderater medverkar i 16 reservationer i detta betänkande, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi motioner från den allmänna motionstiden i höstas som gäller företagsrelaterade frågor. Kristdemokraterna har för tids vinnande enats om att yrka bifall till endast en reservation. Jag vill meddela att vi ställer oss bakom samtliga våra reservationer och de vi har tillsammans med övriga partier. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. När det gäller företags och kapitalbeskattningen allmänt togs flera motioner från Kristdemokraterna upp vid höstens behandling av utgiftsramarna och beräkning av statsinkomsterna. Vid genomgång av dessa våra motioner framgår det tydligt att vi önskar en beskattning som inte åsamkar våra företagare alltför stort krångel. Enkla regler till rimliga kostnader är inte ett ouppnåeligt krav. Jag anser att det redan i dag är alltför komplicerat och dyrt att administrera en anställd, t.ex. Småföretagare och soloföretag är grunden i svenskt näringsliv. Det tror jag vi kan vara överens om. Det är synnerligen viktigt att Sverige skyndsamt skapar ett företagsklimat som gör det enkelt att driva och administrera företag. Att anställa människor i det egna företaget måste vara lönsamt. Det är ett axiom, men det verkar inte vara helt självklart i skattelagstiftningen. Jag häpnar när min gode vän Lennart som driver ett eget trädgårdsföretag hemma i Helsingborg knappt vågar anställa folk på grund av allt krångel. Lennart måste betala i runda svängar 30 000 kr per år enbart för att administrera en anställd. Om vi antar att Lennart har tre anställda är det ganska enkelt att räkna ut att den totala kostnaden för administration av personal uppgår till i det närmaste 100 000 kr. Riksskatteverket räknar med att det kostar 18 % att administrera en anställd. Kristdemokraterna vill därför föreslå att en expertkommitté tillsätts. Denna bör snarast få uppdraget att föreslå reformer som skapar större hållbarhet och effektivitet i beskattningen. Nu kommer jag, fru talman, in på fåmansföretagen och 3:12-reglerna. Det är många av oss som är nästintill färdiga att ge upp. Hur många gånger har vi inte suttit i denna kammare för att försöka lösa frågan om denna krångliga och märkliga lagtext. Att regeringen haft frågan på sitt bord ganska länge gör inte saken enklare. Enligt utskottsmajoriteten ska riksdagen få förslag om åtgärder senast den 31 maj 2002. Jag vill passa på att fråga Per-Olof Svensson om detta stämmer. Kommer vi att få ett förslag senast den 31 maj eller ska våra företagare fortsättningsvis leva i ett Krångel Sverige med alltför höga skatter och krångliga 3:12 regler? Kristdemokraternas förslag i detta ärende är att en normallönemodell ska kunna användas för att dela upp beloppen mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Det är rimligt att en normallönemodell utreds i den pågående utredningen. Att hela vinsten ska delas lika mellan tjänst och kapital, som i dag, är fel, likaså att man skulle kunna ta ut allt i form av kapital med den låga beskattningen på 30 % som vi har i dag. Det är ju så att alla ska ta sitt ansvar för att finansiera våra socialförsäkringar och pensioner. Det är vi säkert överens om. Med detta som grund anser Kristdemokraterna att vi ska arbeta efter en normallönemodell i detta ärende. Fru talman! Jag vill också ta upp enklare beskattningsmetoder och schablonbeskattning. Kristdemokraterna har under den senaste tiden ställt frågor och agerat på olika sätt för att få fram ett tydligt och klart besked från regeringen avseende schablonbeskattningen. Så sent som under frågestunden förra veckan sade sig finansminister Ringholm vara positiv till tanken att pröva ett förslag om schablonbeskattning. Många företag inom kontantbranschen frestas medverka till att enorma summor, upp till 100 miljarder kronor, placeras inom den svarta sektorn. Detta är inte bra. Det är vi också överens om. Vi kan inte låta skattemyndigheterna i vårt land agera som upptagare av kollekt genom att samla in skattekronor som råkar bli tillgängliga för ärlig verksamhet och redovisning. Skattemyndigheten är ju en viktig myndighet, och vi får inte nedvärdera dess personal genom att låta denna gå runt och samla in skattemedel där det finns något att hämta. Dessutom upplever sig skattemyndighetens personal vara skattekonsulter snarare än granskare och rättskipningsfolk. Med anledning av detta har de kristdemokratiska ledamöterna Sven Brus och Kenneth Lantz för någon vecka sedan presenterat att förslag avseende frisörbranschen. Riksskatteverket gjorde vid samma tid en presentation av en rapport i samma ämne. Det är glädjande att även finansministern ställer sig positiv till de i detta sammanhang framlagda förslagen. Jag ska med stort intresse följa arbetet och vill till regeringens företrädare här Per-Olof Svensson ställa frågan när regeringen avser att återkomma med ytterligare ett konkret förslag och med mer av information och viljeinriktning avseende schablonbeskattningen.

Fru talman! Den svenska välfärden och välfärdsutvecklingen framöver är starkt beroende av att vi har goda villkor för småföretagsamheten. Det är inom den som sysselsättningen framöver kan förväntas öka, och det är i första hand där som tillväxten kommer att åstadkommas. Det är därför viktigt med förbättrade skatteregler för småföretag och framför allt för småföretagare, dvs. dem som driver småföretagen. Den inkomstskattereform för framför allt låg och medelinkomsttagare som Centerpartiet föreslår och som vi tidigare har diskuterat här i kammaren gynnar småföretagsamheten genom att öka köpkraften hos dem som i dag har begränsad köpkraft och som därmed kan förväntas omvandla sin ökade köpkraft i en ökad konsumtion. Det gynnar i sin tur småföretagens omsättning av varor och tjänster. Det är vidare så att flertalet småföretagare redovisar låga inkomster för att i stället låta vinsterna kvarstå och utveckla det egna företaget. Det här gäller särskilt i företagets känsliga etableringsfas. Vår inkomstskattereform är härigenom också en viktig småföretagarreform. Fru talman! En annan viktig småföretagarreform är en sänkning av arbetsgivaravgiften. Vi föreslår därför en fortsatt sänkning av arbetsgivaravgifter enligt samma modell som vi tillsammans med regeringspartiet genomförde under den förra mandatperioden. Det innebär att vi nu vill sänka arbetsgivaravgifterna med ytterligare 5 procentenheter på en i förhållande till dagsläget till 2 miljoner kronor förhöjd lönesumma. Genom detta åstadkommer vi med ett generellt system som gäller alla företag, både små och stora, en effekt som träffar småföretagen på ett speciellt och mycket effektivt sätt och som därmed sänker småföretagens arbetskraftskostnader. Nu behandlas dessa förslag av socialförsäkringsutskottet, och det kan te sig naturligt när det gäller de avgifter som är förmånsrelaterade, dvs. sådana som motsvaras av individuella förmåner som t.ex. framtida pensioner. Det förtjänar dock att påpekas att det finns arbetsgivaravgifter som inte motsvaras av några sådana individuella förmåner, dvs. att de i realiteten är en förtäckt skatt. De borde i enlighet med detta egentligen också behandlas av skatteutskottet. Det är denna skattedel i arbetsgivaravgifterna som vi vill sänka, framför allt för mindre företag. Fru talman! Goda villkor för småföretagande innefattar också god tillgång till riskvilligt kapital. Det kan delvis åstadkommas genom förändringar i det nuvarande skattesystemet. Vi borde kunna vara överens om att i vart fall inte dränera företagen på kapital, som vi i dag gör t.ex. genom dubbelbeskattningen av aktier och framför allt vid generationsskiften i företagsägandet. I kapitalintensiva företag som t.ex. åkerier och jordbruks och skogsbruksföretag innebär den nuvarande arvs och gåvobeskattningen att det krävs långa planerings och förberedelsetider inför ett generationsskifte. Detta får svårartade, ibland katastrofala, konsekvenser vid hastigt påtvingade generationsskiften till följd av oplanerade företeelser som exempelvis sjukdom eller dödsfall för hittillsvarande ägare. Vi tycker att man med skyndsamhet måste åtgärda detta. Det är också vad vi föreslår i reservation 7, till vilken jag nu, fru talman, avslutningsviss yrkar bifall. Jag yrkar därutöver också bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag nämnde inledningsvis i mitt anförande för någon timme sedan att huvudlinjen i Folkpartiets skattepolitik är att stimulera tillväxt och sysselsättning. Det märks på vår inkomstskattepolitik men än mer på vår företagspolitik. Näringsliv och företagande måste få så goda förutsättningar som möjligt. De flesta eller kanske alla partier säger sig underlätta för småföretagare. Det kan gälla startande av företag eller att få mindre företag att växa. Mot den bakgrunden är det ju konstigt att antalet nya företag förra året bara var 49 000 mot 78 000 år 1990. I flera undersökningar påtalar också företagarna att det är för krångligt; administrationen tar för mycket tid, det är mycket kostsamt att ha personal anställd etc. Den nuvarande regeringen inrättade ett s.k. superdepartement, som skulle se till att vi fick ett företagarvänligare klimat, men av den kostymen har det väl bara blivit en tumme på alla dessa år. Det är faktiskt snart åtta år sedan som Socialdemokraterna tog över. Det är väl märkligt hur lite som har blivit gjort. För att få pengar till vården och till skolan måste fler arbeta i jobb som inte ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tycker att det är en ganska enkel matematik. Folkpartiet har ett heltäckande program som kan förbättra möjligheterna, men för det krävs att vi får chansen. Vi lägger för närvarande fram det ena förslaget efter det andra här i riksdagen, men de flesta svaren är att förslagen är under utredning eller ska utredas och att regeringen återkommer i sinom tid. Tyvärr förlorar vi mark under den tiden. Jag kan inte redovisa alla Folkpartiets förslag men ska ta upp några. Vi föreslår minskat krångel och enklare regler för företagen. Låt företagarna vara företagare och inte jurister och ekonomer. Kenneth Lantz tog upp den utredning som tillsattes 1999. Det är beklagligt att den har fått utsträckt tid till den 31 maj i år. Utredningen ska ju sedan remissbehandlas och bearbetas i departement, och det finns risk för att de förändringar som förhoppningsvis kommer inte träder i kraft förrän den 1 januari 2004. Det var väl ändå inte meningen med en utredning som tillsattes 1999. Exemplen är många på entreprenörer som har gått på skattesmällar och gjort stora ekonomiska förluster genom att deras passion är att driva företag - inte att vara byråkrater. Här hände ju en del under förra året som visade på beklagliga effekter för företagare som sålde sina företag och fick betalt i aktier. När sedan aktierna föll blev de ändå beskattade för fiktiva vinster, och det handlade inte sällan om små belopp. När problemen presenterats för bl.a. finansministern har de mötts med en tämligen stor nonchalans. Utskottet påpekar nu att det pågår en analys inom finansen, men uppriktigt sagt har jag inte tillit till att den analysen går tillräckligt fort, och det är mot den bakgrunden som vi har vår reservation som finns med i betänkandet. Tyvärr verkar det som om regeringen arbetar på att täppa till eventuella hål i krångliga regler i stället för att förenkla dem. Även när det gäller generationsskiften i företag är problematiken precis densamma som berördes i föregående anförande, och jag behöver inte upprepa utan vill snarare instämma i det Rolf Kenneryd tog upp här i talarstolen. Andra folkpartiförslag för att förbättra möjligheterna för företagarna är att göra det billigare att anställa personal. Arbetsgivaravgifterna måste också sänkas. Vi behöver ge företagarna möjlighet att skjuta upp bolagsskatt i upp till fem år, så länge pengarna inte tas ut ur företaget. Många företagare anser att det är bättre att växa med bolagets egna vinstmedel än med lån. Företagarna måste också ha bra möjligheter att kunna anställa engagerade, kompetenta medarbetare, och det måste underlättas. Ett sätt är att skapa bra optionsprogram. Det gör att arbetet stimuleras. De ekonomiska villkoren blir uppenbarligen allt intressantare. En parentes som jag vill nämna apropå det här med intresset för ekonomin, fru talman, är att skatteutskottet i måndags besökte Sundsvall och SCA. Där presenterades inte en tavla med uppgifter på hur många dagar man arbetat utan olycksfall i arbetet - sådana fanns ofta förr - utan nu satt det en tavla som visade den aktuella aktiekursen för SCA vid uppgången till fabrikerna. Utan att lägga värderingar i detta konstaterar jag att tiderna förändras! Beträffande personaloptionerna beskattas de med höga socialförsäkringsavgifter och höga inkomstskatter, och det hämmar utvecklingen på det här området. Här behöver komma fram ett förslag som ser optioner ur ett långsiktigt perspektiv och som är långsiktigt stabilt. Det är ju så att vi har konkurrens med andra länder, och det måste vi ta hänsyn till. Här har jag bara tagit upp ett axplock ur de förslag som Folkpartiet har kommit med när det gäller företagare och företagande under den här mandatperioden och det vi vill göra för företagarna framöver, allt som bakgrund till vår vision av ett välfärdssamhälle med jobb, en god vård och en bra skola. Fru talman! Folkpartiet står bakom mina 10 reservationer, men jag yrkar av tidsskäl bara bifall till reservation 15 under punkt 16.

Fru talman! Låt mig först, som en för oss socialdemokrater övergripande ståndpunkt, få säga att skatter är en förutsättning för att alla, inte bara några, ska få tillgång till en bra utbildning, en god omsorg och en säker vård. Det ska vara möjligt att med trygghet leva var som helst i vårt avlånga land, och en förutsättning för detta är att staten via skatterna omfördelar resurser i samhället. Fru talman! Riksdagen behandlade i höstas ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2001 samtidigt med regeringens förslag om utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna för 2002. I det nu aktuella betänkandet behandlar skatteutskottet flertalet återstående yrkanden från den allmänna motionstiden som främst gäller frågor med anknytning till beskattning av företag. Utskottet behandlar också en motion som väckts med anledning av regeringens skrivelse angående förslag om ändring i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag. Med anledning av några motioner föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen om möjligheterna av att sätta in ersättningar som utgår enligt naturvårdsavtal på skogskonto och hur lantmäterikostnader ska behandlas skattemässigt. Genom 1990 års reform av företagsbeskattningen ersattes det då gällande regelsystemet av ett mer neutralt system med lägre skattesats och mer begränsade reservationsmöjligheter. Det framhölls då att ett sådant system har flera fördelar, bl.a. att inlåsningen av kapital minskar och att mer likvärdiga skattemässiga villkor kan ges för olika typer av investeringar. En ny avvägning av bolagsskatten till nuvarande 28 % gjordes i samband med ändringar i företagsbeskattningen under 1994, vilket innebar bl.a. att skatteutjämningsreserven ersattes med periodiseringsfonder. Avsättningen till periodiseringsfonder baseras endast på resultatet. fr.o.m. 2002 års taxering är avsättningsnivån 30 % för enskilda näringsidkare och 25 % av årsinkomsten för andra företag. Återföringstiden har fr.o.m. 2000 års taxering förlängts från fem till sex år. Utskottsmajoriteten har vid tidigare behandling av yrkanden på företagsbeskattningens områden framhållit vikten av att upprätthålla de principer som företagsbeskattningen vilar på. Reserveringsmöjligheter får inte utformas så att det blir svårt att behålla en låg skattesats. Det är inte heller förenligt med dessa principer att utöka reserverings eller avdragsmöjligheterna endast för att tillgodose vissa branscher eller yrkeskategorier eller andra intressen. En viktig målsättning under den innevarande valperioden är att med bibehållen finansiering av den gemensamma välfärden uppnå sänkta skatter för lågoch medelinkomsttagare, minska marginaleffekterna och stimulera till ett ekologiskt hållbart samhälle. Mycket har hänt under innevarande valperiod för att underlätta för företagandet. Större delen av de förslag till förändringar som den s.k. Småföretagardelegationen lade fram har redan beslutats, och detta förenklingsarbete fortsätter. Ett flertal utredningar och beredningar pågår för närvarande. När det gäller beskattningens nivå i ett internationellt perspektiv pågår för närvarande en utredning betecknad Internationaliseringens betydelse för svenska skattebaser och framtida skattestruktur. Utredningen har till uppgift att göra en samlad bedömning av hur den svenska skattestrukturen bör vara utformad i en värld med internationaliserade marknader för varor, tjänster och produktionsfaktorer, samtidigt som de välfärdspolitiska ambitionerna bevaras på minst dagens nivå. Inom EU och OECD bedrivs ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med de problem som föranleds av de s.k. skatteparadisens verksamhet. Det är naturligtvis så att utskottet när en förhoppning om att arbetet ska bli framgångsrikt. Utredningen av de s.k. 3:12-reglerna pågår fortfarande, och i avvaktan på vad utredningsresultatet blir finns det ingen anledning att hasta fram nya förändringar. Den utredning som ser över reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag m.m. ska även överväga ändringar i arvs och gåvobeskattningen för att underlätta för generationsskiften av företag. uttalat att den ska göra en fördjupad analys av den s.k. schablonbeskattningen. Regeringen återkommer efter det att Riksskatteverket utrett frågan. Vidare har Riksskatteverket i uppdrag att utreda frågan om förmånsvärdet för installations och distributionsbilar. Regeringen har överlämnat förslag om införande av yrkesfiskaravdrag till EG-kommissionen för tillåtlighetsprövning. Fru talman! Om vi nu ska leva upp till det jag inledde med - alla, inte enbart några, ska ha tillgång till en bra utbildning, god omsorg och säker vård och ska kunna leva tryggt varhelst de bor i vårt avlånga land - så är det av största vikt, tycker jag, att vi inte hastar fram beslut som kan få beklagliga konsekvenser och som kullkastar dessa grundsatser. Vi bör på sedvanligt svenskt sätt avvakta pågående arbeten innan vi går till några beslut som minskar statens inkomster eller höjer dess utgifter. Fru talman!

Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Per-Olof Svensson. För det första skulle jag vilja att Per-Olof Svensson förklarade för kammaren hur han skulle vilja svara en delägare i ett fåmansföretag på varför den här fåmansföretagaren ska betala en inkomstskatt för en inkomst han aldrig har haft. Han har nämligen blivit utsatt för den s.k. Pomperipossaeffekten. Den andra frågan liknar den första: Jag skulle vilja höra Per-Olof Svensson tala om för företagarna, som hyllas som hjältar, vad han och hans kolleger egentligen menar med det. Varför, Per-Olof Svensson, ska aktiva fåmansföretagare beskattas hårdare än passiva ägare? Fru talman! Jag är medveten om att frågan är föremål för utredning. Jag är ändå intresserad av att höra Per-Olof Svenssons personliga kommentarer kring detta med anledning av dagens betänkande.
Fru talman! Några personliga uttalanden om ämnen som för närvarande utreds lämnar jag naturligtvis inte. Jag avvaktar vad som kommer fram, som jag har sagt tidigare. Då ska jag ta ställning och också tala om för Carl Erik Hedlund vilken min ståndpunkt är. När det gäller Carl Erik Hedlunds första fråga vill jag säga följande. Vi vet att man nu arbetar med den i departementet. Jag tycker dessutom, och det kanske är lite personligare, att de som gjorde affärerna visste vilka regler som gällde. De gav sig in i affären med vetskap om vart det kunde leda.
Fru talman! Jag tolkar svaret som att Per-Olof Svensson tycker att det är fullt normalt och riktigt att man betalar skatt på en inkomst som man aldrig har fått. Det är konsekvensen av Per-Olof Svenssons svar. Företagare runtom i landet ska veta att en talesman för det socialdemokratiska partiet tycker att skatt ska betalas på fiktiva inkomster och att man därigenom kan tvingas till personlig konkurs. Jag skulle vilja veta vad "hjältar" egentligen innebär. Det är många inom regeringspartiet som uttalar sig om småföretagarna som hjältar. Det vore bra om man kunde få en förklaring till vad ni egentligen menar. Det är väl i alla fall inte föremål för någon utredning.
Fru talman! När det gäller de affärer som gjorts, försäljningar av företag mot betalning i aktier, måste den som sålde ha vetat vad han gjorde. Jag antar att han gjorde affären för att han trodde eller hoppades att hans aktier skulle vara åtminstone lika mycket värda när han så småningom kunde sälja dem som de var när de överlämnades till honom vid köpet av hans eget företag. Eller också hoppades han att de skulle bli ännu mer värda. Han chansade i en affär. Sedan visade det sig att det blev tvärtom, de blev mycket mindre värda. Personen i fråga måste ha varit medveten om att det kunde hända. Dummare är inte Sveriges företagare, vad jag förstår. Vad jag vet har jag inte nämnt ordet "hjältar" och sagt vilka värderingar som ligger i det. Jag anser att det behövs företagare och företagande. Det behövs arbetare för att Sverige ska gå framåt och för att vi ska behålla vår välfärd. Likaväl som det behövs företag behövs det arbetare i de företagen.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att fortsätta där Carl Erik Hedlund slutade. Jag tror att han hade en kommentar till följd av sin fråga. Om de som sålde ett företag hade gjort en vinst, vilket de naturligtvis hoppades, hade de självklart skattat för den vinsten i enlighet med reglerna. Men de drömde förmodligen inte om att behöva skatta för en vinst som de aldrig ens såg röken av. Det är det som är skillnaden. Med tanke på avslutningen av Per-Olof Svenssons inlägg vill jag fråga om han menar att alla de förändringar som vi föreslagit minskar statens inkomster eller höjer statens utgifter. Jag upplevde avslutningen av anförandet på det sättet. Det innebar mer eller mindre att man skulle vänta så länge som möjligt och låta utredningen ta tid. Finns det inte åtgärder som kan vara bra både för företagare och staten, samhället?
Fru talman! Det gör det säkert. Återigen när det gäller betalningen med aktier vid köp av företag: Jag är övertygad om att de personer som tog betalt i aktier var medvetna om de risker de tog. Aktien kunde eventuellt ligga still på samma värde som den hade vid betalningen. Den kunde sjunka och den kunde stiga i värde. Den som sålde hoppades säkert på att den skulle stiga. Då tar man en medveten risk. Nu vet vi att man ser över frågan. Vi får se vart det leder.
Fru talman! Jag har faktiskt träffat ett antal av de här entreprenörerna - det var entreprenörer det var frågan om. De var inte medvetna om att de riskerade att behöva skatta för en vinst som de aldrig såg röken av. Jag tror inte att någon av dem hade tagit risken att få en skatteskuld på 600 000 för en vinst som de aldrig sett. Vilka skäl ser Per-Olof Svensson till att antalet nya företag faktiskt har minskat? Företagarna anser, på förfrågan, att administrationen tar för lång tid. Den är för krånglig. Det är kostsamt att ha personal anställd. Ser möjligtvis Per-Olof Svensson något samband? Är inte Per-Olof Svensson bekymrad över den tidsutdräkt alla dessa utredningar leder till?
Fru talman! Jag är inte det minsta bekymrad över att det tar tid. Många av de här frågorna är krångliga, som säkert Lennart Kollmats också vet. Jag kan inte svara rakt upp och ned på varför man inte startar lika många företag i dag som för 7-8 år sedan. Vad jag vet är att sysselsättningssituationen var helt annorlunda i Sverige då. Det fanns fler människor arbetslösa och fler presumtiva företagare än i dag, när sysselsättningen har stigit och arbetslösheten sjunkit.
Fru talman! Jag vill ställa två frågor till Per-Olof Svensson. Jag ställde en fråga om den 31 maj, ett uttalat datum. Tyvärr nonchalerades den och jag fick inget svar på om den tidsramen håller. Kommer vi att få se något konkret förslag från schablonskatteberedningen i år eller tycker regeringen att det är acceptabelt med den skattemoral som råder inom kontantbranschen - frisörer, pizzerior och taxiverksamhet?
Fru talman! Jag har inte någon annan information än Kenneth Lantz om när utredningen om 3:12 reglerna ska presenteras. Vad jag förstår är det den 31 När det gäller schablonbeskattningen tyder finansministerns uttalande på att han vill titta på frågan. Frågan bör ses över. Någon ytterligare information har jag inte att lämna om det i dag.
Fru talman! Rent generellt skulle det vara intressant att höra vad Socialdemokraterna eller Per-Olof Svensson själv anser om modellen. Är det en genomförbar tanke eller är det en utopi för Per-Olof Svensson? Kan vi räkna med stöd för schablonbeskattningen?
Fru talman! Det är en oerhört svår fråga. Vad ska man gå efter när man ska schablonbeskatta - yta, antal frisörstolar, hyra osv.? Frågan är mycket svår och behöver en ordentlig beredning. Jag vet att det har genomförts i ett par länder där man har fått resultatet att skatteinkomsterna till staten har stigit. Det är positivt. Det var säkert det som finansministern menade med sitt positiva uttalande att vi ska utreda frågan och återkomma om det visar sig att det är ett bra förslag.

Fru talman! Här behandlas motioner från den allmänna motionstiden inom företags och kapitalbeskattning. Därför blir det lite spretigt, minst sagt. Jag ska börja med ett övergripande grepp. Man pratar om förenklingar, enklare regler och minskat krångel. Sedan hänvisar man till att administrationskostnaden för varje företag är så betungande. Det är väl riktigt. Så fort man har anställda innebär löneadministration ett ganska stort problem. De största problemen är dock inte lagstiftningen utan de avtal som finns på arbetsmarknaden. Dem lär vi inte kunna göra mycket åt här i kammaren. En stor del av administrationen är sådant som är framförhandlat mellan parterna, olika semesterperioder som inte stämmer överens mellan olika branscher och olika verksamheter. Här kan det säkert finnas ganska mycket att göra. Det är många saker som vi inte rår över i denna kammare. Det är också intressant att konstatera att det inte precis blev lättare att driva företag under den tid som vi hade borgerlig regering. Under en mängd av år har de borgerliga varit med om att införa sådana saker som räntefördelning och expansionsmedelsavsättning, sådant som har gjort att det har blivit krångligt. Man har haft ambitionen att alla typer av företag ska beskattas på samma sätt. Man har inte insett att enskilda firmor och handelsbolag kanske inte ska ha exakt samma behandling skattemässigt som aktiebolagen. Det är kanske det som gör att människor väljer handelsbolag och enskilda firmor. Då hade man en ambition att de skulle skatta likadant och att det skulle öppnas möjligheter hit och dit. Det har naturligtvis lett till att skattekonsulter har skapat sig en ganska bra marknad på detta område. Innan ni börjar prata om förenklingar och minskat tvång, se efter vad ni själva varit med och åstadkommit och försök komma med lite konkreta förslag! Det ni kan komma med är fåmansreglerna. Där håller vi som sagt på med en översyn. Den kommer den 31 maj. Ni har ganska länge varit medvetna om att den översynen ska komma då. Det är min förhoppning att den kommer då, som svar på en fråga som ställdes. Det är väldigt lätt att säga att det ska bli enklare: Vi ska ta bort krångel. Men det är väldigt sällan vi ser några konkreta förslag från de borgerliga partierna på hur det här ska gå till, vad som ska vara det förenklade, förutom tanken bakom 3:12-reglerna. Sedan är det intressant att se att några partier - jag tror att det är Moderaterna och Folkpartiet - vill att olika typer av ersättningar ska beskattas på olika sätt. Lön ska beskattas som nu, i och för sig med lägre skattesatser. Däremot ska optionsprogram för personalen beskattas på ett annat sätt. Man skriver i reservationen att personalen i stället för att ta ut lön går med på ett optionsprogram. Då ska det plötsligt beskattas lägre på något sätt. För mig blir det här väldigt knepigt. Jag har sällan hört företrädare för näringslivet säga att det skulle vara det mest prioriterade. Lennart Kollmats men även Carl Erik Hedlunds retorik var intressant. Det gäller framför allt det som står i reservationen om att optioner beskattas med höga inkomstskatter. Man lägger till ordet höga. Det räcker att säga: beskattas med inkomstskatt och med socialförsäkringsavgifter. Men man sätter in ordet höga innan, precis som om de skulle beskattas högre än normala inkomster. Jag tycker att det är en ganska knepig retorik både i reservationen och i era argument från talarstolen. Det är att försöka ge en bild som inte är sann. När vi sedan går in på de enskilda reservationerna och tittar på t.ex. generationsskiften hoppas jag att ni är medvetna om att 3:12-utredaren även tittar närmare på detta och att den delen i princip redan är behandlad. Jag vet inte vad utredaren kom fram till, men detta var det första som utredaren tog tag i. Här ligger säkert färdiga förslag. Och vi vet att det står i budgetpropositionen att så fort 3:12-utredningen lagts på bordet kommer detta att behandlas med förtur. Det är klart att man kan fortsätta att reservera sig gång efter gång, men det är som P-O Svensson sade: Man måste låta utredningen arbeta färdigt. Jag är den förste att beklaga att utredningen har fått byta utredare, jag tror att det är två gånger. Det är klart att det fördröjer processen. Jag tror att vi måste vara medvetna om att när sådana saker inträffar blir det en förlängning av utredningen. Det kan man bara beklaga. Men det finns kanske skäl till att så har skett. När det sedan gäller sådana frågor som periodiseringsfonderna i mindre företag föreslås det att man ska kunna sätta av mer, man ska kunna skjuta upp skatten i bolagen i fem år. Jag har jobbat tillräckligt mycket med små företag för att förstå vilka skuldfällor man bygger in om man genomför den typen av förslag. Jag tycker att 30 % avsättning till periodiseringsfond under sex år, som nu är möjligt, är ganska väl avvägt. Man ska vara oerhört försiktig med att utvidga möjligheterna till skattekredit. Jag har sett tillräckligt många företag gå i putten på grund av sådana saker. Risken är betydligt större när man skjuter upp skattebetalning. När den dagen kommer att man ska börja betala skatten är det inte lika roligt längre. Företagare glömmer många gånger också bort att de lever på kredit och invaggas i falsk säkerhet. Man är inte medveten om vilka kostnader som egentligen drabbar verksamheten. När det gäller reservation 8 om enklare beskattningsmetod för småföretag, som Kristdemokraterna står bakom, vet vi att det pågår ett arbete. Frågan är utredd, och Riksskatteverket har lagt fram en rapport. Problemet är att Riksskatteverket inte har kommit med någon lagtext, inga förslag och inga avgränsningar på det sättet. I det avseendet kommer det naturligtvis att pågå ett arbete på departementsnivå eller också blir man tvingad att tillsätta en utredare som ska göra detta. Det är möjligt att det fordrar en lite djupare utredning än den som Riksskatteverket har gjort för att man ska få fram var gränserna ska gå, vilka typer av företag det ska gälla osv. Jag förstår inte heller den reservationen. Man vet att saker är på gång och att frågan faktiskt håller på att behandlas politiskt. Det är klart att man kan reservera sig och säga till regeringen att man ska komma med förslag. Så stod det faktiskt i budgetpropositionen också. Man överväger att komma med förslag. När det gäller fåmansreglerna, 3:12-reglerna osv., vet vi att det är saker på gång. Jag utgår naturligtvis från att datumet den 31 maj håller. installationsbilar, vet ni också att det kommer ett förslag från Riksskatteverket inom kort. Det är inte meningsfullt att då reservera sig för att regeringen ska göra någonting. Vi måste ju avvakta promemorian om avgränsningsproblemen som kommer från Riksskatteverket. Sedan kommer det här att fixa sig. Eftersom det redan gjorts ett tillkännagivande en gång utgår jag från det. Vänsterpartiet är naturligtvis tacksamt att skogskontoavsättning görs möjlig i samband med upplåtna naturvårdsområden. Vi är också tacksamma för att det ska ges avdragsmöjlighet för lantmäterikostnader i samband med omarrondering. Det finns en del positiva saker. Jag vill bara slutligen kommentera att man skulle göra konstinköp avdragsgillt. Det blir lite knepigt. Vi såg vad som hände, vilka gränsdragningsproblem som uppstod och hur konst faktiskt väldigt lätt kan försvinna från en vägg och sedan hamna på en privat vägg. Vi ska inte på grund av att vi vill gynna konstnärer öka möjligheterna till avdrag i näringsverksamhet. I näringsverksamhet ska avdrag medges för sådana saker som är en kostnad för verksamheten och ingenting annat. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Per Rosengren kritiserade den borgerliga regering som införde begreppen räntefördelning, expansionsmedel m.m. i skattesystemet för att det krånglar till systemet. Min uppfattning är mycket klar på den här punkten. De här inslagen i skattesystemet har ett stort värde. De ger en logisk, lägre och med storföretagen jämförbar beskattning för småföretag och småföretagare. Det var ingen krångelreform, det var en rättvisereform, och det är det alltjämt. Det är självklart att enkelhet och rättvisa ibland står i motsatsställning till varandra. Jag tillhör verkligen inte dem som värderar enkelheten högre än rättvisan. Jag brukar i alla sammanhang sätta rättvisan före enkelheten. Det har vi uppnått med det här systemet. Det tycker jag är värt att försvara.
Fru talman! Jag har en helt annan uppfattning än Rolf Kenneryd. Man skulle ha kunnat lösa detta på ett betydligt enklare sätt, t.ex. genom att, som nu är gjort, man tillåter några procent högre periodiseringsfondsavsättningar för enskilda firmor och handelsbolag. Det är betydligt enklare. Man slipper de krångliga blanketterna. Det är faktiskt bara de som har råd att anlita kvalificerade experter som har en möjlighet att utnyttja avsättningar av expansionsmedel. Man är i och för sig tvingad när det gäller räntebidragen. Det finns både en negativ och en positiv räntefördelning. Det är inte direkt någon fördel för företagarna i alla lägen och kanske inte för dem som har det kärvast. Jag vill också påpeka att fördelen med att ha olika typer av företag, dvs. aktiebolag kontra enskilda firmor och handelsbolag, är att det ska finnas vissa fördelar med det ena och vissa med det andra. De som väljer enskilda firmor och handelsbolag gör det många gånger av förenklingsskäl. Dessutom är det förenat med lägre kostnader i samband med revisionen, men det är en annan sak. Som sagt, de regler som är införda har inte gjort det enklare. Det här visar att när man ska genomföra saker innebär det oftast att man inte förenklar utan försvårar. Det här är yttersta beviset på det.
Fru talman! Jag tycker att Per Rosengren förstorar och konstruerar problem som de flesta företagare inte uppfattar som problem. Det är dessutom inte bara fråga om rättvisa mellan stora och små företag. Det är också fråga om rättvisa mellan olika typer av små företag, exempelvis hur kapitalintensiva de är. Det regelsystem som nu föreligger för räntefördelning är, som jag sade tidigare, logiskt, rättvist och ger en lägre beskattning för de företagare som driver en kapitalintensiv verksamhet. Så ska det enligt min mening också förbli.
Fru talman! När man inför den här typen av möjligheter för avsättningar innebär det automatiskt att man inte genomför förenklingar för företagarna, utan det blir svårare och krångligare. Det är min poäng i sammanhanget. De borgerliga partierna säger: Vi ska göra det enkelt. Sedan vidtar man en mängd åtgärder som gör att det faktiskt blir krångligare. Det är inga värderingar i detta. Vi inom Vänsterpartiet anser att de olika företagsformerna har sina fördelar. Man kan inte få en skattemässig millimeterrättvisa mellan dem. Om man vill hålla fast vid att det ska vara enkla och klara regler är det bättre att det finns en skattemässig orättvisa. Det finns andra fördelar med andra typer av företag. När det gäller räntefördelningen drabbas företag många gånger av den negativa räntefördelningen på ett ganska tufft sätt. Det här är alltså inte bara positivt.
Fru talman! Det är intressant att Per Rosengren anser att den administrativa tyngden hos företagarna till största delen hänför sig till arbetet med kollektivavtal. Jag ska återkomma till det. En administration som hänför sig till kollektivavtal är starten för en företagare. Att få en F-skattsedel är inte alltid så enkelt. Där har vi ett mycket tydligt förenklingsförslag om att den som vill ska få sin F-skattsedel utan långa utredningar och flera veckors eller månaders väntan. Per Rosengren tar upp arbetsrätten, som ju är intressant. Det finns ett antal paragrafer inom arbetsrätten som är dispositiva. Per Rosengren sade att det inte gick att förändra härifrån. Men det gör det. Och jag vill fråga: Är det er uppfattning att parternas rätt att förhandla ska minskas, att vi ska lagstifta betydligt mer detaljerat här i riksdagen i stället för att ge parterna rätt att förhandla om olika detaljer? Per Rosengren nämnde bl.a. semesterns längd. Det är det ena. Det andra hänför sig till optionsprogrammen. Option är en risk som den anställde tar, men också en stimulans. Det är inte säkert att det ger någon utdelning ens. Det är mot den bakgrunden, för att öka stimulansen och glädjen i att jobba i företaget och se ett annat resultat, som vi vill stimulera optionerna genom att sänka skatterna. Resonemanget om ordet "hög" kan vi bjuda på. Men vi tycker egentligen att inkomstskatterna är för höga generellt sett i dag. Det hade inte ändrat innehållet i texten om ordet "hög" hade varit borta, det kan jag väl medge.
Fru talman! När det gäller de administrativa rutiner och kostnader som ett företag har pekade jag på att lönehanteringen kanske är den allra tyngsta av de administrativa rutinerna. Jag sade att när semesterperioderna börjar respektive slutar är olika i de olika avtalen. Det är också ett problem. Jag vill inte på något sätt begränsa avtalsfriheten på arbetsmarknaden. Märk väl, jag har inte diskuterat semesterlängden. Jag har bara sagt att semesterperioder är olika inom de olika avtalsområdena och att det skapar väldiga problem. Jag är så trött på att höra detta om F-skattsedlar. Man ska födas till en F-skattsedel. Det är Folkpartiet och några andra som anser det. Det är inga större problem med det längre. Det har varit vissa problem inom vissa avgränsade områden, men i dag är det generellt sett inga problem med att få en F-skattsedel. Det vittnar de flesta om. Men jag medger att det har funnits problem inom avbytartjänster på grund av vissa kriterier som gällt, men i dag är detta ett försvinnande litet problem. Det tror jag Lennart Kollmats visste. Vi har fått den informationen från Riksskatteverket och från andra myndigheter att detta inte är något problem i dag. Att det skulle vara ett administrativt hinder och skulle öka kostnaderna för företagen är rena snömoset. För vissa ger inte optionsprogrammen någon utdelning. Nej, men då blir det inte någon beskattning heller. Så enkelt är det. Däremot tycker vi att det är viktigt att om man får optionsprogram i stället för lön ska det beskattas på precis samma sätt som lön. Börjar man tänka på det sättet - att ha olika typer av beskattning för olika typer av ersättning - raseras hela skattesystemet.
Fru talman! Vi kommer väl in på en del detaljer. När semesterperioden startar och slutar regleras också i en dispositiv paragraf, precis som semesterns längd. Man har olika avtal inom olika yrkesgrupper. Det är vad det handlar om. Att vi har så många dispositiva paragrafer, vilket jag tycker är bra, är möjligtvis det som gör att det blir administrativt tyngre. Men sättet att rätta till det är att minska dispositiviteten, och det ställer jag inte upp på. Det var väl att ta i att säga att vi har begärt att man ska födas till en F-skattsedel. Det har naturligtvis Folkpartiet inte begärt. Var och en ska ha rätt att få skaffa sig en F-skattesedel. Jag pratade häromdagen med en som försökte få en F-skattsedel, men det tog en väldigt lång tid för honom. Det gjorde att han hade svårt att få banklån för det företag som han hade tänkt att starta. Men han fick inte en F-skattsedel. Det tar alltså tid fortfarande, och det är inte mer än en vecka sedan jag fick den här redovisningen. Jag tycker att det är viktigt att få en verklighetsbeskrivning från dem det verkligen gäller, kanske inte från Riksskatteverket. De gör säkert så gott de kan, men vi kan också ändra reglerna.
Fru talman! Man kan säkert hitta ett och annat fall, och ta upp det i kammaren, där det faktiskt tog mer än en vecka eller två tre veckor. Men det är ganska ointressant information om man inte samtidigt får reda på varför det behandlades på ett visst sätt och med en viss "snabbhet". Generellt sett har frågorna om F-skattsedlar en väldigt kort handläggningstid i dag. De organisationer som jag har pratat med och som brukar företräda företagarna i de här sammanhangen upplever det inte som något större problem längre. Om alla ska ha rätt till en F-skattsedel, som Folkpartiet tydligen anser, blir det väldigt knepigt. Då kan vi över huvud taget skippa F-skattsedlarna. Man registrerar sig bara som företagare och betalar skatten. Det ska tydligen enligt Folkpartiet inte vara någon som helst prövning. Om man har den uppfattningen är man ute på väldigt hal is. Det ska alltså inte ske någon som helst granskning, utan alla ska ha rätt till F-skattsedlar. Då är ni illa ute!
Fru talman!

Några av de skatter som kritiseras mycket behandlas i detta betänkande. Jag tänker då speciellt på fastighetsskatten, skatten på arv och gåva och skatten på förmögenhet. Orsaken till kritiken torde vara att skattebetalarna inte längre upplever att de får valuta för pengarna. Alltför många revor i den s.k. välfärden visar på en ineffektiv hantering av de mycket stora belopp i skatteintäkter som det offentliga tar in. För närvarande tar det offentliga in skatter och avgifter på omkring 1 200 miljarder kronor varje år. Samtidigt upplever vi att i Sverige är vårt välstånd relativt sett sjunkande gentemot andra konkurrerande länder. Jag tänker då på när man mäter välståndet som BNP per capita. Där hänger Sverige inte längre med konkurrentländerna. Vi kan ju bara titta på Danmark, som i början på 70-talet låg efter Sverige i välståndsligan men som nu ligger långt framför. Jag tänkte börja med att tala lite om fastighetsskatten. Av de 1 200 miljarder kronor som totalt kommer in i skatter står fastighetsskatten bara för drygt 20 miljarder. Varför är då kritiken mot den så utbredd? Fastighetsskatt finns ju i andra länder, säger försvararna. Men i andra länder belastas inte medborgarna dessutom med skyhöga inkomstskatter, skyhöga konsumtionsskatter och skyhöga skatter på ägande. Svenska medborgare har en förhållandevis liten del kvar efter skatt av sina inkomster och det är därför inte rimligt att de dessutom ska betala fastighetsskatt. Ovanpå fastighetsskatten kommer dessutom i många fall förmögenhetsskatten på boendet. Bara bland småhusägarna finns omkring 160 000 personer som beräknas betala förmögenhetsskatt på sitt boende - och detta efter regeringens ändringar i förmögenhetsskatten. Behovet av att införa en begränsningsregel visar också på orimligheterna. Begränsningsregeln innebär ju tyvärr också nya marginaleffekter, och ny sambeskattning blir dessutom följden. Mot denna bakgrund vill Moderaterna kraftigt sänka uttaget av fastighetsskatt genom att låsa taxeringsvärdet, successivt sänka procentsatsen och minska underlaget så att bara halva markvärdet ska tas med. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation Jag vill också nämna några ord om skatten på arv och gåva. Sverige har jämfört med andra länder mycket låga skattefria belopp plus höga skattesatser. Ovanpå detta kommer det faktum här i Sverige att arvet eller gåvan redan har beskattats flera gånger, t.ex. genom skatt på inkomst, genom avkastningsskatt, genom förmögenhetsskatt och genom skatt på kapitalvinster. Man bör komma ihåg att skatten på arv och gåva bara tar in drygt 2 miljarder kronor av dessa 1 200 miljarder. Arvs och gåvoskatten sysselsätter många personer på skattemyndigheterna och dessutom mängder av konsulter och andra specialister. Den bidrar också till att öka kapitalflykten från landet. Den som har råd och kunskap kan komma runt delar av denna skatt om man hinner planera i tid. Men för den som plötsligt blir änka och som i sorgen vill försöka bo kvar i sitt hem kan skatten bli katastrofal - för att inte tala om dem som har ärvt värdepapper, där skatten blir större än arvet. Det innebär alltså att Pomperipossa kan komma fram igen! Detta händer om aktiernas värde efter värderingsdagen sjunker så mycket att de blir mindre värda än vad man ska betala i skatt. Då blir arvet en ren kostnad. Tala om konfiskation! Därför vill Moderaterna kraftigt sänka skatten på arv och gåva och på sikt slopa den. Den tredje skatten som jag vill ta upp är förmögenhetsskatten. Det är kanske den mest skadliga skatten av alla för närvarande. Den drabbar många direkt och den skadar alla indirekt. Faktum är att den bara står för 5 miljarder av de 1 200 miljarder kronorna. Förmögenhetsskatten är slopad i de flesta konkurrentländer. I Sverige i dag kan man inte säga att förmögenhetsskatten går efter några som helst principer. Dessutom är sambeskattningen en skatt på familjebildning. Sambor utan barn betalar ju lägre skatt än sambor med barn. Det är absolut kontraproduktivt, ur alla synvinklar. Förmögenhetsskatten är en skatt på ägande. Därför uppmuntrar inte skatten till att spara. Det sänder fel signaler från ett samhälle som vill öka välståndet. Den som sparar och lägger ned sina sparslantar t.ex. på sitt hus genom att reparera kök och badrum eller genom att amortera på sina lån drabbas egentligen av en straffskatt om man jämför med den som konsumerar och slösar och kanske åker utomlands och lägger pengarna på hotellnätter och restauranger. Det kan inte vara en riktig signal till svenska folket. Dessutom har man visat att privat sparande har ett positivt samband med antalet företagare. Allt startkapital kan ju inte lånas upp när man ska bilda ett företag, utan det måste också finnas eget kapital. Och företagarna behöver vi verkligen mer av! I Sverige har vi ovanligt få människor i förhållande till hela befolkningen som är sysselsatta i nyföretagande. Vi ligger långt efter de andra skandinaviska länderna och hästlängder efter USA. I Sverige är det bara 3 % av befolkningen som är sysselsatta i nyföretagande. Därför är det en viktig faktor att man inte har skatter som hindrar nyföretagande. Företagen bidrar ju också till att ge jobb och egen försörjning för många människor och på så sätt bidrar de också till att skapa högre skatteintäkter i form av bolagsskatt, inkomstskatt osv. Det är därför viktigt att man inte har skatter som straffar de företagare som har lyckats. Entreprenörer, idrottsstjärnor och artister måste kunna bo kvar i Sverige utan att luggas på det kapital de kanske har fått ihop om de har lyckats. Det är bättre att kapitalet och dessa personer finns i Sverige och ger avkastning här, vilket bidrar till att ge jobb och högre skatteintäkter. Regeringen måste över huvud taget sluta med att se skatter och människor som stora aggregat eller kollektiv. Man måste börja se på bevekelsegrunderna för enskilda individer. Jag tänker på bevekelsegrunderna att spara, att ta risker och att satsa i företagande. Det behövs om vi ska få nya idéer, och nya idéer verkställs ju av nya företag. Ett annat argument som används av utskottsmajoriteten när det gäller att fortfarande ha förmögenhetsskatt är att det är en skatt på arbetande kapital. Frågan är då varför t.ex. samma aktier på börsen ibland klassas som arbetande och ibland inte. Jag kan ta exemplet med Securitas. Varför anses t.ex. Gustaf Douglas Securitasaktier vara arbetande kapital, men inte Melker Schörlings? Och varför anses kapitalet i onoterade aktier vara arbetande kapital om man äger aktierna direkt, men inte om man äger dem via en aktiefond? Fru talman! Det säger sig självt att det är en orimlig ståndpunkt att säga att det bara är arbetande kapital som förmögenhetsbeskattas. Ett annat argument hos utskottsmajoriteten är att förmögenhetsskatten används i fördelningssyfte. Men för närvarande innebär det ett väldigt godtyckligt utfall. Om man t.ex. har varit tjänsteman och har en ganska hög pension från sin före detta arbetsgivare så har man en tryggad pensionstid med höga inkomster. De inkomsterna förmögenhetsbeskattas inte. Men om man däremot har varit egen företagare och kanske inte har så hög pension från det allmänna, säljer sitt företag och får ett kapital som man tänker använda för att dryga ut sin pension så förmögenhetsbeskattas det kapitalet. Det finns inga fördelningsmässiga principer som håller för att ha kvar förmögenhetsskatten. Slutligen vill jag nämna något om alla de utredningar som tillsätts av regeringen i känsliga frågor. Utskottsmajoriteten hänvisar även i detta betänkande till ett antal utredningar varav flera ännu inte är tillsatta, och det finns inte heller några direktiv. Jag tänker då på utredningen om en ny fastighetsskatt, utredningen om förmögenhetsskatten och utredningen om arvs och gåvoskatt. Det är väldigt bekvämt för utskottsmajoriteten att gömma sig bakom dessa kommande utredningar för att slippa diskutera principerna. Men min förhoppning är att utredningen om förmögenhetsskatten enbart kommer att tjäna som en fördröjning av ett beslut som förr eller senare måste komma, nämligen att slopa förmögenhetsskatten. Andra länder har kommit till denna insikt, och frågan är när Socialdemokraterna kommer att göra det. Samtliga borgerliga partier står bakom en reservation som innebär att förmögenhetsskatten ska slopas för alla kategorier. Fru talman! Jag vill avsluta med att fråga: Varför vill inte Socialdemokraterna slopa förmögenhetsskatten?

Fru talman! Årsskiftet 2000/2001 genomfördes en betydande justering av våra fastigheters taxeringsvärden. Folk gick man ur huse för att demonstrera sin avsky mot de alltför kraftiga höjningarna av boendekostnaderna. Det fick till resultat att finansminister Fastigheternas taxeringsvärden kom att höjas mer än beräknat, vilket ledde fram till ännu en korrigering av fastighetsbeskattningen. I höstas beslutade man att sänka fastighetsskatten från 1,2 % till 1 % för småhus, och för hyreshus sänktes skatten till 0,5 % - en dellösning. Slalomfärden fortsätter. Det ser nästan ut som farmors lilla kråka som for än hit och än dit, och jag skulle önska att hela boendeskatten åkte ned i diket för att därefter ta sig upp igenom genom en helt ny typ av faktisk kommunal avgift för de kostnader som kommunerna har för vårt boende. Regeringen erkänner att även den förenklade fastighetstaxeringen kan komma att slå hårt mot många enskilda människor. För att minska på språngvisa taxeringshöjningar föreligger förslag om dämpningsregler som ska - ja, vad då? Jag önskar att småhusägarna i vårt land får ett svar på den frågan i dag. Man kan utifrån den nuvarande regeringens bostadspolitik konstatera att beskattningen av bostäder anses vara en ganska smart skattebas där inkomsterna stannar kvar i Sverige. Jag skulle också vilja ha ett svar på frågan om jag tolkar signalerna rätt, att regeringen egentligen erkänner att de återkommande taxeringshöjningarna har blivit fel, eftersom det har gjorts tre korrigeringar. Det har införts lägre procentsatser och en begränsningsregel och nu senast har det kommit en avisering om en dämpningsregel. Är min tolkning rätt, eller? Eftersom det rör sig om kronor och ören som svenskarna fortfarande handlar mat för i väntan på euron är det bankkontots intäkter och utgifter som ska noteras. Jag vill peka på vår reservation där vi föreslår att man ska avskaffa den statliga fastighetsskatten och i stället ta ut en lägre kommunal avgift i relation till den kommunala servicen kopplad till fastigheten och inte på basis av marknadsvärdet. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2, men jag står även bakom övriga kristdemokratiska reservationer i detta betänkande. När det gäller energisparåtgärder har jag all respekt för regeringens pågående arbete med övervägande om ifall miljöförbättrande åtgärder ska påverka taxeringsvärdet så att fastighetsskatten i faktiska kronor blir högre. Men Kristdemokraterna hävdar bestämt att åtgärder som vidtas för att förbättra fastigheters miljövärde borde snarare leda till en sänkt beskattning än till en höjd. Varför det? Jo, självklart vill vi alla att våra fastigheter ska vara både energioch vattensnåla. Genom att investera i nya ledningar, moderna uppvärmningsanläggningar och andra liknande åtgärder ökar självfallet värdet på huset. Men för den skull anser vi inte att fastighetsägaren ska betala högre skatt. Även om regeringen har tillsatt en översyn vill jag betona värdet av snabb handläggning och tydliga förslag till åtgärder. Sammanfattningsvis anser vi att miljöinvesteringar snarare ska stimuleras än bestraffas. Fru talman! Även jag vill beröra arvs och gåvoskatten som också den omfattas av en översyn. Det är på gränsen att man noterar en generell översyn från regeringens sida av fråga efter fråga inom skatteområdet. Det vore på sin plats att vi får veta när denna översyn beräknas vara klar och vilken målsättning som regeringen har för denna utredning. Låt oss få ett svar på den frågan under den pågående debatten. Jag hoppas verkligen att Lisbeth Staaf-Igelström tydligt kan tala om vilken intention Socialdemokraterna har på detta område. Arvs och gåvoskattelagen bör uppdateras med tanke på vårt ekonomiska läge - för att travestera ett uttryck som är aktuellt denna dag på annat håll i Stockholm, nämligen på Föreningssparbankens stora tillställning. Jag har vid flera tillfällen mött människor som har berättat om sin situation vid en anhörigs dödsfall. Nu senast besökte jag en av finansministerns grannar i Enskede. Om en av makarna dör och den efterlevande har för avsikt att bo kvar i den gemensamma fastigheten får änkan ärva den gemensamma bostaden. Det är absurt. Dessutom ska änkan eller änklingen betala arvsskatt eftersom fribeloppet inte har följt med i fastigheternas ökade taxeringsvärden. 280 000 kr för maka eller make är i dag ett ganska lågt belopp. Fru talman! Kristdemokraterna förväntar sig av regeringen att man återkommer snarast med besked i dessa frågor. Svenska folket är upprört över att man ska drabbas av höga arvsskatter vid överlåtelse av den gemensamma bostaden. Avslutningsvis ska jag beröra förmögenhetsskatten. Vi har skatt på arbete, skatt av arbete, skatt på fastigheter och reavinster samt moms på skötsel av t.ex. fastigheter. Det finns alltså en skatt som är skatt på skattat kapital genererat av skattade medel som investerats väl. Är det då märkligt att den grupp som vi kallar för vanligt folk reagerar? Moderater, kristdemokrater, folkpartister och centerpartister reagerar också. Det är faktiskt vi som är vanligt folk. Våra väljare tycker att det är absurt med förmögenhetsskatt. Jag undrar: Är vi så ovanliga ur regeringens synvinkel? Är vi så helt fel ute när vi anser att det är fel med förmögenhetsskatt på bostäder som faktiskt är bruksföremål? Kristdemokraterna har i sitt budgetförlag, som visserligen föll i höstas, krävt att skatt på förmögenhet inte ska tas ut. Vi har finansierat dessa 5 miljarder, som nu är något lägre efter höjningen av fribeloppen. Men vi borde kunna lyfta bort även dessa 5 miljarder för att uppmuntra svenska idrottsmän, företagsledare och andra som väljer att flytta utomlands i stället för att bo kvar i Sverige just med anledning av förmögenhetsskatten. Denna förenklas inte av att sambeskattningen av förmögenhet förblir i vårt näst intill överarbetade skattesystem. Jag trodde länge att denna skatt skulle vara den sista sambeskattningen i Sverige, men döm om min förvåning. Nu kommer vi att sambeskattas även när fastighetsskattens begränsningsbelopp ska räknas ut. Alltså: I stället för att göra det enklare och sänka skatter höjer regeringen skatter med ett frejdigt applåderande från socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister i riksdagen. Allt tal om maxtaxa, sänkt inkomstskatt och höjda fribelopp blir när allt kommer omkring endast en krusning på vattenytan. Fru talman! En radikal översyn som mynnar ut i ett förslag med idéer och tankar om rättvisa skatter och valfrihet åt skattebetalarna är precis vad vi skulle önska oss av den utlovad skatteöversynen.

Fru talman! Fastighetsskatten har under en följd av år diskuterats och debatterats flitigt. Krav har rests på att fastighetsskatten ska slopas. På sina håll har löften avgivits om att den ska slopas. Vi från Centerpartiet aldrig ställt oss bakom kravet på ett slopande av fastighetsskatten. Vi har i stället prioriterat andra skattesänkningar, framför allt i form av en inkomstskattereform och en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag, som jag har haft tillfälle att redovisa tidigare under dagen. Däremot har vi lagt ned stor möda på att åstadkomma större rättvisa och en lägre beskattning än den som är för närvarande, också i fastighetsbeskattningen. Fastighetsskatten vilar på två komponenter, dels taxeringsvärdet, dels skattesatsen. Taxeringsvärdet gånger skattesatsen är lika med fastighetsskattens storlek. Vi vill sänka skattesatsen, men vi vill framför allt medverka till rimliga och rättvisa taxeringsvärden. Vi har lagt fram konkreta, genomarbetade förslag till förändringar i taxeringsförfarandet som skulle just ge mer rimliga och rättvisa taxeringsvärden. Jag har med tillfredsställelse noterat att debatten nu går åt vårt håll, den går vår väg. Såväl Skattebetalarnas förening som Villaägarna har nu svängt från att framför allt kräva ett slopande av fastighetsskatten till att försöka åstadkomma lättnader och ökad rättvisa i beskattningen. Jag vet att Lisbeth Staaf-Igelström har fått tillfälle att ta del av det bakgrundsmaterial som Rune Thorvald har tagit fram och som har lett fram till våra genomarbetade förslag till förändringar i taxeringsförfarandet. Jag har också erfarit att Lisbeth Staaf Igelström har funnit detta bakgrundsmaterial intressant och värt att beakta. Min fråga är därför: På vilket sätt avser Lisbeth Staaf-Igelström att beakta detta materials innehåll? Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 3. Fru talman! Förmögenhetsskatten har spelat ut sin roll som fördelningsinstrument i det svenska skattesystemet. I dag betalar innehavare av stora förmögenheter ofta ingen förmögenhetsskatt, medan måttliga förmögenheter bundna i t.ex. bostadsfastigheter beskattas. Vi har fått något som man skulle kunna kalla för omvänd fördelningspolitik, en omvänd fördelningseffekt av förmögenhetsbeskattningen, och det var väl ändå inte meningen. Dessutom är det i grunden ologiskt att beskatta nyttigheter som träget arbete och idogt sparande, för det är ju ändå på det sättet som de flesta förmögenheter uppstår och har uppstått. Centerpartiets uppfattning när det gäller förmögenhetsskatten är mycket klar. Det är ett stegvis slopande av förmögenhetsskatten med slopad sambeskattning som första steg. När det gäller sambeskattningen har Per Rosengren i denna kammare utlovat han redan nu skulle ha fixat slopandet av sambeskattningen i samarbete med Socialdemokraterna. Det här löftet har som bekant inte infriats. Jag skulle därför vilja efterhöra vilken Pers bästa prognos är i dag när det gäller avskaffandet av sambeskattningen. Det kan ju faktiskt ske redan i dag om Per Rosengren och Vänsterpartiet ansluter sig till reservation nr 13, vilken jag, fru talman, härmed också yrkar bifall till.

Fru talman! Det är få eller ingen skatt som har väckt så många reaktioner, så mycket känslor och aktioner under de senaste åren som fastighetsskatten. Det är inte så konstigt eftersom den dels är så påtaglig för fastighetsägaren, dels har en utformning som gör att den känns annorlunda än annan skatt. Skatten har under de senaste åren ökat trots att den enskilde fastighetsägaren inte gjort ett dyft, bara bott kvar och fått betala mer därför att grannar har fått mer betalt för sina hus vid försäljning. Det finns ingen koppling mellan att ha pengar i handen och att samtidigt betala skatt såsom man gör t.ex. vid inkomstbeskattning eller vid reavinstbeskattning. Det har säkert funnits tider då även fastighetsskatten varit accepterad, men den har stigit för fort och för ojämnt. Folkpartiet vill i grunden reformera systemet och på sikt avskaffa fastighetsskatten. Det handlar om ganska mycket pengar. Därför får det ske stegvis. Ett första steg är att frysa taxeringsvärdena på 1997 års nivå. Det står i vår reservation år 2000, men samma sak gäller faktiskt 1997 eftersom taxeringsvärdena under dessa år var oförändrade. Samtidigt med de frysta taxeringsvärdena ska de lägre skattesatserna gälla. Nu finns det en del undantag. Det kan i enstaka fall vara så att taxeringsvärdet har sjunkit sedan dess, och i dessa fall ska naturligtvis det lägre värdet gälla. Under tiden fram till dess att fastighetsskatten avskaffas gäller det att se till att vi har ett system som inte rycks med av snabba prisförändringar. Vi föreslår därför att ett rullande system används vid taxeringen och att skattesatsen sedan successivt sänks. Även regeringen med stödpartier har insett svagheterna i det länge rådande systemet och infört den s.k. begränsningsregeln. Om den hade vi en livlig debatt i höstas. Vår kritik mot den kvarstår givetvis, men jag tänker inte ta upp den mer här och nu. När det gäller äkta och oäkta bostadsföretag är det av utskottets skrivning uppenbart att man har insett att här finns problem på olika sätt, men utskottet väljer att avvakta en utredning. Min fråga till Lisbeth Staaf-Igelström är: Vilken tidsplan finns för den utredningen, och när räknar Lisbeth Staaf-Igelström med att en förändring ska kunna komma till stånd? Vi är alla dessutom besjälade av att förbättra miljön på så många sätt som möjligt. Ett sätt är att göra nyinvesteringar i sitt hus med anläggningar som sparar energi eller på annat sätt hushållar med våra resurser. Det kan ibland vara ganska stora kostnader, kostnader som sedan med automatik höjer taxeringsvärdet. Därmed beskattas en åtgärd som samhället samtidigt bejakar. Det blir två motverkande krafter. Det här är inte rimligt. Även här har majoriteten i utskottet insett problematiken och det ologiska och hänvisar till pågående överväganden inom Regeringskansliet. Samma sak skedde i fjol med samma hänvisning. Jag vill också här fråga Lisbeth Staaf-Igelström: Hur ser tidsplanen ut från i dag till dess att det finns ett färdigt förslag? Fru talman! Jag har i grunden inget emot utredningar, men jag anser att tiden från utredning till en färdig proposition eller ett regeringsförslag ibland blir alltför lång eller oviss. Sedan vi i Folkpartiet skrev vår motion om arvsoch gåvoskatt har regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att göra en översyn. Utskottet utgår från att de synpunkter som kommit fram i motionen beaktas. Utskottet påpekar också att reglerna om arvsskatt när det gäller ärvda fastigheter skyndsamt bör bli föremål för översyn. Det är bra, för här ser vi också orimliga konsekvenser för enskilda fastighetsägare genom taxeringsvärdenas snabba höjningar. Sedan återstår bara att se om finansministern förmår att följa utskottets förslag om skyndsamhet. Så till förmögenhetsskatten, en skatt av långt mindre dignitet än fastighetsskatten beträffande antalet inkomna kronor till statskassan. Samtidigt finns en koppling, som redan har nämnts här flera gånger, genom att fastighetens taxeringsvärde också tas upp till förmögenhetsbeskattning. Det här dubbelspelet gör att det för många blir en mycket betungande beskattning av fastigheterna. Förmögenhetsskatten är dessutom en skattebas som långtifrån är en säker inkomstkälla för staten. Bortsett från fastigheterna är det ju lätt att flytta kapital utomlands. Vi vet att det sker i stor omfattning. Det är också lätt att omvandla beskattningsbart kapital till andra ägodelar, som är betydligt svårare att förmögenhetsbeskatta. Dessutom är det ju så att de med de största förmögenheterna slipper skatta för sina aktieinnehav genom särlagstiftning. Till råga på allt innehåller förmögenhetsskatten, som också har tagits upp här, rester av en föråldrad syn på att staten ska bestraffa eller premiera beroende på vilken samlevnadsform två personer föredrar. Det är självfallet så att det är vars och ens ensak. Staten och dess lagstiftning ska förhålla sig neutralt till detta. Mot den bakgrunden behövs det egentligen ingen utredning ens för att vi ska vara på det klara med att sambeskattningen ska slopas. Utskottet föredrar att inte vilja tillkännage något förslag om förändring utan hänvisar till att utredning pågår eller ska starta i sinom tid. Det är ju intressant att titta på de olika punkterna i betänkande SkU16 när det gäller just orden "utredning" och "översyn" och vad som stoppas in där. Under rubriken Fastighetsbeskattningens inriktning kan vi läsa att Fastighetsbeskattningskommittén har lagt fram ett antal förslag som bereds för närvarande. Dessutom har regeringen aviserat att fastighetsbeskattningen ska utredas på nytt, och nu mer förutsättningslöst än tidigare. Under rubriken Äkta och oäkta bostadsföretag förelås avvaktande med ställningstagandet tills regering har övervägt färdigt. Samma synsätt har utskottet beträffande förslag under rubriken Energisparåtgärder och under rubriken Vindkraftverk. Arvs och gåvoskattsavsnittet har också förärats en mening om att regeringen meddelat att den ska tillsätta en utredning för att se över problemen. Rubriken Förmögenhetsskatt utgör inget undantag och inte heller rubriken Sambeskattning av förmögenhet. Fru talman! Det är naturligtvis bra att utreda och överväga - bara det inte drar ut för långt på tiden eller används för att man ska slippa ta tag i problemet. Slutligen, fru talman, vill jag säga att Folkpartiet står bakom de fem reservationer som vi har i det här betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation 4 under punkt 1.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 16 behandlar - som framgått av föregående talare - motionsyrkanden från den allmänna motionstiden förra året om fastighets och förmögenhetsbeskattningen, och låt mig inledningsvis yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Låt mig även inledningsvis konstatera att det inte är något nytt från de fyra borgerliga partierna. Man har när det gäller inriktningen av den framtida fastighetsbeskattningen inte kunnat ena sig fast man säger att man siktar på en borgerlig fyrpartiregering efter höstens val. Inget av partierna har lagt fram något förslag där fastighetsskatten ska avvecklas inom budgetperioden alltså t.o.m. år 2004. Inget av de borgerliga partierna berör heller i denna debatt obalansen på bostadsmarknaden, hyresrättens situation eller det faktum att vi har fått en betydligt lägre räntekostnad för vårt boende tack vare socialdemokratisk politik. Fru talman! Både Centern och kd förespråkar fastighetsskatt, men de klär skatten i nya ord. Kd talar om en kommunal avgift och Centern om en schablonintäkt. Folkpartiet skriver i sin reservation att man grundligt vill reformera systemet med sikte på att fastighetsskatten ska avskaffas. Men det verkar som om man vill avskaffa den på mycket, mycket lång tid. Återigen skriver man också att det behövs specialregler för särskilt attraktiva områden som dock inte ska leda till några marginaleffekter. Jag vill då fråga Folkpartiets företrädare i denna debatt: Hur ska dessa regler utformas egentligen? Vidare undrar jag vilket tidsperspektiv ni har på avskaffandet av fastighetsskatten. Och hur har ni tänkt er att finansiera ett eventuellt avskaffande av fastighetsskatten? Ska även ni inom Folkpartiet göra nedskärningar i sjukersättningen eller i a-kassan? Moderata samlingspartiet säger att fastighetsskatten ska avskaffas. Vi har hört moderata företrädare använda mycket starka ord om denna skatt och om vår finansminister i detta sammanhang. Ändå läser jag till min stora förvåning att fastighetsskatten finns kvar både i år, nästa år och 2004 i Moderaternas budgetförslag. Jag vet mycket väl att ni förespråkar en successiv avveckling. Men om nu fastighetsskatten är ett sådant stort problem, varför lägger ni inte ett förslag om att avskaffa den direkt? Er önskan är ju en borgerlig fyrpartiregering efter höstens val. Då är min fråga: Kan ni moderater ställa er bakom kd:s förslag om en kommunal fastighetsavgift? Eller kan ni ställa upp på Centerns förslag om en schablonintäkt? Kan ni moderater överhuvudtaget tänka er en fastighetsavgift? Kd:s förslag om en kommunal avgift ger anledning till många frågor. Hur ska t.ex. avgiften utformas? Ska den vara lika i hela landet? Vad ska denna avgift täcka för något? Ska varje kommun själv få bestämma storleken på avgiften? Kan ni tänka er att ställa upp på Moderaternas förslag om att avskaffa fastighetsskatten och därmed avstå från ert förslag om en kommunal fastighetsavgift? Jag vill även ställa en fråga till Centerns företrädare i denna debatt. Ställer Centerpartiet upp på den moderata politiken att avskaffa fastighetsskatten och avstår ni därmed från ert eget förslag på området? Men den viktigaste frågan är ändå: Vad händer egentligen på fastighetsbeskattningsområdet med en eventuell borgerlig, moderatledd, fyrpartiregering? Det anser jag att människor har rätt att få reda på innan valet. Fru talman! Vi socialdemokrater är tydliga när det gäller fastighets och förmögenhetsbeskattningen: En sådan kommer att finnas även framdeles. Men vi ser hela tiden över vårt skattesystem och gör de förändringar som vi anser att det finns behov av. Utifrån detta har fastighetsskatten sänkts från 1,5 % till 1 % Detta gäller retroaktivt från den 1 januari 2001. Det innebär att de som bor i småhus och som har fått taxeringsvärdet höjt med mindre än 50 % får en sänkning av skatteuttaget. Vidare har en begränsningsregel i fastighetsskatten tagits fram. Den innebär att fastighetsskatten för ett småhus som används för permanent boende begränsas så att den under vissa förutsättningar inte överstiger 5 % av inkomsten. Syftet är att hjälpa personer med låga inkomster som bor i fastigheter vilkas taxeringsvärde har stigit kraftigt, t.ex. pensionärer och bofasta i skärgården. Fribeloppet i förmögenhetsskatten har höjts i flera omgångar. fr.o.m. 2003 års inkomsttaxering är fribeloppet 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 2 miljoner kronor för sambeskattade par. Till följd av detta beräknas antalet personer som betalar förmögenhetsskatt nästan halveras. Förändringen medför även att antalet småhusägare som betalar förmögenhetsskatt beräknas minska från 280 000 till 160 000 Beslut har dessutom fattats om förändringar i regelsystemet för fastighetstaxeringen. Beslutet innebär att omräkningsförfarandet vid fastighetstaxeringen successivt ska tas bort och ersättas av ett system med förenklade fastighetstaxeringar. Vidare kommer regeringen inom en snar framtid att föreslå regler som innebär att höjda taxeringsvärden inte omedelbart får genomslag på uttaget av fastighetsskatt. Utifrån de förändringar som sker inom fastighetsområdet kommer grunderna för fastighetsskatten att ses över. En ny utredning bör därför ges möjlighet att pröva lösningar som kan innebära avsteg från nu gällande principer för fastighetsbeskattningen, under förutsättning att de fördelningsmässiga konsekvenserna är acceptabla. Vidare kommer en utredning att tillsättas med uppgift att se över reglerna om förmögenhetsbeskattningen. De nuvarande reglerna har kritiserats från skilda utgångspunkter, bl.a. för bristande enhetlighet i behandlingen av olika tillgångar och för de fördelningspolitiska effekterna. Varför, fru talman, ska vi då ha en fastighetsskatt? Behövs verkligen en sådan? Jo, denna skatt behövs för att den bidrar med viktiga skatteintäkter till vår välfärd. Fastighetsskatten ger mer än 20 miljarder kronor i inkomst till våra gemensamma åtaganden varje år. Dessutom ska det inte spela någon roll ur skattesynpunkt om ett enskilt hushåll väljer att spara genom att betala av sina banklån på huset eller genom att satsa pengar i en aktiefond. Därför ska skatterna vara så neutrala som möjligt. Det förutsätter att allt sparande behandlas på samma sätt ur skattesynpunkt. Därför är fastighetsskatten en del av kapitalinkomstbeskattningen, vilket innebär att en kapitalplacering i en fastighet behandlas på samma sätt som övriga kapitalplaceringar. En slopad fastighetsskatt skulle även leda till ökad spekulation på fastighetsmarknaden med än högre prisökningar som följd, vilket främst skulle drabba unga människor som vill skaffa sig ett eget hem. Detta beror på att om fastighetsskatten skulle avskaffas skulle placeringar i fastigheter behandlas mer fördelaktigt ur skattesynpunkt än placeringar i andra tillgångar. Folk med mycket kapital skulle då placera en större del av detta kapital i fastigheter och därmed driva upp fastighetspriserna. Utifrån detta, fru talman, anser vi socialdemokrater att vi även framdeles behöver ha en fastighetsskatt! Jag ska också kommentera några av de inlägg som har gjorts tidigare. Jag fick en rak fråga av Catharina Hagen, som företräder Moderaterna, det stora skattesänkarpartiet här i riksdagen, om varför vi inte vill slopa förmögenhetsskatten. Nej, Catharina Hagen, vi gör andra prioriteringar när det gäller skattesänkningar. Vi gör andra prioriteringar när det gäller vad vi vill satsa på för någonting. Därför kommer vi också i framtiden att ha en förmögenhetsbeskattning, men den kanske kommer att se annorlunda ut beroende på vad som föreslås av den utredning som nu kommer till stånd. Kenneth Lantz vill ha reda på när förslaget om en dämpningsregel kommer, och han vill ha ett svar i dag. Det kommer ett förslag, men jag kan inte exakt säga vilket datum och klockslag det kommer. Det kommer under året. Han frågade också om vi anser att taxeringshöjningarna har varit felaktiga. Höjningen av taxeringsvärdena på småhus beror på att vi har haft en bostadsmarknad i obalans. Det gör att man i vissa områden har betydligt större efterfrågan än tillgång, och det driver upp priserna. I andra områden i Sverige finns det ingen efterfrågan alls, och där kan man över huvud taget inte sälja sina hus. Det var vad jag ville säga till Kenneth Lantz och Till Rolf Kenneryd vill jag säga att jag har tagit del av Rune Torwalds material. Jag tyckte också att det var intressant och värt att beakta, vilket kommer att göras framdeles, när vi också har en utredning på gång. Vi kommer att se till att det kommer med. Man tittar noga på de här delarna. Lennart Kollmats vill ha besked om när utredningsdirektiven kommer och vilken tidsplan som gäller. Jag säger att det kommer direktiv. De kommer också att innehålla en tidsplan och uppgift om vilka som ska ingå osv. Som sagt var: Jag kan inte ange datum eller klockslag nu, men det kommer.

Fru talman! Jag är imponerad av Lisbeth Staaf Igelströms påstående att vi har låg ränta tack vare att vi har en socialdemokratisk regering. Man kan inte annat än vara imponerad av detta. Det finns ju andra länder som också har låg ränta. Den globala marknaden kanske bestämmer lite mer än den socialdemokratiska regeringen. När det gäller frågan hur den kommunala avgiften ska utformas vill jag säga att vi i vår motion ganska tydligt har redogjort för att det är de faktiska kostnaderna som ska ligga till grund för utformningen, inte marknadsvärdet på fastigheten. Varje kommun råder själv över detta enligt den kommunala självbestämmanderätten. Det är bra med korrigeringen av den totala boskatten, men varför denna labyrint? Nu är visserligen slalomsäsongen slut, men jag vill ändå göra en jämförelse med slalomåkning. Är det ett medvetet ställningstagande från Socialdemokraterna att slalombanan ska vara så komplicerad och svår att man måste ta ut svängarna till det allra yttersta? Efter första åkningen inser man att det kanske blev lite väl häftigt för en del åkare, så nu får man flytta portarna lite närmare varandra, så att banan blir rakare och enklare för en del. Hur ska vi tolka de här förändringarna? Först bestämmer man att det är acceptabelt att höja taxeringsvärdena, men efteråt säger man att det blev lite fel. Är det inte enklare att gå många av oss opponenter till mötes och sänka fastighetsskatten radikalt?
Fru talman! Vi har sänkt skattesatsen i fastighetsbeskattningen. Vi har på det sättet sänkt fastighetsskatten. Som jag sade tidigare: Många kommer nu att få betydligt lägre fastighetsskatt än tidigare. Men det råder en obalans på bostadsmarknaden, och det är det som driver upp taxeringsvärdet. Kenneth Lantz säger att marknadsvärdet inte ska ligga till grund för den föreslagna kommunala avgiften. Om jag minns rätt och har läst rätt i protokoll från förra året sade Kenneth Lantz att marknadsvärdet ska ligga till grund för den kommunala avgiften. Kenneth Lantz kanske kan korrigera detta och en gång för alla ge besked om vad som kommer att gälla på det här området. Kristdemokraterna är också väldigt noga med att säga att skatt tas ut efter bärkraft. Min fråga är: Ska den kommunala avgiften också vara beroende av vilken inkomst de boende har? Det är självklart att om man har en högre eller lägre ränta beror på vilken politik man för i ett land. Självklart påverkar politiken det, Kenneth Lantz.
Fru talman! Jag tar frågan om den kommunala avgiften först. Nej, den ska inte tas ut efter bärkraft. Vi har lagt oss på en nivå som motsvarar det socialdemokratiska förslaget om en begränsningsregel vid en minimibeskattning på 280 000, vilket i runda slängar skulle bli 3 000-5 000 om året. Det kan också tolkas som en schablonbeskattning. Det är inriktningen på våra beräkningar. Vi är naturligtvis långt ifrån färdiga med detta. Jag hoppas att det är ett svar på frågan. Sänkt fastighetsbeskattning tycker vi är viktigt, för det finns enskilda människor som faktiskt lider och kvider på grund av det nuvarande läget. Marknaden i vårt land är ju fri, och det är ju den som bestämmer värdet på våra fastigheter. Men vi tycker inte att det är rätt att det ska ligga till grund för fastighetsbeskattningen. Det är två skilda världar. Jag hade också önskat att jag skulle få något förslag angående de framtida utredningarna. Ska vi fortsätta att få utredningsförslag och förbli i total okunnighet om den totala boendekostnaden i framtiden? Kan Lisbeth Staaf-Igelström kanske använda sin sista replik till att svara på det?
Fru talman! Kenneth Lantz menade väl: Förbli okunnig om den framtida fastighetsbeskattningen och boendekostnaden. Nej, man kommer inte att förbli okunnig om det. Jag har sagt från denna talarstol att vi även i framtiden kommer att ha en fastighetsbeskattning. Men vi kommer självklart att se över detta i vår utredning, så att det inte drabbar människor för hårt. Vi socialdemokrater har aldrig haft en vilja att driva människor från hus och hem. Däremot kommer man att leva i okunnighet, för Kenneth Lantz svarade inte på vad som kommer att hända vid en eventuell borgerlig regering. Då kommer man att leva i okunnighet, för man vet inte vad som kommer att hända på det här området vid en eventuell borgerlig valseger i höst. Det var bra att Kenneth Lantz sade att det inte är marknadsvärdet som ska ligga till grund för den kommunala fastighetsavgiften. Då är det korrigerat från den förra debatten. Nu vet vi det.
Fru talman! Det var mycket exercis i Lisbeth Staaf-Igelströms anförande om vem som ställer upp på vad och vem som inte ställer upp osv. Vad mig anbelangar har jag redan gett det svar som Lisbeth Staaf-Igelström efterfrågade. Vi eftersträvar inget avskaffande av fastighetsskatten, oavsett om den skulle avlösas av en kommunal fastighetsavgift eller ej. För egen del är jag övertygad om att en borgerlig regering efter höstens val skulle prioritera andra skattesänkningar framför en sådan åtgärd. Vi talar om en omvandling till schablonintäkt. Det är fråga om en annan och mer pedagogisk teknik. Det är inget avskaffande. För övrigt har jag uppfattat det som att regeringspartiet också delar denna uppfattning. Är det inte så, Lisbeth Staaf-Igelström? När det gäller Rune Torwalds faktaunderlag säger Lisbeth Staaf-Igelström att det ska beaktas i en utredning. Ja, det är ju det traditionella sättet att fördröja och begrava saker och ting. Vi behöver ju ett beaktande nu, dvs. att justera nuvarande taxeringsvärden. Framför allt står vi inför en ny allmän fastighetstaxering redan nästa år. Då hastar det ju. Är det Lisbeth Staaf-Igelströms ambition att man vid nästa års omtaxering ska beakta det som vi nu talar om?
Fru talman! Tack, Rolf Kenneryd för det mycket klara och raka beskedet att ni inte kommer att ställa upp på det moderata förslaget att avskaffa fastighetsskatten helt och hållet. Ni vill ha en beskattning i form av en schablonintäkt. Det är okej för vår del med en schablonintäkt. Vi har diskuterat detta och har detta förslag i Fastighetsbeskattningskommittén, så det är helt okej. Men det var mycket bra att vi fick detta raka och klara besked från Rolf Kenneryd. Den framtida fastighetsbeskattningen kommer att tas upp i utredningen, som jag sade tidigare. Vi får avvakta och se vilka besked som kommer. Jag vill också uttrycka en förhoppning om att samtliga partier medverkar i och deltar i en sådan utredning, så att alla verkligen är med på vagnen den här gången.
Fru talman! Jag måste tillfredsställa Lisbeth Staaf Igelström gång efter annan genom att ge detta besked som jag har gett i debatt efter debatt. Men tydligen sjunker denna klarhet ändå inte in. Men jag hoppas att den gör det nu efter detta senaste klarläggande. Jag vill än en gång efterlysa den ambition som väl Lisbeth Staaf-Igelström ändå måste ha när det gäller beaktandet av vad vi tidigare har talat om. Ska det beaktas vid nästa års omtaxering? Är det Lisbeth Staaf-Igelströms ambition eller ej?
Fru talman! Jag ska svara på den sista frågan först. Jag kan inte ge ett klart och tydligt besked i nuläget. Men det kommer att diskuteras, och sedan får vi se vad resultatet blir. Det var mycket bra att Rolf Kenneryd var så oerhört tydlig när det gäller den framtida fastighetsbeskattningen, att man inte ställer upp på Moderaternas förslag om att avskaffa fastighetsskatten helt och hållet. Detta är något som vi kommer att ha med oss i det framtida politiska arbetet inför höstens val.
Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström har i alla fall lämnat ett klart besked, och det är att om Socialdemokraterna får bestämma så kommer förmögenhetsskatten framgent att finnas kvar, även efter att utredningen om denna skatt är klar. Skälen som Lisbeth Staaf-Igelström angav var att man gjorde andra prioriteringar inom Socialdemokraterna. Dock tycker jag att det var oklart vilka prioriteringar som man gör. En annan sak som jag vill kommentera är att Lisbeth Staaf-Igelström nämnde att allt sparande ska behandlas på samma sätt och beskattas på samma sätt. Jag skulle vilja ha ett förtydligande där. Innebär detta att även fler kommer att drabbas av förmögenhetsskatt efter att utredningen är klar, om man ska uppfylla målsättningen att allt sparande ska behandlas på samma sätt?
Fru talman! De prioriteringar som vi socialdemokrater gör, till skillnad från Moderata samlingspartiet, är att vi ska ha en bra vård, att vi ska ha en bra omsorg och att vi ska ha en bra skola. Catharina Hagen var i sitt inledningsanförande inne på att det finns revor i vår välfärd. Ja, vi är medvetna om att det finns revor och att det finns problem, och dem vill vi åtgärda. Det kan man inte göra genom att sänka skatterna och tro att detta ska ordna sig. Det är ytterligare inkomster som vi behöver ha för att klara av detta. Det är våra prioriteringar. Vad utredningen sedan kommer fram till när det gäller förmögenhetsskatten kan jag i nuläget inte svara på. Men den kommer att se över alla dessa delar, och sedan kommer den att lägga fram ett förslag. Jag hoppas verkligen att även Moderata samlingspartiet deltar i dessa kommande utredningar. Catharina Hagen var också inne på att Sverige har sjunkit i välståndsligan och inte ligger lika högt som tidigare. Då vill jag rekommendera Catharina Hagen att läsa under vilka perioder som Sverige sjönk i välståndsligan.
Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström nämnde att vi måste få resurser till vård, skola, omsorg och liknande välfärd. Men då glömmer hon att tala om vem det är som skapar dessa resurser. Resurserna skapas ju inte av skatter, utan de skapas av de välståndskrafter som innebär att många människor är sysselsatta, att många arbetar och att vi har många företag som kan skapa underlag för beskattning. Det är ju inte bara genom att man tar skatt från en krympande skattebas som man skapar välfärd. Till sist vill jag fråga Lisbeth Staaf-Igelström en gång till: Vad menar Socialdemokraterna när de säger att allt sparande ska beskattas likadant?
Fru talman! Vi menar att om man har olika typer av sparande ska det så långt som möjligt beskattas på samma sätt. Om det kommer att bli några förändringar i den kommande utredningen kan jag inte svara på i dag, som jag sade tidigare. Jag delar Catharina Hagens uppfattning att det är när människor har arbete och när vi har ett bra företagande som vi har möjligheter att få in mer skatter. Det är helt klart. Därför är jag som socialdemokrat mycket glad över att vi i dag har en betydligt lägre arbetslöshet än vi hade i början av 90-talet.

Fru talman! Nu ska vi ha ytterligare en debatt om fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det är som sagt inte första gången som vi har det. Kenneth Lantz sade att fastighetsskatten är en skatt som har gjort att man går man ur huse. Och jag tror att det var Lennart Kollmats som sade att det har varit en våldsam uppståndelse osv. och att skatten har ökat väldigt mycket under senare år. Som jag har sagt förut så känner jag inte igen mig i den här beskrivningen. Visst har det varit 7 000-8 000 på Mynttorget och protesterat. Men jag möter inte alls det som framgår av denna bild när jag åker runt i landet. Fastighetsskatten är ett problem i begränsade områden, i vissa tillväxtområden som Stockholm. I vissa kustnära områden kan det också vara ett visst problem. Men framför allt är det ett problem i Stockholmsområdet på grund av väldigt höga marknadspriser. När man sänker skatten generellt som man har gjort, inte från 1,2 % till 1,0 % utan faktiskt från 1,5 % till 1,0 % - sänkningen till 1,2 % trädde aldrig i kraft, utan man sänkte skatten ytterligare innan den hann träda i kraft - vad händer då? Jo, i de områden där fastighetsskatten går upp väldigt mycket, i Stockholm, ökar skatten. Men i de områden där fastighetsskatten egentligen inte är ett problem minskar fastighetsskatten per fastighetsägare. Detta är naturligtvis problematiskt. Det är av den anledningen som man nu är på väg att tillsätta en utredning som förutsättningslöst ska se över fastighetsskatten. Vi har förslag till hur man ska göra för att komma till rätta med problemen. Det är något som vi kommer att ta upp i utredningen när den väl börjar arbeta. Det vore ganska bra om vi åtminstone kunde vara eniga om att fastighetsskatten är ett regionalt problem i Stockholm. I övrigt är fastighetsskatten inte något större problem. Jag blir också konfunderad över den Centerpartireservation som inleds så här: "Utgångspunkten för Centerpartiets förslag till skattesänkningar inom bostadsområdet är att människor skall få lägre boendekostnader och att det skapas neutralitet mellan olika boendeformer." Då är det väldigt intressant att konstatera att Centerpartiet inte ville sänka skatten för hyreshus. Hyreshusen beskattas ju mer än villorna. Antingen har Centerpartiet alltså bytt politik eller så stämmer inte det man skriver i sin reservation. Jag går sedan över till förmögenhetsbeskattningen. Förmögenhetsbeskattningen är i dag sådan att de med de verkligt stora förmögenheterna i huvudägda företag undantags från denna beskattning, och det är ju väldigt knepigt. Rolf Kenneryd sade att han tyckte att det var väldigt konstigt att folk med låga förmögenheter betalar förmögenhetsskatt medan många med väldigt höga inte betalar. Jag vill bara erinra kammaren om att det faktiskt var Centern som tillsammans med Socialdemokraterna drev igenom detta i ett majoritetsbeslut. Jag tror att det var bara Centern och Socialdemokraterna som stod bakom detta. Men det är klart: Sent ska syndarn vakna. Det är av den anledningen vi har varit med och gett löfte om att även förmögenhetsbeskattning ska utredas. Ambitionen är naturligtvis att alla ska behandlas likartat. Då måste man också hitta en modell så att inte de här storägarna försvinner från landet. Det måste alltså finnas någon form av tak, någon form av begränsning, när det gäller förmögenhetsskatteuttaget. Sedan anser inte vi att 5 miljarder är en så föraktlig summa att vi bara kan vifta bort den. Vi tycker att det är ganska viktigt att behålla även denna skattebas när vi behåller de inkomsterna. Det man kan konstatera är också att denna utredning i efterhand kommer att få en ytterligare uppgift, och det är att se över arvs och gåvobeskattningen. Inom Vänsterpartiet anser vi att det är nödvändigt att man ser över arvs och gåvobeskattningen med tanke på de mindre roliga effekter den har framför allt när det gäller efterlevande som ärver en fastighet och kan tvingas ta lån för att kunna bo kvar. Det här är naturligtvis sådana saker som man måste se över. Det är intressant att konstatera att finansministern också har kommit till insikten - lite sent, men ändå - att detta är ett problem. Förhoppningsvis ska vi detta år kunna se ett förslag i riksdagen som innebär att det fr.o.m. nästa år blir förändringar när det gäller detta. Det finns också någon reservation om att energisparåtgärder, dvs. den typ av investeringar i fastigheter som bidrar till att man spar energi osv., inte ska beskattas. Det var ungefär vad Fastighetsbeskattningskommittén också skrev, dvs. att man skulle undanta vissa energisparåtgärder från detta. Nu har det visat sig, när man sett över detta, att det i nuvarande system skulle vara ganska svårt att få in detta i lagstiftningen, särskilt i förhållande till hur mycket det skulle ge. På en fastighet med ett taxeringsvärde på mellan 200 000 och 300 000 kr skulle skatten sänkas med 70 kr per år. Jag tror att vi kan vara ganska eniga här i kammaren om att det är det inte värt. Ett taxeringsvärde på 650 000 kr ger en skattesänkning på 210 kr per år. För en villa i niomiljonersklassen kommer man upp i en sänkning på 1 820 kr per år. Med tanke på de komplikationer som en sådan lagstiftning innebär är det kanske bäst att inte genomföra detta nu. Möjligen kan man ta med det och se vad man kan göra i den nya fastighetsskatteutredningen, som mer förutsättningslöst ska granska detta. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i det föreliggande betänkandet.

Fru talman! Låt mig för det första försvara tilllämpningen av begreppet arbetande kapital. Det var ju det som var bakgrunden till den förändring som Per Rosengren hänvisade till. Jag anser det vara helt nödvändigt att ha det som vi har det. Och det är inte det som är problemet när det gäller att förmögenhetsbeskattningen har spelat ut sin roll som fördelningspolitiskt instrument. Är det för övrigt så att Per Rosengren vill återgå till den tidigare ordningen, dvs. slopa befrielse från förmögenhetsskatt för arbetande kapital i näringsverksamhet? Sedan berörde Per Rosengren egentligen inte det här löftet om att avskaffa sambeskattningen i förmögenhetsbeskattningen. Det är ju ett av många löften om förändringar som Per Rosengren frikostigt har spritt omkring sig under senare tid och fått god publicitet omkring. Nu har Per Rosengren möjlighet att åstadkomma den förändring som han har utlovat, nämligen en slopad sambeskattning i förmögenhetsbeskattningen, om Vänsterpartiet ansluter sig till reservation 13. Det räcker för övrigt om Per som vanligt inte får majoritet i sitt eget parti. Får han bara ett tillräckligt antal med sig för att stödja den här reservationen är saken klar. Då har Per Rosengren levt upp till sitt löfte. Det viktigaste, Per Rosengren, är väl inte med vem man genomför nödvändiga förändringar, utan att man faktiskt genomför dem. Nu är det upp till bevis under denna eftermiddag. Kl. 17 eller strax därefter, när vi kommer till den här punkten i voteringen, har Per Rosengren chansen.
Fru talman! Som jag har förklarat ska en kommande utredning se över hela förmögenhetsskatten. När det gäller sambeskattningen har vi dock halverat inslaget av sambeskattning. Vi har kommit en bit på väg. Men jag har också i den här talarstolen sagt att det finns andra knepigheter med förmögenhetsbeskattningen som jag i första hand skulle vilja ta tag i. Om jag får välja, om utredningen ska välja mellan att titta på hur mycket av fastigheternas värde som ska tas med i förmögenhetstaxeringen och att ta bort sambeskattningen, kommer jag även fortsättningsvis att driva linjen att det är viktigare att rädda folk med fastigheter från alltför hög förmögenhetsskatt i det här sammanhanget. Sedan har Rolf Kenneryd en väldigt underlig definition av arbetande kapital. Det är börsvärdet som är arbetande kapital för Rolf Kenneryd. Så, måste jag säga, är nog Rolf Kenneryd ganska ensam om att definiera arbetande kapital. Det är ungefär som när det sammanlagda värdet på Stefan Perssons aktier gick ned från 80 till 45 miljarder. Då minskade alltså det arbetande kapitalet i Hennes & Mauritz. Jag tycker att Rolf Kenneryd ska förklara hur han definierar begreppet arbetande kapital, för jag tror att han är ganska ensam om att definiera det som börsvärdet.
Fru talman! Jag tror inte att jag är så ensam om den här definitionen. I varje fall har jag inte sett några konkreta förslag om att ändra den framlagda i denna kammare. Det tyder på att jag kanske inte är så ensam. Sedan skulle jag vilja ge en rekommendation till Per Rosengren, och det är att vara lite mindre frikostig med konkreta löften som sedan gång efter annan ska begravas i kommande utredningar. Jag tror att det vore bra för både Per Rosengrens personliga och Vänsterpartiets trovärdighet när det gäller skattefrågornas hantering. Jag vill gärna besvara den fråga som Per Rosengren ställde tidigare och som jag inte hann besvara i min förra replik. Vi motsatte oss de tillfälliga ettåriga sänkningarna av fastighetsskatten för hyreshus av den enkla anledningen att vi insåg att detta skulle leda till det som det sedan ledde till, nämligen att värdet av dessa tillfälliga ettåriga skattesänkningar i allt väsentligt hamnade i fastighetsägarnas fickor och inte kom hyresgästerna till del. När väl ordningen permanentades biträdde vi sänkningen av fastighetsskatten för hyreshus.
Fru talman! Det har aldrig varit några tillfälliga sänkningar av skatten för hyreshus. Samtidigt som skatten har sänkts för villor har den sänkts för hyreshusen. Först sänktes skatten till 1,2 % - men den sänkningen trädde inte i kraft - och då sänktes skatten för hyreshusen. Då var Centern inte med. Rolf Kenneryd behöver inte alls bekymra sig för Vänsterpartiets trovärdighet i skattefrågor. Jag tror att vi har en ganska stor trovärdighet i frågorna. Det är snarare så att det är Rolf Kenneryds parti som har lite problem inom både den ena och den andra sektorn när det gäller att få trovärdighet i skattefrågorna. Det var alltså Socialdemokraterna som med Centerpartiets hjälp definierade arbetande kapital som börsvärdet. Jag tror inte någon ekonom kallar börsvärdet på ett företag för arbetande kapital. Det har varit svårt att rucka på reglerna, men som jag sade i mitt inledningsanförande går det att ta ut förmögenhetsskatt även för Stefan Persson och kompani - om man bara ser till att det finns någon form av takregel. Ska förmögenhetsskatt tas ut fullt ut på hela värdet föreligger, precis som Rolf Kenneryd säger, en stor risk att företaget flyttar och placerar sig i någon annan stad, t.ex. London.
Fru talman! Per Rosengren säger att han har varit med om att halvera sambeskattningen. Det beror på hur man räknar. Antalet lagar angående sambeskattningen har fördubblats genom begränsningsregeln för fastighetsskatten. Det har han också medverkat till. Per Rosengren ser fastighetsskatten enbart ur ett Stockholmsperspektiv. Jag tror att Per Rosengren vet att jag bor i Kungsbacka. Jag har nära till Göteborgsområdet. Jag har mycket kontakter i hela Bohuslän, söderut i Skåne och naturligtvis mitt eget län Halland. Vart jag än kommer upplever man problem med fastighetsskatten. Jag vet inte var Per Rosengren reser, men uppenbarligen är det inte på samma ställen. Det kan vi ändå konstatera. Jag konstaterar också att Per Rosengren, ofta med emfas, försvarar det nuvarande systemet samtidigt som han gärna ser förändringar. Jag tycker mig känna igen Vänsterns sätt att inta minst två ståndpunkter samtidigt. Det är så också med energisparreduceringen; Vänstern säger nej, men ställer ändå upp på att det hela ses över.
Fru talman! Jag tar det sista först; Vänstern säger nej, men vill att det ska ses över. Vi säger nej till följande: Ska det göras stora ingrepp och förändringar i nuvarande regelsystem när det ger 70 kr om året? Om Folkpartiet vill driva den linjen ska man fortsätta att driva den. För ett hus med ett taxeringsvärde på 650 000 kr ger det 220 kr per år. Vi tycker inte att det är värt med tanke på de komplicerade förändringar som skulle behöva göras. Däremot vid en total översyn av fastighetsskatten där hänsyn tas från början i tabellerna ger det kanske inte komplikationer i lagstiftningsärendet. Det är inte jag som ser fastighetsskatten ur ett Stockholmsperspektiv. Det är de borgerliga som utmålar fastighetsskatten som det jättestora problemet i Sverige. Jag kan åskådliggöra detta med följande: När skatten sänktes från 1,5 % till 1,0 då sänktes fastighetsskatten runtom i Sverige med 3 miljarder kronor, men i Stockholm höjdes skatten med 1 miljard kronor. Det visar väl lite grann vilket perspektiv det handlar om. Lennart Kollmats kan åka runt i Halland och Skåne. Men generellt sett i Halland och Skåne finns inga större problem. Visst kan det finnas problem i vissa kustnära områden i Halland. Men vid en jämförelse av taxeringsvärdena i Hylte och Tylösand är det en markant skillnad. Men märk väl att mängden fastigheter runtom i landet ligger faktiskt inte vid kusten utan i inlandet och har ett taxeringsvärde som innebär att fastighetsskatten inte är ett generellt problem. Men jag medger att skatten är ett problem i vissa kustnära områden och i överhettade områden, framför allt i Stockholm och även delar av Göteborg.
Fru talman! Det var skönt att geografilektionen ändå fick resultat. Per Rosengren kunde medge att problemen finns inte bara i Stockholm. Förmodligen har han rest omkring även i Göteborgs och Hallandsområdet. Halland består till stor del av kustnära områden. Sedan är det frågan om energisparåtgärderna. För mig är signalen viktig - och det tror jag vi är eniga om - att vi gläds åt varje fastighetsägare som gör en investering som förbättrar miljön och spar energi, med allt vad det innebär. Det är då väsentligt att få en signal att en sådan åtgärd inte ger en skattehöjning. Även om det ibland är bara 70 kr, ibland större summor, finns den aspekten.
Fru talman! Det är precis av den anledningen som Fastighetsbeskattningskommittén, som jag satt med i, förordar en sådan lösning. När vi ser vilka effekter den ger i förhållande till arbetet och de gränsdragningsproblem som detta skulle innebära går det att fråga sig om det är värt 220 kr per år för en normalvilla. I nuvarande läge gör vi bedömningen att det inte är det. Det är bättre att lägga detta i den utredning som ska se över fastighetsskatten. Det är inte motiverat att genomföra ganska svåra förändringar i lagstiftningen med vissa gränsdragningsproblem när det innebär 220 kr per år för en fastighetsägare. En investering i bergvärme kan vara på 120 000 kr eller - i och för sig - betydligt lägre siffror för isolerfönster. Det är inte motiverat. Det är det vi försöker hävda. Därför är det bra om utredningen får se över detta. Jag är medveten om att Halland till stor del består av kustnära områden. Men det är inte så många hus som är utsatta för höga taxeringsvärden. Det är vissa områden i Halland där detta kan vara ett problem, men generellt sett inåt landet är det inga problem - ens i Halland.
Fru talman! Per Rosengren var förvånad över att jag tyckte att förmögenhetsskatten gav förhållandevis lite skatteintäkter. Av de 1 200 miljarderna som det offentliga drar in står förmögenhetsskatten för bara 5 miljarder. Att jag tycker att det är en liten intäkt beror på att skadeverkningarna är så otroligt stora. Skatter påverkar beteendet, annars skulle inte stater lägga ned så mycket arbete på att t.ex. bedriva skattekonkurrens. Vi skulle inte heller stå här och diskutera skatter. Visst påverkar förmögenhetsskatten företagandet, sparandet och skattebaserna. Det är ur den synvinkeln jag tycker att förmögenhetsskatten borde slopas. Den skadar oändligt mycket mer än vad den ger i skatteintäkter.
Fru talman! Där har vi helt olika uppfattning. Vår uppfattning är att förmögenhetsskatten inte är särskilt skadlig. Ja, den medför problem kombinerat med fastighetsskatten. Men att hävda att den skulle vara ett jättestort problem och att den skulle vara skadlig finns det inte riktiga belägg för. Det finns inte någon empiri att hänvisa till. Det skulle vara intressant om Catharina Hagen kunde ange på vad sätt förmögenhetsskatten skulle vara skadlig. Det enda jag kan se är att den upplevs som orättvis med dagens utformning, som innebär att vissa med höga förmögenheter inte betalar någon förmögenhetsskatt. Där finns det problem. Det inser jag. Men det är inte förmöghetsskatten som sådan utan att den är utformad på ett sådant orättvist sätt. Det skulle gå lätt att fixa till detta och ändå behålla skattebasen i landet. Jag förstår att Catharina Hagen inte ser de 5 miljarderna som ett problem. Är man beredd att sänka inkomstskatten är man beredd att sänka de flesta skatterna, och då tas detta med som en frisläng.
Fru talman! Om förmögenhetsskatten inte vore skadlig, Per Rosengren, varför är Vänsterpartiet inte berett att höja skatten mycket även för de allra rikaste? Per Rosengren säger själv att man är tvungen att ha ett tak när man nu vill bredda förmögenhetsskatten. Varför måste man ha detta tak om skatten inte skadar på det viset att de mycket förmögna och duktiga personerna flyttar ut både sig själva och sina företag? Det är ju en av anledningarna till att ni själva säger att ni ska ha ett tak. Per Rosengren står här och säger emot sig själv. För övrigt vill jag bara säga att skatten på förmögenhet ökar kostnaden för det svenska ägandet, och därför har vi i Sverige nu långt över 20 % av alla arbetande personer sysselsatta i utlandsdominerade företag. Många andra länder har slopat förmögenhetsskatten. Varför skulle inte vi göra det?
Fru talman! Om man tar ut 50 % förmögenhetsskatt är det klart att den blir skadlig. Det finns naturligtvis en gräns för när också förmögenhetsskatten blir skadlig, precis som alla andra skatter. Kommer man över en viss nivå kan skatterna vara skadliga. Den bas och den förmögenhetsskatt vi har i dag, liksom utformningen av den, är däremot inte skadlig. Det är vår bedömning. Jag tror inte att det än så länge finns någon som har kunnat visa vilka skadliga effekter den får. Men jag förstår att Moderaterna vill ta bort också denna skatt, eftersom man vill ta bort en mängd skatter, bl.a. den s.k. dubbelbeskattningen. Det finns ju inte en skatt som inte Moderaterna vill sänka. För Moderaterna är alla skatter skadliga. Det beror inte på vilken nivå de är på, utan rent generellt verkar Moderaterna anse att skatterna är skadliga. Vi har en annan uppfattning. Vi tycker att skatterna är bra och viktiga för samhället. De finansierar ganska mycket viktig verksamhet, och förmögenhetsskatten med sina 5 miljarder är alltså en del i detta.

Fru talman! Tidsbegränsningen på fyra minuter är beklagansvärd när man egentligen har så mycket som man skulle vilja svara på efter att har lyssnat på den här debatten. Men jag kan konstatera att en del av det inte ens är värt att bemöta. Utanför Leipzig står ett monument som kallas Nu håller vi här i riksdagen på att slakta motioner i mängd. I de tre skattebetänkanden som vi nu debatterar behandlas 251 motioner, och man kan bara konstatera att det finns många bra förslag, oavsett partiursprung, som inte får den behandling som jag tycker att de är värda. Att även de som avslår motionerna tycker att en del av dem är bra märker man då de ett halvår senare i stället dyker upp i propositioner. Det är en stor dag också på så sätt att jag tillhör dem som får ett antal motioner avslagna. Två är redan avslagna, och det blir väl två till. Fyra avslagna motioner på en dag är inget dåligt byte för majoriteten. Det innebär att samverkan mot klottret kommer att utebli. Klottret kommer att fortsätta, sexuell utpressning mot elever och lärare kommer att fortsätta, anhöriga till missbrukare kommer att fara lika illa som förut, och - det som är aktuellt i det här betänkandet - äktenskapet som samlevnadsform kommer att diskrimineras. Per Rosengren talade om problem i vissa kustnära områden när det gällde fastighetsskatten. Men är det inte så att vi ska lösa problem, i synnerhet om det är riksdagen som har skapat dem? Det hjälper inte att jag för mina grannar ute på Åstol kan tala om att de tillhör det fåtal som har drabbats, men att man bortser från dem eftersom man jämför dem med stockholmare, och stockholmare är det inte synd om. Det är ungefär den argumentation Det rör sig om skatt på fiktiva värden. Man kan som bekant inte äta brädor och tegelstenar. De som med egna händer har byggt upp ett hus och råkar befinna sig i det som på senare tid har blivit ett attraktivt område beskattas upp över öronen så att de t.o.m. måste lämna sina bostäder. Jag har sett sådana, Per Rosengren - jag har sett dem i år. De har inte längre råd att vara kvar, med sin knapra folkpension och sin ynkliga ATP. Deras barn har inte råd att köpa husen, därför att de vet att de inte kommer att ha råd att i dagens pressade läge fortsätta att betala. Då är det de med de runda plånböckerna med gummiband omkring som har råd att köpa husen och ha dem som sommarvillor. Sedan blir det tomt och ödsligt, och mängder av sociala och andra problem i området uppstår. Den andra frågan, som egentligen är den viktigaste i den av mina motioner som behandlas i detta betänkande, är den som har att göra med diskriminering av äktenskap som samlevnadsform. Jag skulle vilja fråga: Hur kan feministen Per Rosengren - han är väl feminist; det ska man ju vara i hans parti - försvara en kvarleva från en tid då kvinnor inte sågs som självständiga? Jag ställde förra året en fråga till finansministern om hur han kunde försvara detta att man med skatt styr samlevnadsformer. Det kunde han självfallet inte svara på, utan han svarade med någonting helt annat. Per Rosengren verkar ibland vara den främste företrädaren för regeringspolitiken på det här området, och han eller någon av socialdemokraterna kanske kan svara på frågan: Hur kan ni försvara att man med skatt reglerar folks preferenser när det gäller samlevnadsform? Är det vad skattepolitiken och skattelagarna ska användas till?
Fru talman! Det är inte så att sambeskattningen av förmögenhet har någon större inverkan på vilken samlevnadsform man väljer. Det saknas nog ganska mycket empiri när man konstaterar en sådan sak. Däremot har vi samma uppfattning i fråga om att sambeskattningen ska bort. Det är faktiskt också Vänsterpartiets uppfattning i den frågan. Men vi har försökt prioritera. Vi har sagt det tidigare, och jag säger det återigen: Om utrymmet att sänka skatten är begränsat väljer vi i första hand att se till att klara dem som blir väldigt hårt beskattade när man lägger ihop fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Det är den prioritering vi kommer att göra i första hand. Sedan ska vi också vara medvetna om att mer än hälften av sambeskattningen är borttagen, i och med att fribeloppet för sambeskattade har höjts. En hel del av de problem som har varit är faktiskt redan borta. Nu återstår en liten bit. Vi kommer nog att se till att Förmögenhetsskatteutredningen undanröjer också detta sista problem.
Fru talman! Jag blir lite förvånad. Per representerar ett parti där man håller väldigt mycket på dogmer och gamla principer, och i det här sammanhanget är det en ganska viktig symbolisk fråga. Det var därför jag ställde frågan på det sättet, vilket väl Per inser. Hur kan man alltså försvara den här lilla kvarvarande resten - låt oss säga att det är det - som gör att kvinnor de facto betraktas som någonting som står under mannen? Det är det som är ursprunget till det här. Jag fick inte heller svar på frågan, som kanske är den viktigaste, hur vi ska kunna försvara att en del kläms hårt åt genom att de råkar bo i områden som på senare tid har blivit väldigt attraktiva. Helt oförskyllt blir de fiktivt förmögna. De är inte förmögna förrän just i det ögonblicket som taxeringsnämnden sätter värdena på deras hus. De kan inte, som sagt var, äta vare sig plankor eller tegelstenar. Det är säkert så, som Per säger, att det finns väldigt mycket av detta i framför allt storstadsområdena. Men vi hörde också att områden är döende därför att folk inte har möjlighet att bo kvar, bl.a. beroende på detta. Kombinationen av en fiktiv förmögenhet och beskattning av ett fiktivt värde på en fastighet gör att det finns ganska många fastigheter i kustnära områden, på öar och i andra områden som är attraktiva att köpa för storstadsbor med runda plånböcker. Den orättvisan måste vi ta bort, eftersom det är ni som har fattat besluten här i riksdagen som har skapat den.
Fru talman! Fastighetsskatten ska ses över just med anledning av de problem som finns. Men vi är inte beredda att gå samma väg som Moderaterna som bara vill ta bort fastighetsskatten och förmögenhetsskatten, sänka inkomstskatterna och ta bort dubbelbeskattningen. Vi är snart uppe i 140-150 miljarder som Moderaterna vill sänka skatterna med. Det är väldigt lätt om man har det perspektivet. Vi anser att fastighetskatten fortfarande ska inbringa runt 20 miljarder, men vi ska ta bort de effekter som innebär att människor drabbas och kan bli tvingade att flytta från sitt boende. Vi har klargjort det väldigt tydligt här i kammaren. Den här utredningen är faktiskt tillsatt för att vi ska lösa det här problemet. Jag hoppas att sambeskattningen av förmögenhetsskatten är könsneutral. Den drabbar män och kvinnor på precis samma sätt. Jag har tidigare sagt att vi har tagit bort den stora delen av sambeskattningen. Vi ämnar gå vidare. Jag hoppas att när den förmögenhetsskatteutredning som ska tillsättas lägger fram sitt betänkande kommer det att innebära att vi också tar bort den sista delen av sambeskattningen. Jag tror att Lennart Fridén kan vara ganska lugn där.
Fru talman! Det är skönt om jag kan vara lugn. Men det finns ett gammalt talesätt som säger att medan gräset gror dör kon. Det är alltför många kor som dör nu. Medan vi väntar på Per Rosengrens utredningar avfolkas kustsamhällen och folk tvingas att lämna sina egna hem. Den här typen av skatt slår väldigt hårt mot de här grupperna. De får sin förmögenhet som pengar i handen den dag då de har sålt och flyttat därifrån, men det är det de inte vill. I avvaktan på utredningsresultaten - dessutom får vi se om det blir något av dem - kommer folk att fara illa. Det är då Per Rosengren medskyldig till.

Fru talman! Sedan den 1 januari har vi en ny socialtjänstlag i Sverige. Det är en lag som utformades i samarbete mellan regeringen, Västerpartiet och Miljöpartiet. Det är en lag som i mångt och mycket bygger på frågor som Vänsterpartiet drivit genom åren. Den kanske viktigaste förändringen är att besvärsrätten återinförs. Men lagen har också förstärkts på en rad andra viktiga områden. Regeringen har också i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet satt upp ett mål att halvera antalet socialbidragstagare. Den viktigaste åtgärden för att nå det målet är att förstärka människors möjligheter till arbete och löneinkomster och att öppna våra generella system så att fler omfattas. Det är för tidigt att utvärdera en lag som enbart har varit i kraft några månader. Det är inte heller möjligt ännu att utvärdera det satta målet. Det är också lätt att konstatera att de här två åtgärderna inte räcker. Vi har fortfarande andra åtgärder som vi behöver vidta för att stärka vårt sociala skyddsnät. Vänsterpartiet har lagt fram en rad motioner under den allmänna motionstiden för att just förstärka det här nätet. Det är motioner som behandlas i det betänkande vi debatterar i dag. Vi har hela åtta reservationer och ett särskilt yttrande i det betänkandet. Jag tänker beröra de flesta av dem väldigt kort. Flera kommuner har under det senaste året lagt ut delar av socialtjänsten på entreprenad. Det handlar främst om utredningar. Vi menar att socialtjänsten är en helhet och att den inte bör eller ska privatiseras. JO har nyss uttalat sig i frågan, men för att säkerställa rättssäkerheten menar vi att det behöver tillsättas en utredning för att ta fram en nationell norm för kommunernas sociala utredningsarbete. Vi menar att utredningsarbetet är en myndighetsutövning och att enskildas integritet är en viktig del i det här arbetet. Vi menar också att barnbidragshöjningar framdeles ska få genomslag på socialbidragsnormen, dvs. när barnbidragen höjs ska även de barnfamiljer som lever med försörjningsstöd få del av höjningen. I dag räknas barnbidraget som inkomst, och en höjning leder till att socialbidraget sänks i motsvarande mån. Regeringen har visserligen gått in och höjt barndelen i riksnormen för att kompensera för de genomförda höjningarna, och det är bra. Men detta verkar enbart retroaktivt, och det löser på intet sätt problemet med att de barnfamiljer som bäst behöver en ekonomisk förstärkning riskerar att inte få ta del av kommande höjningar av barnbidraget. Vi anser att det krävs en översyn av socialtjänstlagen så att de barn som finns i familjer som uppbär försörjningsstöd och som feriearbetar får behålla en del av sin inkomst. Så är inte alltid fallet i dag. I dag varierar det kraftigt mellan kommunerna hur man väljer att hantera den här frågan. Det är inte rimligt att de barn som lyckas skaffa sig ett feriearbete inte ska få behålla något av sin inkomst i de fall mamma eller pappa uppbär ett försörjningsstöd. Utskottsmajoriteten konstaterar att det här är olyckligt, men man föreslår ingen åtgärd. Det är beklagligt. Vi har också en reservation som tar upp problemet med att ideellt skadestånd räknas som inkomst i socialtjänstens mening och kan reducera rätten till försörjningsstöd. Lagstiftningen i Sverige är inte entydig eller konsekvent när det gäller synen på ideellt skadestånd. Utmätning av ideellt skadestånd kan t.ex. inte ske. Där behandlas inte skadeståndet som inkomst. Varför är det då ett problem att ideellt skadestånd räknas som inkomst i socialtjänstlagen? En kvinna som t.ex. har fått skadestånd för en misshandel kan behöva använda sitt skadestånd till en kostsam behandling eller rehabilitering. Har hon försörjningsstöd går skadeståndet i stället till att betala bostad och mat. Det här är ett problem som vi menar kräver en lösning. 90-talet har kännetecknats av en politik som vårdat budgeten mer än människan. Inte minst kommunernas ekonomi har kännetecknats av en ganska hårdhänt ekonomisk åtstramning. Det har drabbat missbruksvården hårt. Det är nu hög tid att börja återskapa en kvalitet i den delen. Det gäller både den öppna och den slutna vården. Ett första steg är faktiskt taget. Det var när vi återinförde besvärsrätten i socialtjänstlagen, men det räcker inte med det. Det finns i dag en rad undersökningar som visar på missbruksvårdens tillkortakommanden. Vi menar att det är dags att göra en fördjupad analys just med utgångspunkt i de här utredningarna och rapporterna och att presentera konkreta åtgärder för att förbättra missbruksvården. En rad undersökningar visar också att alkoholskador kan förebyggas genom s.k. minimiintervention, dvs. rådgivning i ett tidigt skede. Det är angeläget med en väl utbyggd öppenvård i kommunerna. Vi menar att kommunernas ansvar för den öppna alkoholrådgivningen bör utredas. Fru talman! Några av 90-talets stora förlorare var de ensamstående föräldrarna, oftast mödrar. Det visar rapport efter rapport. De lever under stor ekonomisk press och ibland under hot om våld. De har helt enkelt som grupp betraktad sämre villkor än andra. Vi vet allt detta, och vi har också ett ansvar för att göra någonting åt det. Vi menar att det nu behövs samverkan mellan många olika politikområden där socialpolitik, utbildningspolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och skattepolitik är centrala delar. Den här översynen och det här samarbetet ska leda fram till ett handlingsprogram för att förbättra situationen för den här gruppen. I ett särskilt yttrande pekar vi på vad riksdagen tidigare har beslutat för att förbättra situationen för misshandlade kvinnor, men där det ännu inte har skett något. Det här beslutet fattades 1998 i samband beslutet om kvinnofrid. Det handlar om kommunala handlingsprogram. Sådana finns ännu inte i alla kommuner. Det handlar om fortbildning av berörda personalgrupper som möter de misshandlade kvinnorna. Det handlar om att olika högskoleexamina ska kompletteras med kunskap om kvinnomisshandel. Det handlar om inrättandet av en nationell kristelefon. Besluten fattades som sagt i samband med beslutet om kvinnofrid 1998, men de är ännu inte verkställda. Vi menar att det är hög tid att verkställa besluten. Fru talman! Ett enigt utskott ber i det här betänkandet om ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag till lagförstärkningar när det gäller att ytterligare stödja anhöriga genom t.ex. avlösning. Utskottet vill ytterligare betona vikten av att kommunerna tar ansvar för att underlätta för dem som vårdar närstående. I dag finns det kommuner som tar det ansvaret. Det har också avsatts stimulansmedel. Men det ser väldigt olika ut över landet. Vi vet att anhöriga i dag står för en mycket stor del av omvårdnaden av äldre, sjuka och handikappade. Det är alldeles nödvändigt att de får stöd och avlastning oavsett i vilken kommun de bor. Därför är det bra att vi gör det här tillkännagivandet till regeringen nu. Det är också bra att vi är fullständigt eniga om det. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga av Vänsterpartiets reservationer. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 21.

Fru talman! Betänkandet omfattar ett antal frågor inom det sociala området. Jag tror att de flesta, kanske t.o.m. alla, har behandlats i någon form i tidigare sammanhang. De återkommer på grund av motioner under den allmänna motionstiden. Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att partiernas ståndpunkter i de olika sakfrågorna är kända sedan tidigare. Det har heller inte framförts några speciellt nya faktorer i någon enskild fråga, såvitt jag kan bedöma. Därför innehåller betänkandet inte heller några speciella överraskningar, med undantag för en punkt. På den punkt som ordföranden avslutade med att betona har utskottet gått motionärerna till mötes. Det gäller tillkännagivandet till regeringen om att göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av att en lagändring införs i socialtjänstlagen om en särskild skyldighet för socialnämnden att stödja dem som vårdar närstående. Även denna fråga är gammal. Senast var den uppe när socialtjänstlagen ändrades för ett år sedan. Den har diskuterats fram och tillbaka också under tidigare år. Då avvisade en majoritet av riksdagen och utskottets ledamöter, inklusive mitt eget parti, de yrkanden som fanns med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår ute i kommunerna när det gäller anhörigstöd. Regeringen framförde då synpunkterna att man skulle utvärdera detta arbete innan man tog ställning till en eventuell förändring av lagen. Sedan dess har de flesta partier, skulle jag tro, fått en hel del signaler om hur anhörigstödet har utvecklats i kommunerna. Det är precis som socialutskottets ordförande sade: Det är väldigt olika ute i kommunerna. Jag tror att man t.o.m. kan säga att det i de allra flesta kommuner finns en tendens att prioritera andra anhöriginsatser än just avlösning, som den här regleringen framför allt tar sikte på. Därför är det bra, tycker jag, att utskottet nu har enats om ett tillkännagivande som innebär att regeringen ska återkomma med direkta förslag till regleringar i socialtjänstlagen. Vi förutsätter att regeringen återkommer redan under hösten med sådana förslag, så att vi kan ta upp frågan till ett slutligt avgörande. Fru talman! Från vår sida har vi reserverat oss på fem olika punkter. Vi anser framför allt att de allmänna utgångspunkterna för socialtjänsten bör vara att man ska vara mer offensivt inriktad på att få människor ur bidragsberoende och passiviserande insatser. I dag är det ca 700 000 människor i arbetsför ålder som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är framför allt den gruppen som skapar en onödig belastning på det sociala arbetet ute i kommunerna. Det är vårt överlägset största sociala problem, och det är ett problem som inte i första hand kan lösas med sociala insatser. Det kräver andra former av insatser. Vi har i andra sammanhang pekat på behovet av en mer flexibel och öppen arbetsmarknad och av kompetenshöjande och andra insatser för att få människor attraktiva på arbetsmarknaden. Men det finns också delar inom socialtjänsten som bör förändras för att underlätta för människor att gå ut på arbetsmarknaden. Försörjningsstödets inlåsningseffekter är ett sådant exempel. Utskottets ordförande pekar på konsekvenserna av att en höjning av barnbidraget leder till att försörjningsstödet minskar. Jag håller med om att det är ett dilemma och ett problem, men ett ännu större problem är att det får precis samma effekter när människorna anstränger sig mer och gör en extra arbetsinsats eller höjer sin inkomst genom att byta jobb. Det är från vår utgångspunkt ett betydligt större problem än just regleringen av hur olika bidragssystem slår sinsemellan. Det krävs en förändring av bidragssystemen och skattesystemen för att vi ska kunna släppa människor ur bidragsfällan och stimulera dem och skapa förutsättningar för dem att komma ut på arbetsmarknaden efter en lång tid av bidragsberoende. Vi menar också, fru talman, att de traditionella socialpolitiska instrumenten måste utvecklas. Vi vill skapa mer flexibla former för det direkt sociala arbetet och släppa in kompetens, kreativitet och fritt tänkande, som i dag finns inom organisationer eller hos professionellt arbetande enskilda människor utanför de sociala förvaltningarna. Det är inte alltid av resursskäl socialförvaltningarna vänder sig till utomstående experter för att t.ex. göra barnutredningar eller anlitar kompetens som inte finns i den enskilda förvaltningen t.ex. i en liten kommun. Det beror också på att man inte kan garantera en kompetens inom den egna förvaltningen och behöver öppnare kanaler och bredare kompetens än vad man själv kan erbjuda. Vi efterlyser en lagändring som tydliggör skillnaden mellan de myndighetsuppgifter som socialtjänsten har och det övriga sociala arbetet. En sådan tydligare gräns skulle innebära att vi också skulle kunna släppa in en större mångfald och en större kreativitet i andra delar av de sociala verksamheterna. Fru talman! Vi har också en reservation där vi upprepar vår inställning till den s.k. riksnormen. Våra synpunkter är kända, och jag ska inte ta upp tid med att upprepa dem. I en reservation tar vi upp frågan om tvångsomhändertagande vid upprepat gravt alkoholmissbruk. Vi anser att reglerna, som ska hindra missbrukare från att genom våld, hot eller andra kränkningar behandla sin omgivning illa, måste skärpas både till sitt innehåll och sin tillämpning. Avslutningsvis har vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna reserverat oss till förmån för yrkandet om att införa en möjlighet till kroppsvisitation och s.k. ytlig kroppsbesiktning av personer som vårdas enligt LVM. Också detta är ett gammalt krav som vi har drivit i andra sammanhang. Fru talman! Av tidsskäl avstår jag från att yrka bifall till någon annan reservation än den första, dvs.
Fru talman! Vänsterpartiet och Moderaterna skiljer sig åt när det gäller synen på socialtjänst, myndighetsutövning och frågan om helheten. Jag har några frågor till Lars Elinderson. Moderaterna vill lägga ut utredningar vid t.ex. omhändertagande av barn på andra instanser än socialtjänsten. Man vill privatisera utredningarna. Finns det några problem för Moderaterna när det gäller synen på rättssäkerheten, integriteten och sekretessen i dessa sammanhang? Min andra fråga är hur Moderaterna ser på helheten i socialtjänsten. Som jag ser det är utredningen en del av helheten i beslutsfattandet. Om jag skulle acceptera Moderaternas modell skulle jag få dela upp detta. Jag skulle få särskilja utredningen från beslutsfattandet och skulle få flera kontaktytor mot familjen. Jag skulle då få problem med sekretessen och integriteten. Hur funderar Moderaterna kring detta?

Fru talman! Jag får tacka för det svaret. Jag kan konstatera att Moderaterna ser att det finns en rad problem med att lägga ut detta på privata aktörer. Det gläder mig eftersom det är min uppfattning att man gjorde detta i Stockholm utan att ens ha reflekterat över problemen. Själv menar jag att myndighetsutövning i dess helhet ska skötas av myndigheter. Vi har liksom Moderaterna motionerat om att detta ska ses över för att säkerställa att den nuvarande lagstiftningen inte ska kunna tolkas olika i olika kommuner. Jag har också en annan fråga till Lars Elinderson, nämligen om den s.k. bidragsfällan. När jag läser Moderaternas motion får jag ett intryck av att vi för att man inte ska hamna i det som Moderaterna kallar bidragsfällorna ska pressa ned nivåerna i socialbidragsnormen så att denna radikalt understiger den lägsta lönenivån i ett samhälle. Jag hoppas att jag har missuppfattat Moderaternas politik på det här området. Jag hoppas att Moderaterna liksom Vänsterpartiet anser att det är viktigt att vi har en rimlig nivå även för de människor som under kortare eller längre tid är beroende av försörjningsstöd.
Fru talman! Jag tar frågorna i tur och ordning. Jag börjar med att konstatera att om socialtjänsten vore så strikt i tillämpningen som fru Burman efterlyser, skulle det innebära att man med nuvarande lagstiftning inte skulle kunna engagera extern expertis för sina utredningar, i varje fall inte sådan som inte står under en offentlig huvudman. Så fungerar det inte i dag. Jag har gjort ett test i kommunerna i min valkrets. I i stort sett samtliga de kommuner som jag har talat med, ett tiotal, säger man att det i dag är ganska vanligt att man anlitar extern kompetens. Men man säger samtidigt att man inte vet var gränsen går. Man vet inte var man ska dra gränsen vad gäller myndighetsutövning. Vi instämmer i uppfattningen att det är myndigheter som ska utöva myndighet, men var går gränsen? De socialchefer som jag har talat med efterlyser var gränsen går, och det är därför som vi har begärt att få en utredning. Jag tror att en större del av det arbete som görs skulle vinna på att man tar in extern kompetens, i synnerhet i små kommuner men också i stora kommuner. Jag avslutar med att svara på den andra frågan. Ingrid Burman talade inledningsvis om människor som för kortare eller längre tid blir beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle. Jag trodde att vi hade samma grundinställning som den som anges i socialtjänstlagen, nämligen att man inte under längre tid ska vara beroende av försörjningsstöd. I stället ska man då komma fram till andra metoder för att få ut människor i arbete. Alternativt kan det allmänna försäkringsstödet täcka behoven. Den uppfattningen delar jag. Man ska under en kort tillfällig period kunna få täckning för sina kostnader, och då är det inte orimligt att kostnadsersättningen eller försörjningsstödet är lägre än vad man normalt har i ett vanligt jobb. Jag tror att de flesta delar den uppfattningen. Vi har i dag ett system med ett långsiktigt beroende av socialbidrag. Man måste komma rätt högt upp i lönenivåerna för att kunna förbättra sin situation genom att gå från bidrag till arbete.

Fru talman! Jag känner mig ganska stolt över att vi i vårt land har ett socialt skyddsnät som kan träda in när människor av olika skäl inte har någon annan lösning på sin ekonomi. Jag känner mig också ganska glad över att det finns lagar och förordningar som garanterar att den enskilde bl.a. har rätt att få utredningar gjorda, inte minst till trygghet för sina barn. Däremot, fru talman, är det inget tvivel om att vi i dag måste ta upp ett antal områden för att genomföra förändringar. Också jag vill inledningsvis säga att jag som kristdemokrat är oerhört glad över att ett enigt utskott har beslutat att ställa sig bakom ett tillkännagivande vad gäller anhöriga och närstående som under många år har gjort helt ovärderliga insatser. Vi kristdemokrater var för ungefär ett år sedan ensamma om att stå för att det skulle införas en skyldighet för kommunerna att stödja anhöriga som går in med vårdavlösning. Jag är väldigt glad över att Lars Elinderson och andra yrkar bifall till detta. Också Ingrid Burman är glad, och det är bra. Majoriteten tycker ibland att det är bra när den har förlorat loppet. För anhöriga och närstående i vården är detta stöd ovärderligt. Minst 60 % av allt arbete med människor som vårdas hemma sköts faktiskt av anhöriga eller närstående, oftast oavlönat. Många närstående får en utomordentligt svår situation, oavsett om de är yngre eller äldre, när de vågar ta på sig ansvaret att vara hemma med den sjuke under mycket svåra förhållanden. Jag vet att det på många håll i vårt land fungerar väl med distriktsvården, primärvården och hemtjänsten, där människor kommer och tittar till och ger hjälp och stöd med sin kompetens, och den är ju ovärderlig. Men det finns inget ställe i det här landet där man från kommunen eller landstinget kan få hjälp 24 timmar om dygnet när någon är svårt sjuk. Jag vet att väldigt många känner en ångest och en oro över att känna att man är i tjänst 24 timmar varje dygn. Det kan vara av en avgörande betydelse, om man vågar tillmötesgå den närståendes önskan om att vårdas hemma, att veta att man behöver lite ledighet ibland för att orka med. Då kan man behöva få garantier för att den nära anhöriga som är sjuk får hjälp och vård någon annanstans. Det är därför jag tror att det är så viktigt att skyldigheten införs som vi nu har hemställt om och kommit överens om att regeringen bör se till. Det handlar någonstans om en trygghet rent emotionellt, men också om en förutsättning för att få sin önskan tillgodosedd. Utöver den oerhörda bonus som det är för den enskilde är det en trygg dimension att kunna få ha någon familjemedlem eller annan närstående nära sig i kanske livets svåraste situation. Det skapar en trygghet och en djupare dimension även när det gäller den faktorn. Därför känner jag mig oerhört glad över detta. Vi har lyft fram den här frågan, bl.a. Rosita Runegrund och Inger Davidson, om anhöriga och hela den biten, så nu hoppas jag verkligen att det ska hända någonting. Av de 24 reservationer som är fogade till det här betänkandet är det ett tiotal som rör missbrukarvården. Jag hade nog hoppats att Moderaternas företrädare skulle ha ägnat lite mer tid av sitt anförande åt missbrukarvården, som jag tycker är en av de vårdformer som är oerhört eftersatta i dag. Många människor och familjer känner i dag en enorm oro när man drabbas av missbruksproblem. Jag tror - rätta mig om jag har fel - att enligt hälso och sjukvårdslagen är exempelvis alkoholism en sjukdom. Trots det har det sedan länge varit en socialassistent som oftast har bedömt vilken missbruksvård man ska få. Någon kan då säga att akut vård när det gäller avgiftning finns ju alltid. Men det är trångt i dag, mina vänner. Det är inte bara inom akutsjukvården som vårdplatser har lagts ned under det senaste tiotalet år som har gått, utan vi har förlorat vårdplatser inom psykiatrin och missbrukarvården och väldigt många andra områden. Jag lär mig kanske aldrig att förstå att regeringen tycks tro att alla människor är precis likadana och behöver precis likadan vård. Jag tror fortfarande att likaväl som man kan sköta mycket av vården i öppna vårdformer så är det nödvändigt med vårdplatser och slutna vårdformer ibland. Som det är nu kan ju oftast inte ens en läkare ordinera slutna vårdformer, för de finns ju inte. Okej, vi har ett antal behandlingshem som har mycket goda resultat av sin behandling av ideell karaktär - jag tänker inte minst på LP stiftelsens fortsatta arbete. Men också där är det njugghet från kommunerna när det gäller att skicka i väg människor dit, och det bekymrar mig. Jag hoppades att vi skulle ha kommit längre med att se att det inte räcker med de vårdplatser vi har. I reservation 14, som vi och Centern står för, har vi skrivit att vi tycker att det är bekymmersamt att unga människor hänvisas till härbärgen. Det kan låta som en saga, men den är faktiskt sann, som det står i den lilla visan. Jag tycker att vi borde se till att inte de här människorna hänvisas till någonting som inte är vård och behandling. Även om deras situation är bekymmersam bör de ha möjlighet att få den vård och behandling som är anpassade efter just deras behov. Jag tänker på väldigt många unga människor i dag, som mänskligt sett har livet framför sig, som faktiskt blir utvisade utan behandling. Det är inte undervård, utan det är ickevård, för det finns ingen vård. Det, mina vänner, vill jag ändra på. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 14. Jag står självklart bakom de övriga reservationerna, men för tids vinnande, som det så vackert heter i denna kammare, yrkar jag i dag bifall bara till den reservationen.